Fru talman! Det var ett intressant anförande som Nils Fredrik Aurelius höll. Jag tror att det var ideologiskt för moderaterna i den hyllning han ger demokratin för att den bygger på marknadskrafterna. Men i den demokratiska andan måste det finnas några statliga institutioner som styrs av politiker. Jag tror att man kan sammanfatta det Nils Fredrik Aurelius sade så. Det var militär, polis och någonting mer. Det är det vi alltid säger när vi diskuterar med moderater på annat håll. Det var jätteintressant att Nils Fredrik Aurelius som moderaternas företrädare tog upp det. Men det förutsätter bara det statligt offentliga. Då förstår jag inte din koppling till kommunerna. Varför är Nils Fredrik Aurelius så emot att vi ingriper mot kommunerna? Moderat ideologi förutsätter egentligen inte några kommuner med politiskt styrda enheter, folkligt politiskt valda.
Fru talman! Det sista var ett överraskande påstående. Det måste jag ha missat. Det är tvärtom så att vi brukar betona den kommunala självstyrelsen mycket starkt. Beträffande frågan om den genuint politiska uppgiften, antar jag att Siw Wittgren-Ahl syftar på citatet från Hans Zetterberg. I det citatet framgår att det finns vissa uppgifter där det bara är politiken som ska vara avgörande. Sedan finns det en mängd områden också där politiken ska ha ett visst inflytande. Man kan t.ex. tänka sig att finansieringen av skolan är såtillvida politiskt styrd att den sker med skattemedel. Sedan kan den kombineras med ett system där politikerna inte alltför mycket lägger sig i var människorna väljer att deras barn ska gå i skolan, osv.
Fru talman! Det sista var intressant, nämligen att kan man kan tänka sig en politiskt styrd skola i kommunerna. Hur ter det sig med skolpengen, de försäkringar ni vill ha? Jag har uppfattat ert ställningstagande i kammaren att ni vill ha försäkringar, skolpeng osv. Men om det finns skolpeng, på vilket sätt ska det vara ett politiskt system i skolorna - ideologiskt för moderaterna?
Fru talman! Jag tror inte någon förespråkar det, allra minst vi. Man får skilja på finansieringen av en viss tjänst, t.ex. skolan, och produktionen av samma tjänst. Där tycker vi att finansieringen kan vara offentlig, dvs. med skattemedel, men i ett fritt samhälle är det rimligt att de enskilda, myndiga medborgarna får välja mellan olika typer av skolor. Det är det som ligger i begreppet skolpeng. Ett annat argument är att om det finns fler skolor att välja på blir det en viss konkurrens, dvs. man tvingas anstränga sig, man tvingas utveckla sin pedagogik för att locka till sig elever, till gagn för alla dem som går i skolan.

Fru talman! Det talas, diskuteras och skrivs mycket om demokrati numera - vilket även föregående talare uppmärksammat. Vi är många, inte minst bland oss som har fått förtroendet att vara en del av den praktiskt tillämpade folkmakten, som är oroliga för demokratins framtid. Bland kommunalt förtroendevalda och tjänstemän och i de folkrörelser, som inte är riktigt så döda som det ibland påstås, förs en fortlöpande diskussion om demokratins brister, förutsättningar och framtid i vårt samhälle. Sammankomster på temat demokrati och integration har nästan blivit en egen konferensbransch. Det finns anledning att vara bekymrad. Hoten mot demokratin är många, mångfasetterade och svårbemästrade. Människors känsla av utanförskap är tyvärr inte ogrundad. Slutsatsen att det inte spelar någon större roll vad man röstar på eftersom det ändå bara blir nedskärningar och avregleringar är uppenbarligen inte helt orimlig om man ser tillbaka på de senaste decenniernas politik. Det är ingen svartmålning att peka på segregationen som med skrämmande effektivitet ställer hela befolkningsskikt utanför det demokratiska samtalet och devalverar människor från medborgare till klienter. Det finns alltså goda skäl att diskutera demokrati, och själva det faktum att diskussionen förs ger ändå en viss anledning till optimism. Ändå kan man känna sig beklämd inför vissa delar av den demokratiska debatten. Under senare år har näringslivets olika ideologiproducerande organisationer ägnat ett växande intresse åt författningsfrågorna. En allt stridare ström av konferensinbjudningar, rapporter och debattböcker behandlar vår författning, grundlagarna. Det är självfallet inget fel på författningsdiskussionen. Som ledamot av konstitutionsutskottet vore det mig fullkomligt främmande att ens antyda något sådant. Dessutom är en del av de näringslivssponsrade debattinläggen av ganska hög kvalitet eller åtminstone upplivande. Det som är beklämmande, det som stör mig, är själva utgångspunkten för denna debatt. Utgångspunkten för många av debattörerna är nämligen inte hur vi ska fördjupa demokratin, hur vi ska utvidga den, hur vi ska förstärka folkets makt över sitt eget samhälle. Nej, utgångspunkten är snarare den rakt motsatta, dvs. hur demokratin kan begränsas, tämjas, tyglas. Gösta Boman sade en gång i en intervju att för mycket demokrati är ett hot mot demokratin. En moderat landstingsledamot i Stockholm lär nyligen ha uttalat de bevingade orden: "Demokrati är bra, bara det inte blir för mycket." Det är väl en bra sammanfattning av högerns demokratisyn. Nils Fredrik Aurelius gjorde det alldeles nyligen i talarstolen. Hur ska man se till att det inte blir för mycket demokrati? Det absolut grundläggande är självfallet hur man bestämmer det område, den politiska sfär, där demokratin tillåts råda. Vilka verksamheter ska styras av förtroendevalda, avsättbara folkrepresentanter? Vilka ska styras av aktieägare? Här hör hela privatiseringsdiskussionen hemma, men jag ska avstå från den denna gång. Ett annat besläktat spår i debatten är förslag om olika typer av expertstyre. Politikerna är okunniga, inkompetenta och lättpåverkade. De lyssnar nämligen på väljarna ibland. Därför kan de inte tillåtas att hantera så viktiga saker som räntor och penningpolitik. Det ska oavsättbara riksbanksdirektörer som är kompetenta och omutliga göra. Men varför stanna vid penningpolitik? Varför inte låta experterna ta hand om även andra erkänt svåra områden som sjukvård, bostadspolitik och arbetsmarknadspolitik? Det har inte saknats förslag i den vägen på DN Debatt. Den argumentationen bygger på tre ideologiska illusioner. Man tror för det första att det finns en och endast en korrekt politik, en politik som låter sig fastställas av experter på i princip samma sätt som man kan konstruera en maskin eller skriva ett dataprogram. Det är en illusion som utan ironi skulle kunna kallas leninistisk. Man bortser för det andra från att vi har olika intressen, att det som är gott för några kan vara dåligt för andra. Man bortser från klassamhället och klassintressena, och man bortser från den patriarkaliska maktstrukturen. För det tredje förväxlar man sina egna politiska fördomar och åsikter med vetenskap och sunt förnuft. "Du har en åsikt. Jag har en insikt. Du tycker. Jag vet." De som resonerar så har en utpräglad instrumentell syn på politiken. Politiken ska leverera rätt beslut. Rätt beslut är detsamma som de egna åsikterna. Om inte demokratin levererar rätt beslut får vi ändra på demokratin. Om inte folkets företrädare fattar rätt beslut får vi tillsätta andra beslutsfattare. Så har demokratins antagonister alltid resonerat, så resonerade man för övrigt när den ekonomiska och monetära unionen, EMU, konstruerades. Ett annat intellektuellt något mer stimulerande spår i denna speciella demokratidebatt handlar om s.k. författningsdomstol och maktdelning. Där vänder man sig mot den s.k. folksuveränitetsprincipen. Riksdagen, folkets högsta representant, uttrycket för folkets politiska suveränitet, formulerad i regeringsformen med orden "all offentlig makt utgår från folket", får inte bli för mäktig. Riksdagens makt måste begränsas och delas. En i politiska val uttryckt majoritet ska inte ges full frihet att genomdriva sin uppfattning. Sätten att åstadkomma detta är mångahanda: Där finns tvåkammarsystem och presidentstyre som i USA. Inom parentes sagt är det enda hållbara argumentet för monarki att i en demokratisk monarki kan man inte gärna inskränka parlamentarismen genom att överföra makt till statschefen. Där finns inrättandet av en författningsdomstol som kan överpröva de folkvaldas beslut. Där finns långa rättighetskataloger i grundlagen - inte bara sådana fri och rättigheter som är förutsättningar för demokratin och därmed är väl motiverade. Där finns krav på kvalificerad majoritet för vissa beslut, t.ex. budget och skatter, konstitutionsutskottets ersättande med jurister osv. Om man skär bort utsmyckningar och kokar ned diskursen till sin essentiella kärna finner man en naken och brutal frågeställning: Hur ska vi rika förhindra att de fattiga tar våra pengar? I demokratin vinner två fattiga över en rik. Fru talman! Det politiska systemet och demokratin mår bra av att diskuteras. Den kräver att den diskuteras om den ska överleva. Vår författning, våra grundlagar, bör också diskuteras, inte bara av oss i konstitutionsutskottet. Diskussionen har allt att vinna på en annan utgångspunkt än ambitionen att begränsa demokratin och undergräva folksuveräniteten. Tvärtom bör vi i denna kammare bidra till en debatt om hur vi förstärker, fördjupar och utvidgar demokratin, folkmakten, i vårt land, i övriga Europa och i resten av världen.
Fru talman! Beträffande begreppet demokrati, används det ofta i flera olika meningar. Man syftar bl.a. på demokratin som ett system med fria val och vissa mänskliga fri och rättigheter osv. I den meningen måste vi säga att demokratin går segrande fram. Jag hoppas att Mats Einarsson uppskattar att kommunistdiktaturer faller eller står inför sitt fall och att demokratin vinner terräng. När man ibland talar om demokratins gränser menar man egentligen det politiska beslutsfattandets gränser i en demokrati. Där kan man ha olika ideologiska åsikter. Blir det verkligen mer demokratiskt för att politikerna bestämmer så mycket som möjligt? Var går i så fall gränsen? Hur mycket ska människorna få bestämma själva inom en rättsstat? Det är en annan fråga där man har olika åsikter från ideologisk utgångspunkt. Jag har en fråga till: Om det nu är en demokratiskt stor förlust med exempelvis en författningsdomstol - om vi nu ska ha det systemet - är då Tyskland, som har många sådana på olika nivåer, mindre demokratiskt på grund av detta?
Fru talman! Jag uppskattar alla diktaturers fall, oavsett med vilka goda begrepp de har försökt legitimera sig. Ja, visst måste det finnas gränser för det politiska beslutsfattandet. Vi bör inte fatta beslut här i kammaren om vilken slips som Nils Fredrik Aurelius och jag tar på oss på morgonen. Det är en ideologisk diskussion om var gränserna går. Men om den politiska demokratiska sfären är kraftigt inskränkt är detta självfallet till förfång för demokratin - ett samhälle omfattar så mycket mer. Om den politiska sfären är oerhört liten är det svårt att säga att samhället som samhälle är demokratiskt. Tyskland. USA kanske är ett ännu tydligare exempel.

Fru talman! I Tyskland har man, eftersom det är en federation, en författningsdomstol i Karlsruhe för hela förbundsrepubliken. Den har bl.a. att ta itu med tvister mellan staten och kommunerna. Det saknar vi ett instrument för i Sverige på ett rimligt sätt. Det är politikerna som ytterst bestämmer vilka lagar som ska gälla och politikerna som tillsätter exempelvis dem som ska sitta i en författningsdomstol. Håller Mats Einarsson med om min beskrivning när jag säger att den yttersta makten i en demokrati ändå ligger hos politikerna som stiftar lagar, även grundlag, och som utser de personer, kanske för en begränsad mandatperiod, som ska konstituera exempelvis en författningsdomstol?
Fru talman! Det stämmer att författningsdomstolen har sin särskilda grund i den federala strukturen både i Tyskland och i USA. Det stämmer naturligtvis också att det i sista hand är politikerna, de folkvalda, som avgör. Men med det konstaterandet har man inte klarat ut problemet. Robert A. Dahl har skrivit en mycket intressant bok som heter just Demokratin och dess antagonister. Han tar bl.a. ett exempel från USA, där Högsta domstolen under åtminstone ett kvartssekel förhindrade ett kongressbeslut om förbud mot barnarbete på grund av att detta stred mot författningen. Jag menar att detta var en inskränkning i de folkvaldas demokratiska rätt att fatta beslut i USA.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Mats Einarsson. Det var ett bra anförande om demokrati och fördjupning av demokratin. På vilket sätt vill Mats Einarsson förstärka demokratin i våra segregerade bostadsområden?
Fru talman! Tack för möjligheten att besvara den frågan på en minut! Jag kommer inte att klara av det. Jag jobbar rätt mycket med de frågorna ute i Botkyrka, där jag är kommunalpolitiskt engagerad. Utgångspunkten för vårt arbete, t.ex. med Fittjaprojektet, är hela tiden att engagera människor underifrån. Vi har från början sagt att vi som kommun, som tjänstemän eller som politiker inte kan införa demokrati uppifrån, utan demokrati måste alltid erövras underifrån. Så är det i Fittja. Så har det varit historiskt, och så kommer det att vara i framtiden. Det är ett slags allmän inriktning. Sedan måste det till mängder av konkreta förändringar som underlättar för människor att ta detta initiativ, ta sin makt underifrån.
Fru talman! När vi pratar om segregation, finns det ju segregation där alla bestämmer allt själva. Det är i de segregerade villaområdena. På vilket sätt ingår det i Fittjaprojektet?
Fru talman! Villaområdena ingår också i Fittjaprojektet. Vi har gjort särskilda insatser och försökt få med även dem i de diskussioner som pågår i Fittja om hur hela det området ska utvecklas. Det är ett viktigt påpekande. När man pratar om segregation verkar det ibland som att det är bara höghusområdena som är segregerade, men de välbärgade villaområdena är mer segregerade, både socialt och etniskt. Det är inte lätt att föra samman den här diskussionen i ett område som Fittja, men ambitionen finns.

Fru talman! När jag för ett och ett halvt år sedan började i riksdagen hade jag ambitionen att arbeta med demokratifrågor. Att bygga demokratin underifrån och stärka människors delaktighet i det gemensamma beslutsfattandet ligger mig varmt om hjärtat. Det är därför väldigt roligt att demokratifrågor nu kommit att bli en av de stora frågorna i den offentliga debatten, även om det inte direkt återspeglas i denna allmänpolitiska debatt. Tyvärr förs debatten i dag alltför ofta utifrån en idé om att makten är en, odelbar, evig och framför allt något som är skilt från medborgarna. Tron på ett slags politisk rationalitet och möjligheten att objektivt bestämma vad som är bäst för medborgarna gör också att debatten tenderar att handla om hur de politiska institutionerna ska bli effektivare och mer effektivt utföra sina uppdrag. Med den bakgrunden är jag inte förvånad över att människor, trots att den ekonomiska krisen sägs vara över och trots stigande ekonomiska förväntningar inför framtiden, inte är nöjda. Det behövs nämligen något mer: frihet och ansvar att växa och utvecklas. Det må vara så att tryggheten i någon mening ökar när samhället lägger till rätta och bäddar in, men samtidigt minskar individens utrymme att själv ta ansvar för både framgång och misslyckanden. Den ofriheten skulle jag vilja beskriva som vanmakt; att någon annan fattar beslut som jag själv borde få fatta och ta ansvar för. Det är lätt att finna de exemplen i vardagen. Det kan handla om den familj som sitter fast i selektiva system och känner att de själva inte kan påverka sin ekonomiska situation. Det kan också handla om de boende i Skärholmen här i Stockholm som inte fick måla fasaderna på sina hus, eller om flyktingarna som inte ens får jobba under de många månader deras asylansökningar behandlas. Jag skulle kunna spetsa till resonemanget och ställa frågan: Varför växer nazismen i folkhemmet? Ytterligt få människor är fattiga i ordets egentliga mening. Trots ett relativt stort välstånd dras vissa ungdomar till totalitära och förtryckande ideologier. I grund och botten tror jag att det är en fråga om makt: Den makt de inte känner att de har över sitt eget liv ersätts genom att de skaffar sig makt över andra, med våld, hot och trakasserier. Missförstå nu inte detta. Nazism och rasism måste fördömas. Vi ska inte ha något som helst överseende med rasistiskt våld utan reagera snabbt och tydligt. Men vi måste samtidigt fundera över hur vi ska råda bot på myllan för att förhindra nytillväxt. Det handlar om makt över sitt eget liv och om personligt ansvar. Fru talman! Jag anser att det nya årtusendets viktigaste uppgift i ett långsiktigt perspektiv är att stärka, utveckla och förnya de demokratiska redskapen och formerna. Demokratins framtid ligger inte i någon annans händer och är inte heller någon annans ansvar. Att skapa en intellektuell demokratisk beredskap hos oss alla innebär ökade möjligheter att demokratiskt möta den snabba, oförutsägbara och ibland osäkra värld vi verkar i. Goda demokratiska kunskaper och egna demokratiska erfarenheter krävs i det samhälle som ställer allt högre krav på snabba svar, reaktioner och ageranden. Med god demokratisk beredskap minskar också farhågorna för att ökat självbestämmande ska utvecklas i odemokratisk riktning. För att vi ska kunna ställa krav på ökat deltagande från medborgarna vid andra tillfällen än vid valurnorna måste deltagandet bli meningsfullt och fyllt med deltagarmakt. Offentliga åtaganden och institutionella maktstrukturer och ansvarsområden måste omprövas och förändras för att det ska bli utrymme för de många människornas meningsfulla deltagande. Överföring av makt och ansvar till de berörda människorna och till dem som vill använda sin tid för det gemensamma kräver ett bemötande med tilltro till den enskilda människans kompetens att finna lösningar på gemensamma problem. Att uppmuntra brukarstyrelser, byalag, utvecklingsgrupper och kooperativ att arbeta i denna riktning är en del i detta. Att många i dag upplever vanmakt därför att den politiska makten alltmer distanserat sig från medborgarna är inte konstigt. Den logiska förlängningen av de resonemang som låg bakom kommunsammanslagningarna på 60-talet är naturligtvis 80 och 90-talens resonemang om medborgarna som kunder, kundnytta i stället för deltagande, service i stället för eget ansvarstagande. Det är heller inte konstigt att kommunminister Lars-Erik Lövdén med den traditionen i ryggen nu talar om att slå samman de redan sammanslagna kommunerna till än större enheter för att rationellt handlägga ekonomiska frågor. Det är talande att kommunministern väljer att tala om kommunernas ekonomi, ökad kontroll av verksamheten och statlig styrning genom olika åtgärder men sällan talar om behovet av ökad delaktighet och kommuner som har makt att själva påverka sin utveckling. Det är precis vad man kan vänta sig efter 30 års förskjutning av perspektivet på lokal demokrati och självbestämmande. Fru talman! Socialdemokraterna har under flera år varit emot förslag som ställts i kammaren med hänvisning till den stora demokratiutredningen. Nu kommer dess betänkande inom en månad. Det finns redan en massa material som man har tagit fram och som belyst demokratin eller bristen på demokrati. På riksdagens bord ligger förslag från Centerpartiet och också från andra partier.

Fru talman! Det var ett intressant och tankeväckande anförande som Åsa Torstensson här höll. Hon talade om att politikens räckvidd är för stor, så att människor känner vanmakt. Frågan är då om inte ett av de väsentliga inslagen för människors självkänsla och självrespekt är möjligheterna till arbete. Frågan är: Är det då inte en brist i politikens räckvidd att politikens verkningskrets inte omfattar företagsnedläggelser, fusioner, utflyttningar från en region till en annan?
Fru talman! Jag tror också att rätten och möjligheten till arbete är avgörande i en demokrati. Men jag vill fortfarande påstå att de demokratiska formerna också är avgörande för de enskildas möjligheter att själva ta mycket aktiv del i det lokala samhället och skapa nya förutsättningar också för arbete och utveckling av näringslivet. Om man bryter ned makten kan de enskilda människorna få ett helt annat ansvar och en helt annan delaktighet, i ett närområde som kan möta de strukturförändringar vi i dag ser.
Fru talman! Åsa Torstensson har ju närmare till sitt kommunalpolitiska förflutna än vad jag har, men en fråga är ju vad det är som i dag hindrar att man i kommunerna gör fler människor delaktiga exempelvis i beslutsfattandet och i verksamheten. Menar Åsa Torstensson att det är politikens verkningskrets som har gjort människorna i Sverige osjälvständigare under förra århundradet? Har inte politikens utbredning och politikens beslut faktiskt gjort människorna friare och givit dem större möjligheter att verka och fungera i samhället?
Fru talman! Den förändring som skett under de senaste 30 åren och som jag just beskrev kan inte ha undgått Göran Magnusson. Det har blivit ett starkt centralstyre som följd av kommunsammanslagningar och därtill ett tydligare riktat krav från centralt håll. Lövdén är ett exempel på att man pratar om kommunernas ekonomiska svårigheter och inte ser på strukturerna. Man kan regionalisera, föra ut regionalpolitiska medel i en mycket mer decentraliserad struktur, som innebär att den enskilda människan kan ta ett större ansvar i sin närmiljö, bli delaktig och får ett långsiktigt medansvar för effekterna.

Fru talman! När fyra stora tidningar för en tid sedan gemensamt publicerade bilder på aktiva nazister visade man människor som i Sverige aktivt förespråkar nazismens förakt för demokrati och mänskliga rättigheter. Det var en drastisk åtgärd att publicera dem, kan man tycka, men det finns stor anledning att motarbeta sådana krafter. Det finns andra, kanske var för sig mindre allvarliga tecken på demokratins försvagning. Medlemsantalet och vitaliteten i folkrörelser och i politiska partier minskar. Valdeltagandet har minskat. Inte bara politikerförakt utan också förakt för politiken har blivit vanligare. Civil olydnad som politisk arbetsmetod används nu i större omfattning. Metoden förespråkas t.o.m. i ett nytt handlingsprogram för ett av riksdagens partier. Allt detta sker på bekostnad av det politiska samtalet, den klargörande diskussionen, jämkningen och kompromissen, som är goda kännetecken för den svenska demokratin. Demokratins vitalitet är allas vårt ansvar - det är ditt och mitt engagemang som är avgörande. Aldrig så välmenande tekniska förändringar av demokratins regelverk kan inte ersätta vars och ens personliga engagemang. Genom många människors arbete i olika folkrörelser och intresseorganisationer har den s.k. mellanvalsdemokratin starkt bidragit till att vitalisera den svenska demokratin. Demokratin får aldrig stelna i sina former, och den får inte tas för given. Varje generation måste vinnas för demokratins ideal. Fru talman! Den svenska regeringsformen har varit i kraft i 25 år. Inledningsorden - "All offentlig makt i Sverige utgår från folket" - är principiellt uppfordrande och genomsyrar hela regeringsformen. Detta står i skarp kontrast till kungamakt och elitstyre, som var ledstjärnan i den äldsta föregångaren. Det finns inom den demokratiska ideologins ram två traditionella sätt att se på maktutövningen i en stat. Det ena är den radikala uppfattningen - den som företräds av den politiska vänstern. Olof Palme uttryckte saken så här: "Politik är att vilja och socialdemokratisk politik är att vilja förändring". Politikens uppgift är att förändra samhället, att förbättra och att bygga nytt. Författningens uppgift är enligt detta synsätt att ge ramar för samhällsförändringen. Folkets vilja till förändring ska manifesteras i nya lagar och nya regler. Folksuveränitetens princip genomsyrar en sådan författning. Motsatsen är den konservativa uppfattningen, som företräds av den politiska högern. Där är politikens uppgift att bevara ett gammalt samhällssystem. Författningen ska bromsa utvecklingen och förhindra alltför tvära politiska förändringar. Folkets vilja måste tämjas och endast tillåtas slå igenom långsamt. Många länder har författningar som lägger tonvikten rejält åt det ena eller andra hållet. Storbritannien, å ena sidan, går längst åt det radikala hållet. Där finns inte ens en skriven författning. Traditioner och parlamentariska beslut styr. I USA är å andra sidan det politiska beslutsfattandet mycket hårt styrt av författningen. Ytterst är möjligheten att genomföra politiska beslut beroende av juristerna i högsta domstolen. 30 års diskussion och är resultatet av väl avvägda kompromisser mellan olika intressen och viljor. Den är en kompromiss mellan de båda ytterligheterna, men med tyngdpunkten åt det radikala hållet. Den ger ett stort utrymme för folksuveräniteten, ytterst företrädd av oss här i riksdagen. På senare år har de politiska och ekonomiska eliterna visat en allt starkare vilja att vrida författningen åt höger - att minska den politiska viljans möjligheter till genomslag. När SNS Demokratiråd, finansierat av den samlade högern, diskuterar förändringar av regeringsformen handlar det om olika metoder att minska folkets - politikens - makt. Det senaste exemplet är skriften Makten över politiken: om konstitutionella spelregler och politikens innehåll. Moderaterna och andra borgerliga partier argumenterar med ökad intensitet för en författningsdomstol som skulle ge experterna större inflytande över beslutsfattandet. Förslag finns också om obligatorisk lagrådsgranskning innan propositioner får läggas fram. Syftet är att utöka de ekonomiska och politiska eliternas inflytande. Häromdagen föreslog Socialstyrelsen att endast experter ska få fatta vissa beslut inom socialtjänstlagen. Det är ett elitistiskt experttänkande där de förtroendevaldas roll blir att skriva målformuleringar och taxera ut skatt till experternas beslut. Förslagsställarna har missförstått demokratin. Medborgarnas representanter ska inte utestängas från den offentliga verksamhetens beslutsfattande. När man ifrågasätter folks förmåga och vilja att förstå och sätta sig in i politiska frågor upprörs jag in i själen. Grundvalen för demokratin är att alla människor är kompetenta att delta i val - att avge sin röst efter deltagande i och värdering av den politiska debatten. Fru talman! Revisionens ställning diskuteras för närvarande. Låt mig vara tydlig på den punkten. Det är av yttersta vikt att vi har en stark och kompetent revision med stor integritet som ser till att politiskt fattade beslut genomförs enligt lag och förordning och på ett ekonomiskt effektivt sätt. Det har vi i Sverige. Frågan om Riksrevisionsverkets ställning handlar dock om en annan sak, nämligen den svenska förvaltningsmodellen, från början skapad av Axel Oxenstierna. Genomförandet av beslutad politik delegeras till självständiga verk och myndigheter under regeringen. Denna tradition är unik för Sverige. I andra länder, t.ex. Storbritannien, är begreppet ministerstyre okänt. Där ses det som en självklarhet att den ansvarige ministern också är med och detaljstyr verksamheten. Sådan är inte vår svenska tradition. Att vår modell är gammal och unik är ändå inget argument för att ändra den. I vårt system är det viktigt att regeringen har möjlighet att granska sina ämbetsverk. Det är Riksrevisionsverkets uppgift. Granskningen av regeringen ska riksdagen göra, och det sker genom KU och Riksdagens revisorer. Än viktigare är att revisionens uppgift är att granska hur politiska beslut genomförts - inte att förhindra eller ändra politiska beslut. I debatten glöms detta ofta bort. Vi riskerar att få en politiserad revision där experter överprövar politiska beslut. Fru talman! "All offentlig makt i Sverige utgår från folket." Det råder inget tvivel om innebörden av vår regeringsform. Endast folkviljan i sig är en legitim grund för maktutövning i vårt land. Alla försök att grunda maktanspråk på något annat måste avvisas. Principiellt ska ingen, vare sig jurister eller revisorer, ha rätt att överpröva riksdagens beslut. Att stifta lag är en uppgift för oss folkvalda och oss allena. Denna folksuveränitetens princip är grunden för den svenska demokratin. Den måste vi alltid försvara. Att vår regeringsform skiljer sig från andra länders är inte något argument för att ändra den.

Fru talman! Göran Magnusson talar här för folksuveräniteten. Han säger samtidigt att det inte får vara så att man överlämnar beslutsfattandet till någon annan, som ska granska. Menar verkligen Göran Magnusson att det skulle vara odemokratiskt om det fanns ett särskilt organ som prövar om folkets konstitutionellt uttryckta vilja efterlevs i det politiska vardagsarbetet? Jag återger vad jag själv sade i mitt inledningsanförande. Är inte rättsprövning en väsentlig del av vårt demokratiska system? Göran Magnusson vänder sig emot utökad lagrådsprövning, exempelvis. Varför ska vi ha någon rättsprövning över huvud taget utifrån Göran Magnussons folksuveränitetstanke? Politikerna kan ju bestämma rakt upp och ned vad som ska ske. Det är väl demokratiskt enligt Göran Magnusson?
Fru talman! Det är naturligtvis demokratiskt när politikerna bestämmer. Nils Fredrik Aurelius har i sina tidigare inlägg försökt att motivera sina hängslen och livremmar eller säkerhetsbälten, som ska sättas på här, just med att det inte spelar någon roll om Högsta domstolen eller någon annan inte är beredd att gå med på riksdagens beslut, därför att då får riksdagen ändra lagen. I den meningen är det naturligtvis så att det är politikerna som ytterst bestämmer. Den tanke eller idé som ligger bakom den nuvarande författningen - det är inte min tes - är att man inte ska ha något organ som står över riksdagen. Detta lägger också stort ansvar på riksdagens ledamöter att vid varje tidpunkt faktiskt fatta besluten enligt de spelregler och inom de ramar som författningen ger. Det ligger ett stort ansvar just på riksdagen och riksdagens ledamöter - inte minst på konstitutionsutskottet.
Fru talman! Konstitutionsutskottets vice ordförande kan väl inte mena att det inte behövs någon form av rättsprövning? Kan det inte vara så att riksdagen i sitt vardagsarbete fattar beslut som är emot grundlagen, som riksdagen har beslutat om efter noggranna förberedelser? Behövs inte ett sådant system - en normhierarki - i en demokrati? Visst spelar det roll om vi har institutioner som prövar om grundlagen efterlevs. Det faktum att vi har formuleringen att den offentliga makten utövas under lagarna innebär just att det ska finnas en normmässighet som tar hänsyn till minoriteters och individers rättigheter. Det vore sensationellt om konstitutionsutskottets vice ordförande inte delade denna åsikt.
Fru talman! Jag delar naturligtvis åsikten att de beslut som riksdagen ska fatta och fattar ska vara i överensstämmelse med den författning som Sveriges riksdag har beslutat om. Det är fullständigt självklart att det är på det sättet. Vad jag och de som står för folksuveränitetsprincipen vänder oss emot är att man ska ge andra organ rätten att överpröva dessa beslut. Det är det som är invändningen i mitt resonemang. Det organ som vi hittills mest har använt i Sverige för rättsprövning är Lagrådet. Det har i och för sig skett frivilligt i många avseenden, och det har varit icke bindande uttalanden. Men om man tittar på Lagrådets record genom åren ser man att rådet har avstyrkt en rad beslut som riksdagen har velat fatta eller som regeringen har velat föreslå riksdagen - dödsstraffets avskaffande, för att ta ett exempel. Att man petar in jurister i systemet är ingen garanti för att det blir alldeles korrekt.
Fru talman! Först kan jag med tillfredsställelse, dock icke förvåning, notera att jag är helt ense med Men jag skulle vilja fråga Göran Magnusson om hans inställning i en högaktuell folksuveräntitetsfråga, nämligen hur ett eventuellt beslut om EMU-inträde ska fattas. Ska det vara folkomröstning eller enbart riksdagsbeslut? Jag hoppas att Magnusson i sitt svar kan gå lite längre än till vad som känns mest naturligt. Jag tror att det vore utomordentligt välgörande för debatten såväl här i kammaren som på andra ställen om konstitutionsutskottets vice ordförande klart och otvetydigt deklarerade sin ståndpunkt.
Fru talman! Frågan om på vilket sätt Sverige ska fatta beslut om sitt förhållande till EMU kan naturligtvis diskuteras utifrån en rad olika utgångspunkter. Jag har naturligtvis ingen invändning mot en rådgivande folkomröstning. Partierna brukar ju säga att man ska hålla sig till folkomröstningsresultatet. Dessvärre förskräcker spåren på det här området. Flera partier som har sagt att de ska hålla sig till och stödja folkomröstningsresultatet har när de har förlorat folkomröstningen tyckt att den inte har varit korrekt utförd eller inte haft det rätta värdet. Det går alltså inte att säga att det, bara för att man har en folkomröstning, blir ett bättre demokratiskt beslut än om riksdagen fattar beslutet efter en omfattande debatt i nationen. Det här är den diskussion som man ständigt kan föra på det här området.
Fru talman! Magnusson sade att han har ingen invändning mot en rådgivande folkomröstning när det gäller den här frågan. Jag vet inte om det ska betraktas som ett tydligare besked än det som Göran Persson tidigare har gett i den här frågan. Jag måste ändå försöka få ett svar på varför denna ovilja finns från socialdemokraterna att säga det enkla att det, om vi ska gå in i EMU, förutsätter en majoritet i en folkomröstning. Ni har allt att vinna på det. Alla andra har allt att vinna på ett sådant tydligt besked. Varför kan vi inte få det, åtminstone från KU:s vice ordförande?
Fru talman! Frågan om på vilket sätt Sverige ska fatta beslut om EMU-anslutningen är naturligtvis av väldigt stor vikt. "Ingen invändning" var kanske ett onödigt snävt uttryck. Folkomröstning är naturligtvis ett bra sätt när det gäller att fatta beslut även om jag - det finns en gammal socialdemokratisk tradition - har den uppfattningen att det är riksdagen som efter val ska fatta besluten. Riksdagens ledamöter är ombud för svenska folket. Vi har alltså ingen bra folkomröstningstradition i Sverige, utan det är riksdagen som har fattat de väsentligaste besluten. Man måste ju erkänna att folkomröstningsinstitutet mest har använts när det har blivit en politisk förlamning eller stora meningsskiljaktigheter. Det är kanske inte det bästa sättet att motivera att man ska ha folkomröstningar. Jag har inte för avsikt, fru talman, att vid det här tillfället, från den här talarstolen, göra något annat uttalande om på vilket sätt vi ska fatta EMU-beslutet än det som jag nu har gjort.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga om Göran Magnusson anser att de demokratiska redskapen i dag för alla är rätt utformade och har den absoluta yttersta demokratiska utformningen.
Fru talman! Nej, det kan man väl inte påstå. Det kan naturligtvis ske förändringar och en utveckling av olika beslutsformer och olika arbetsmetoder inom det regelverk som vi ställer upp på. Det kan alltså förändras och påverkas på olika sätt. Jag är orolig över - det här kanske blir en onödigt tydlig markering - att debatten om demokratins vitalisering för mycket och kanske enbart kommer att handla om de instrument som demokratin har. Jag menar att den egentliga kärnan, den egentliga vitaliteten, i demokratin beror på människornas engagemang när det gäller att delta i olika former av demokratiskt arbete. Detta tycker jag är det väsentliga att framhäva när man diskuterar demokratins vitalisering. Det handlar alltså om människornas engagemang i det demokratiska arbetet. Det är det viktiga, inte nödvändigtvis formen för det.
Fru talman! Men, Göran Magnusson, visst är formerna väldigt viktiga när det gäller att få medborgarna att delta. Det handlar just om det demokratiska deltagande som Göran Magnusson inringar. Då måste också deltagandet upplevas som mycket meningsfullt. Har Göran Magnusson över huvud taget något intresse av att utveckla nya demokratiska redskap, t.ex. beslutande folkomröstningar, medborgarinitiativ, stärkande av den kommunala självstyrelsen och stärkande av självförvaltningsorganisationen just för att medborgarna ska känna en meningsfull delaktighet i den demokratiska processen?
Fru talman! Min uppfattning är att det inom de ramar och de instrument som vi i dag har finns utomordentliga möjligheter att utveckla människors deltagande, människors engagemang, i olika aktiviteter. Det var också min bakgrund till frågan tidigare till Åsa Torstensson, som jag ställde utifrån att man ofta diskuterar att det inte blir ett bättre engagemang i den kommunala verksamheten förrän man inför beslutande folkomröstningar och en del andra sådana här tekniska anordningar. Jag kan väl tänka mig att man gör förändringar, men jag tror att man överdriver själva formens betydelse när det i realiteten handlar om att få engagemang i de frågor som kommunerna har att fatta beslut om eller i frågor på riksdagens område.

Fru talman! I går fick jag en fråga. Den ställdes av en kille som gör praktik hos mig - Calle Gurnell - som är aktiv i Ung Vänster i Lerum. Han frågade varför man egentligen debatterar under den allmänpolitiska debatten när så få verkar lyssna och inga beslut egentligen ska fattas. Inte minst kan man tycka att det är en rimlig fråga när man talar under rubriken "Övriga frågor" och det inte finns några ministrar att försöka påverka. Men mitt svar blev ändå att det är viktigt att debattera i dag. Det är ju i den här debatten, som i så många andra här i kammaren, som vi formulerar, utvecklar och redovisar vår politik, våra mål och våra visioner. Ibland kan det säkert t.o.m. vara bra att beslut inte ska fattas. Det ger oss chansen att lyfta blicken lite grann från det allra mest detaljerade, från lagtexter och från enstaka skattesatser. Låt mig därför försöka göra det och fortsätta ungefär där Mats Einarsson slutade det anförande som jag i övrigt till fullo instämmer i. Fru talman! Demokratin är ingen överideologi. Den gamle statsvetarprofessorn Tingsten, som en gång påstod det, och alla som därefter har rapat upp ungefär samma sak, har helt enkelt haft fel. Demokrati är inget självklart som alla ställer upp på utan snarare ett begrepp som riskerar att förlora sitt innehåll och som kanske redan har gjort det. Alltför ofta har det använts som argument för att minska den politiska arenan, för att undandra beslut från folket och för att flytta dem så långt bort från folkligt inflytande som möjligt, till företagens styrelserum och ned till Bryssel, till förmån för penningplacerares nycker. Demokrati betyder folkmakt, och det innebär inte bara att man har allmänna och fria val vart fjärde år till beslutande församlingar som inte ens styr särskilt mycket av samhällets utveckling. Att säga det betyder självfallet inte att politiska fri och rättigheter, rösträtt eller den representativa demokratin ska förkastas eller förringas. Vänsterpartiet har som en del av arbetarrörelsen varit med om att kämpa för parlamentarismens införande, och i dag finns det all anledning att försvara den parlamentariska demokratin när den riskerar att urholkas och hotas av högerextrema grupper. Bara känslan av att på valdagen delta i en gigantisk styrkemätning där klasskampens läge i någon mening utmäts är för mig en stark känsla - inte minst eftersom den möjligheten är förvägrad så många i världen, i länder där man fortfarande kämpar för de för oss mest självklara politiska fri och rättigheterna. Att få avge sin röst på valdagen är en bekräftelse av arbetarrörelsens framgångsrika kamp, men det är också ett viktigt verktyg att påverka den praktiska politiken i Sverige. Men ska demokratin kunna försvaras räcker det inte med att protestera när dess räckvidd beskärs eller när begreppet töms på sitt innehåll. I stället måste svaret bli: Det borde vara tvärtom - att demokratin utvecklades till fler och inte färre av samhällets sektorer, att den utveckling av demokratin som det innebär med fler gemensamt ägda företag drevs framåt av arbetarrörelsens båda partier och av fackföreningsrörelsen. För vad är det som säger att demokratin ska göra halt vid fabriksportarna och att arbetarna ska skickas in i arbetslivet med bara det nödtorftiga skydd som en alltmer urholkad arbetsrätt innebär? Och varför är det inte lika självklart att få välja styrelse för företaget där man arbetar som det är att få vara med och bestämma och rösta till kommunfullmäktige, landsting och riksdag? Demokrati är också att direkt kunna påverka skolan där man går, bostadsområdet där man bor och företaget där man jobbar. Demokrati handlar om att ha möjligheter - och inte bara formella rättigheter - att utnyttja sin makt och att i praktiken kunna styra sitt eget liv. Jag vet att en del av det här kan låta som floskler eller som självklarheter, beroende på vem som lyssnar. Men det är faktiskt viktigt att inse och uttala det som faktiskt är ett faktum: Den liberala uppfattningen om att demokrati bara är politiska fri och rättigheter må ha politisk sprängkraft i Kina, och den hade det i seklets början här i Sverige när liberalerna under hotet av en pågående revolution var med om att genomföra rösträtten. Men den räcker inte alls för att klara utmaningarna i vårt land i det nya årtusendet. Fru talman! Ansvaret för det som av en del kallas politikens kris faller tungt på alla dem som vill förflytta makt från det offentliga, som styrs med politiska beslut, till det privata, där högsta möjliga vinst är drivkraften och den fetaste plånboken styr. Så många debattörer och så många partiföreträdare har ägnat så mycket kraft och tid åt att få en egentligen ganska märklig tanke att få fotfäste i våra medvetanden. Tanken är lika enkel som idiotisk: Om du inte är med och äger får du mer att säga till om. Den formuleras förstås aldrig så tydligt, men det är innehållet i många av de tal, artiklar och utspel som förespråkar ökade satsningar på privat företagsamhet, konkurrensutsättning och ökad valfrihet. Om staten säljer sina företag får du mer att säga till om - du vet, som kund. Om landstinget lägger ut vårdhem och busslinjer på entreprenad får du större möjligheter att påverka. Det är ungefär lika intelligent som att säga att om du säljer familjens bil får du lättare att bestämma vart du vill köra den och när du vill åka - troligt! Men har man tillräckligt med resurser och medieuppbackning kan man komma ganska långt med också de mest märkliga idéer. Nu dras alltfler sektorer in i konkurrensens spinnande hjul och underkastas det krassa vinstintresset. Men ägande är makt, och om det som ägs gemensamt säljs ut till privatpersoner tappar vanliga människor makt - om inte direkt makt i en toppstyrd offentlig sektor så åtminstone den möjlighet till makt som ligger i det gemensamma ägandet. Med allt mindre att vara med och ha makt över finns det allt mindre anledning att bry sig om att försöka påverka. Därför är frågan om demokrati också en fråga om att öka det gemensamma ägandet, att undantränga fåtalsväldet och det privata vinstintresset från samhällsområde efter samhällsområde. Därför är socialism demokrati. Fru talman! I insikten om att det är konflikter som driver samhällsutvecklingen framåt ligger också nyckeln till demokratins och politikens utveckling. Under åtskilliga år har i stort sett alla politiska företrädare, i det närmaste oavsett partitillhörighet, hävdat att det bara finns en väg, kantad av nedskärningar, arbetslöshet och utslagning. Är det då märkligt att många inte ser politiken som en arena för att påverka och förändra sin egen och samhällets framtid? Om demokratin är i kris är det en kris skapad av alla dem som i åratal har sagt att vi måste göra det ena eller måste göra det andra: Vi måste skära ned i den offentliga sektorn. Vi måste spara. Vi måste sänka skatten. Vi måste göra de fattiga fattigare för att de rika ska kunna bli rikare. Fast det där sista är det ju ingen som säger, förstås. Det har bara blivit resultatet. Det är därför det nu är vanvettigt hög tid att börja formulera motmakten.
Fru talman! Låt mig först säga att ständigt stigande statliga budgetunderskott också är ett hot mot demokratin. Kostnaden för de budgetunderskotten ska betalas av vanligt folk. Men min fråga till Kalle Larsson handlar om civil olydnad, som nu tydligen ska ingå i de politiska arbetsredskap som Vänsterpartiet tänker skaffa sig i sitt nya handlingsprogram. Står Kalle Larsson bakom förslaget att man ska förespråka olagliga arbetsmetoder i Vänsterpartiets handlingsprogram?
Fru talman! Visst gör jag det. Jag utnyttjar också själv den möjligheten emellanåt. Det finns tillfällen när demokratiska beslut är fattade på tveksamma formella grunder och också när demokratiska beslut tydligt strider mot mänsklig värdighet. I de lägena är det inte konstigt utan tvärtom en skyldighet för människor att själva protestera mot de besluten genom civil olydnad. Det är också en gammal tradition inom arbetarrörelsen. Hur skulle vi annars, Göran Magnusson, ha fått strejkrätten, rösträtten och allt det som vi i dag tar för självklart - om inte genom att bryta mot de lagar som förhindrade att människor tog sig makt, att människor fick den makt och den värdighet som de faktiskt är värda?
Fru talman! Jag konstaterar alltså att Kalle Larsson inte är beredd att ta avstånd från olagliga metoder. I den demokratiska arbetarrörelse som jag har vuxit upp i och som jag känner till kan vi inte acceptera olagliga arbetsmetoder för att främja våra politiska mål.
Fru talman! Det tyder ju bara på att Göran Magnusson inte är tillräckligt gammal för att ha varit med på den tiden då arbetarrörelsen använde den civila olydnaden som ett sätt att utveckla och utöka demokratin i Sverige, nämligen vid seklets början. Låt mig också konstatera att detta inte är något så där oerhört kontroversiellt. Också i den statliga utredningen Olydiga medborgare? har man, utan att jag direkt kan citera den, kunnat konstatera att civil olydnad är ett sätt att utveckla demokratin. Jag tycker att det är märkligt att höra en företrädare för ett arbetarrörelseparti så tydligt ta avstånd från möjligheten att protestera när man tycker att demokratins själva kärna ifrågasätts, bara därför att det någon gång strider mot ett fattat beslut. Förändring kräver också konflikt. Civil olydnad är ett utmärkt sätt att driva den konflikten framåt.

Herr talman! Bostaden är ingen konsumtionsvara vilken som helst. Hur vi bor, var vi bor och hur mycket det kostar att bo påverkar i hög grad vår livssituation och våra möjligheter i livet. Det här är en viktig bakgrund till att vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som en viktig del av välfärdspolitiken. Kärnan i den sociala bostadspolitiken är att alla ska ha rätt till en god bostad till skäligt pris, med modern utrustning och av den storlek som motsvarar familjens behov. I Sverige har vi i stor utsträckning lyckats undvika en uppdelning av människor i olika grupper efter inkomster och andra sociala och ekonomiska förhållanden. Men vi kan inte slå oss till ro med vad vi har uppnått. Vi måste alltid vara redo att pröva nya vägar och ompröva de gamla för att utveckla välfärden och anpassa den till nya tider och nya förutsättningar. Men, och det vill jag kraftigt understryka, det handlar inte om att anpassa sig till marknadsliberala vinstmaximeringsintressen. Den sociala bostadspolitiken sätter människovärdet i första rummet - inte marknadsvärdet. Det är kommunerna som har det direkta ansvaret för bostadsförsörjningen. Staten ska svara för att det finns ändamålsenliga regler på bostadsmarknaden och ett bostadsfinansieringssystem som stöder byggandet och boendet. Det innebär att det även i framtiden måste finnas en nationell bostadspolitik som garanterar att det finns bostäder för alla till rimliga kostnader. Det behövs även i framtiden en blandning av olika upplåtelseformer över hela landet för att garantera människors olika behov av bostad. Nyproduktionen av bostäder har under 1990-talet gått ned kraftigt, och särskilt är det nybyggnationen av hyresrätter som har minskat. Herr talman! Som jag nämnde har bostadsbyggandet varit lågt de senaste åren. Men i och med att det går bättre för Sverige har förutsättningarna för en mer expansiv utveckling av bostadsbyggandet ökat. Och när det uppdämda behovet så småningom ska tillgodoses finns risk för flaskhalsar vad gäller produktionskapaciteten och därmed risk för överhettning, vilket leder till kostnadshöjningar och ökande boendekostnader. Den begränsade tillgången på bostäder i de mest expansiva regionerna kan bli ett allvarligt hinder för en fortsatt snabb sysselsättningsökning. Det finns tre huvudaktörer som måste förhindra en sådan negativ utveckling. Staten och kommunerna är två av dessa aktörer. Men här är vi också i hög grad beroende av insatser och nya initiativ från byggmaterialindustrin, byggentreprenörerna, byggherrar och bostadsförvaltare. Jag uppskattar regeringens bestämda avsikt att driva en social bostadspolitisk linje. Det innebär bl.a. att vi även i framtiden kommer att ha ett stort och starkt inslag av bostadsföretag som drivs utan enskilt vinstintresse och som är öppna för alla grupper av medborgare. Det innebär också att vi kommer att se till att vi har ett fungerande regelsystem för boende, byggande och bostadsfinansiering som svarar upp mot kraven på tillgång till goda bostäder för alla till rimliga kostnader. Herr talman! Bostaden får inte bli en handelsvara vilken som helst. Bostadspolitiken är en väsentlig del av välfärden, lika viktig som skola, vård och omsorg! Bostadsfrågan är en oerhört viktig välfärdsfråga. I framtiden bör vi komplettera kraven på satsningen på Bostadsbyggandet och tillgången till en bostad är viktigt för en uthållig tillväxt. Kommunerna måste därför överväga vilka åtgärder de kan vidta för att stimulera och upprätthålla tillväxten genom att bl.a. se över sådana avgifter och taxor som påverkar boendekostnaderna och bostadsbyggandet. Byggkostnaderna skiljer sig åt väldigt mycket i landet, allt från ca 8 000-9 000 kr per kvadratmeter i Svedala till uppemot 18 000-20 000 kr per kvadratmeter i vissa storstadsområden. Även om det finns skillnader i förutsättningarna för byggandet - det är naturligtvis billigare att bygga där markpriser och markförhållanden är fördelaktiga jämfört med Stockholms innerstad - är skillnaderna i produktionskostnader anmärkningsvärt stora. Byggkostnadsdelegationen har i sina studier funnit att det bör vara fullt möjligt att bygga 25 % billigare än vad som gäller i många fall i dag genom bl.a. effektivare byggprocesser och produktionsmetoder. Det är en stor utmaning för såväl byggare som beställare. Boendekostnaderna måste ned. Kommunerna bör, som jag sade tidigare, se över sina avgifter och markpriser, och byggföretagen måste också ta sitt ansvar. Andra initiativ som bör prövas är exempelvis pendlingstöd för löntagare och arbetslösa som jobbar inom byggbranschen för att undvika kommande problem inom branschen och i samhällets övriga sektorer. Detta, herr talman, vill jag säga är en oerhört viktig fråga. Jag hoppas att man på ett bra sätt kan hitta lösningar på detta så att vi över hela landet får en bra bostadspolitik och får människor i arbete.
Herr talman! Jag hoppas att Ronny Olander är medveten om att den absolut största delen av bostadsmarknaden i dag lever under tryck av både marknadsekonomi och vinstmaximering - jag avser villor och egnahem. Vill Ronny Olander ändra på detta? Är Ronny Olander medveten om att den kanske största delen av dagens boendekostnader baseras på politiska beslut och inte på byggkostnader?
Herr talman! Kring bostadsmarknaden pågår, som Sten Andersson mycket väl känner till, många utredningar. Det är naturligtvis därför att det här inte är en helt enkel fråga. Nu har Sten Andersson pekat på några frågor. Det handlar inte om villor eller egnahem eller att på något vis försöka gripa in vad gäller s.k. vinstmaximering för den enskilde. Det handlar om att skapa neutralitet mellan de olika boendeformerna. Det är rimligt att de boende i Sverige upplever en rättvisa i boendet. Det är inte rimligt att, som Sten Anderssons parti förespråkar, helt lämna över till marknaden att bestämma, att pengarna helt ska styra och ställa.
Herr talman! Det finns ingen i mitt parti som är emot neutralitet på bostadsmarknaden. Däremot sade Olander att en stor del av marknaden i dag drivs baserat på vinstmaximering. Jag hoppas att det kommer att göra det även fortsättningsvis. Få människor vill sälja sin bostadsrätt eller sin villa till ett lägre pris än högsta budet. Finns de är de i så fall ganska så unika. Är det detta som Ronny Olander vill ändra på, eller vill han behålla det? Jag förstår att Ronny Olander kommer att agera till förmån för att politiska besluts inflytande på boendekostnaderna ska minskas.
Herr talman! Det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder att jag vet inte vad jag har sagt, för jag har hört svaret. Jag är övertygad denna gång att Sten Andersson gör en egen tolkning av vad jag sade i mitt anförande. Så är det nog. Tanken att vi skulle försöka reglera så att någon ska sälja en villa eller en bostadsrätt för lägre pris för att det ska passa politikerna vill jag inte ens kommentera. Det är att ta i. Men jag tror på politiska beslut. Om man är intresserad och tror att boendet är en viktig del av en generell välfärdspolitik, att alla människor i Sverige ska ha ett värdigt boende till en rimlig kostnad, då måste man vara med och styra. Alternativet är att lämna det till marknaden. Sedan kan var och en köpa och sälja, handla och vandla och alla de olika krafterna kan agera precis fullt ut när det gäller den enskilde. Då är det en svag konsument vi kommer att se i framtiden. Det vet Sten Andersson om.

Herr talman! Jag tänker tala om boendet och bostadspolitikens betydelse för oss människor. Bor gör vi hela livet, arbetar gör vi halva livet. Ser vi boendet ur detta perspektiv kan vi konstatera att bostadspolitiken under de senaste åren inte satts i centrum på det sätt som jag önskar. Detta ser vi i dag konsekvenserna av i många kommuner, konsekvenser som jag inte kunde drömma om skulle återkomma i vårt välfärdssamhälle. Jag tänker på de hemlösa, de bostadslösa och uteliggare. Bostadspolitikens utformning är av största vikt och berör oss alla på något sätt. Det är därför nödvändigt att bostadspolitiken alltid står på den politiska dagordningen. Här har staten och kommunerna ett speciellt ansvar. Vi måste utforma bostadsområdena och boendet så att de håller i livets alla skeenden. Många talare, inte minst partiledarna och vår statsminister, talade med oro i partiledardebatten i onsdags om de växande ekonomiska och sociala klyftorna, som främst märks i våra bostadsområden i storstäderna - detta trots att det nu går bra ekonomiskt för Sverige. I min hemstad Göteborg växer den öppna arbetslösheten när vi nu minskar på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, även om staden är en av tillväxtmotorerna för regionen som helhet och för Sverige i synnerhet. När staden genererar tillväxt och fler arbetstillfällen är det inte självklart att det gynnar storstaden. Det är vanligare att det är pendlare som bor i kranskommunerna som får de nya jobben än de som bor i storstaden. Orsaken till detta är den bostadssegregation som inte finns bara inom storstaden utan också inom regionen som sådan. På samma sätt som glesbygden lider av problem med utflyttning lider många städer av motsatta problem - inflyttning. De som flyttar in är i stor utsträckning ungdomar och sekundärinvandrare. Samtidigt pendlar varje dag mängder av människor bosatta i kranskommunerna in till storstäderna för att arbeta. Dessa människor har ofta högre utbildning än de arbetslösa i storstäderna och går därför före i kön till att få jobb. Kommittén för välfärdsbokslut konstaterar att tendensen att rika och fattiga bosätter sig i olika bostadsområden har förstärkts under 90-talet. Detta kan vi naturligtvis inte acceptera. Eftersom jag själv bor i en socialt utsatt stadsdel blir jag självklart positiv när samtliga partiledare oroar sig för den ökade utslagningen m.m. Herr talman! Bostaden är en social rättighet. Bostaden kan likställas med rätten till god hälsovård, omsorg och utbildning. Den sociala bostadspolitiken som formades i slutet på 40-talet bidrog till en höjning av bostadsstandarden och en kraftig minskning av orättvisorna. Med statligt stöd till byggandet och boendet blev det möjligt att höja standarden för dem som hade det sämst och för dem som bodde sämst. I dag är verkligheten mer mångtydig. De höga räntorna under den ekonomiska krisen höjde boendekostnaden för många hushåll. För en del har kostnaderna fortsatt att stiga medan de sjunkande räntorna som följt på den socialdemokratiska budgetsaneringen kraftigt har sänkt kostnaden för andra. Den sociala bostadspolitiken vilar på att alla har rätt till en god bostad och en god boendemiljö. Jag tror inte att marknaden på egen hand klarar dagens utmaningar. Det behövs ett gemensamt ansvarstagande för en god bostadspolitik. Herr talman! En stor utmaning inför framtiden är att skapa ett socialt och etniskt integrerat samhälle för oss alla. Det är dags för en ny social bostadspolitik anpassad till 2000-talets utgångsläge samt behov och önskemål hos olika grupper i samhället. Samtidigt måste bostadsområdena underhållas, rustas upp och anpassas efter dagens och morgondagens miljökrav. Vi behöver också blandade upplåtelseformer som gör att vi kan bo i livets alla skeden och händelser. Jag avslutar med att citera vår minister som har särskilt ansvar för bostadsfrågorna i regeringen. Han säger: "Min vision är bostäder som kan användas för många ändamål och för alla olika skeden i livet. Det är bostadsområden som stimulerar umgänge över alla gränser och som motverkar segregation och klasskillnader." Min vision är att vi måste bygga in vackra utemiljöer och uterum som ger rekreation, möjlighet till social samvaro, lek och hobbyverksamhet för olika åldrar samt att möjliggöra kolonilotter och kolonistugor som en del av det gröna boendet som ger ett rikare friluftsliv. Detta ingår i min vision som kombination till det goda boendet.
Herr talman! Vi hör ofta från talarstolen hur bra det går för Sverige. Nu vet jag att Siw Wittgren-Ahl är en representant som verkligen känner till hur det ser ut i ute i verkligheten. Hon sade i början av sitt anförande att trots detta så ökar antalet arbetslösa i Göteborg. Det rimmar illa mot det som vi hörde i onsdags från samma talarstol. Sedan hörde jag kanske fel, men vill Siw Wittgren-Ahl hindra jobbpendling, alltså hindra människor från att bo i en kranskommun, ta ett jobb i en storstad och därmed i och för sig ta jobb från dem som bor i storstaden? Jag hörde kanske fel, men jag skulle vilja ha detta klarlagt.
Herr talman! Jag svarar på det sista först. Nej, min poäng är att vi ska bygga in alla slags boenden i alla slags samhällen. I många ytterområden finns det bara t.ex. en segregation i form av villor. Som svar på den första frågan vill jag säga att det var ett ledande tema på onsdagens debatt att alla hade sett dessa klassklyftor som en del valde att betrakta som etniska klyftor. Jag och Sten Andersson som bor i bostadsområden vet att klyftorna inte bara är etniska, utan det rör sig om sociala och ekonomiska orättvisor som även drabbar svenskar i dessa bostadsområden.
Herr talman! Bostadspolitiken är viktig. Jag tycker att det är bra att den diskuteras ordentligt. Sedan var det många vackra ord och visioner som Siw Wittgren-Ahl hade. Det finns ju konkreta problem och de gäller ungdomarna i väldigt hög grad. De är en särskilt utsatt grupp. Här handlar det om politiska beslut och om möjligheten att lätta på regler för att man ska kunna få billiga ungdomsbostäder, inte minst på högskoleorterna. Om detta sade inte Siw Wittgren-Ahl någonting. Finns det något att säga?
Herr talman! Det är en viktig fråga. Först vill jag tacka för de värmande orden om att det är vackra och fina visioner och även fina mål som vi ställer upp. Givetvis är inflyttningen till storstaden av ungdomar som går på högskolan ett problem, men vi från staten har ju försökt att ge vissa bidrag som stimulans. Men där har också kommunerna ett ansvar.

Herr talman! Den flykting och integrationspolitik som vi i Sverige har bedrivit under de senaste 15 åren kan bara betraktas som en social tragedi och ett ekonomiskt totalhaveri. Dessvärre har det skett i tysthet. Vi har fört en politik som är unik avseende antalet jämfört med våra nordiska grannländer i allmänhet och EU och övriga industrivärlden i synnerhet. Vi skulle klara det som ingen annan hade kunnat klara trots avsaknad av kompetens, erfarenhet och resurser. I dag ser alla, som vill se det, misslyckandet. Denna kritik handlar inte alls om rasism eller främlingsfientlighet, utan det handlar om att vi har tagit på oss en uppgift som vi på kort och medellång sikt inte kommer att kunna klara. Tyvärr blir det sedan debatt i dessa frågor beroende på att alla riksdagspartier i varierande grad är skyldiga till den förda politiken. Tyvärr deltar även medierna aktivt till att inte bryta den tystnad som råder. Jag kan satsa en rätt hygglig peng på att det här anförandet inte med en rad kommer att refereras vare sig av TT eller av någon tidning. Jag tycker att medierna ibland agerar på ett sätt som vissa av deras kolleger gjorde och fortfarande gör på andra sidan Östersjön. Jag hade önskat att vi hade haft samma politik som drivs av genomsnittet inom EU. EU bedriver i dag en helt annan flyktingpolitik än Sverige. Men vi får aldrig höra att man kallar ledande politiker i EU för rasister, nazister eller främlingsfientliga. Det är förbehållet de de i Sverige som tycker att politiken är felaktig. Vad kostar det då? Enligt uppgift från riksdagens upplysningstjänst kostar en person som helt lever på socialbidrag 200 000 kr om året för samhället. Då kan ju alla räkna ut vilka astronomiska belopp det handlar om när kanske hundratusentals människor lever i en sådan situation. Men nu säger ju en del politiker att dessa kostnader inte inkräktar på något annat. Jag vill påstå att det inte är sant. Vi ser i dag en segregation i många bostadsområden, områden där få etniska svenskar bor och få etniska svenska barn går i skolan. Många invandrare saknar jobb, och i vissa grupper är arbetslösheten faktiskt uppemot hundra procent. Kunskaperna i svenska, i en del fall även efter många år i Sverige, är förvånansvärt dåliga. Så svårt tror inte jag att svenska språket är. I dessa områden ökar i dag hopplösheten och i vissa fall, tyvärr, även kriminaliteten. Jag tror inte att människor som kommer från andra länder än Sverige generellt sett är mer brottsliga. Men i Sverige är det faktiskt så att antalet med utländsk bakgrund som förekommer i kriminalregistret är mycket större i förhållande till antalet boende i Sverige. T.ex. utförs ungdomsrånen, som i dag har blivit vanliga, till stor del av ungdomar med utländsk bakgrund. Jag tror att lite grann skuld till detta ligger hos de politiker som har fört en politik som jag tror att många av dem visste att de inte skulle kunna klara. I debatten får man för sig att allt detta är svenska folkets fel därför att de inte vill anpassa sig. Jag hörde häromdagen den nye chefen för Integrationsverket, Andreas Carlgren. Han gav ett exempel på finrumsrasism. Han sade i radion att en svensk blir upprörd om han får reda på att hans dotter är tillsammans med en afrikan. Jag vet inte om det är så. Men hur är det i det motsatta fallet? Hur upprörda skulle muslimska föräldrar bli om deras flickor skulle vara tillsammans med svenskar. Jag tycker att vi i dag visar lite väl stor anpassning och flathet. Var är de svenska rödstrumporna, de där kvinnorna som kämpade för jämlikhet mellan könen? Jag bryr mig inte om hur människor är klädda. De får gå i kjol, byxor eller slöja om de själva vill. Men man ska aldrig bli tvingad till det, som tyvärr verkar ske i dag. Varför hör vi aldrig några större debatter om barnäktenskap, om de s.k. videobrudarna? Man hämtar hem en flicka från ett land i Orienten som man aldrig har sett annat än på video. Detta talas det mycket tyst om. Vi ser också på restauranger, krogar, barer och andra offentliga ställen ofta muslimska män. Det tycker jag är mycket bra. Men vi ser mycket sällan muslimska flickor på samma ställen. Beror det på att de inte vill eller att de inte får? Till sist, herr talman, när medborgarna märker att bilden som politiker och medier förmedlar inte stämmer med den verklighet som de själva upplever, då minskar förtroendet för politik och politiker och, kanske allra värst, ytterst för demokratin.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att för att vara en person som inte vill bli anklagad för främlingsfientlighet, är Sten Andersson ovanligt flitig med att påpeka att han inte är det. Någonting ligger det väl åstminstone i beskyllningen att han inte vill verka för en mer generös flyktingpolitik i Sverige. När Sten Andersson kritiserar den svenska flyktingpolitiken som har förts under 90-talet, gör han det från utgångspunkten att vi har tagit emot för många människor som har flytt från sina länder, från krig, tortyr och förföljelse. Vänsterpartiets kritik har ju varit den motsatta, att alltför många människor som har kommit hit i stället har skickats tillbaka till förföljelse, krig och tortyr. Här är vi djupt oense. Låt mig också konstatera att situationen i de utsatta bostadsområden som Sten Andersson nämner inte blir särskilt mycket bättre av att Sten Anderssons parti och kanske också Sten Andersson själv avvisar allt vad satsningar heter på dessa utsatta bostadsområden - på storstadssatsningen, för att ge ett exempel.
Herr talman! Om jag är främlingsfientlig, enligt Kalle Larsson, så får jag väl leva med det. Jag vill ha en flyktingpolitik som liknar den som förs i våra närmaste grannländer, som förs i vår världsdel. Jag kan väl inte vara extrem om inte de är extrema. Till sist, herr talman, bör man väl dra ett dunklets slöja över Vänsterpartiets referenser vad gäller att bevaka mänskliga rättigheter.
Herr talman! Låt mig för denna gång släppa den sistnämnda provokationen. Den är ju vanlig i inlägg från Sten Andersson, och det är tröttsamt att varje gång behöva bemöta den. Sten Andersson säger att han vill ha en sådan flyktingpolitik som grannländerna för och att han inte kan vara extrem om inte de är det. Låt mig för Vänsterpartiets räkning konstatera att vi vill föra en flyktingpolitik som gör att de människor som behöver skydd, som flyr från sina hemländer från krig, förföljelse och tortyr, får det skydd de behöver. Att man ska anpassa sin politik till andra länder bara för att de är ännu sämre på att hjälpa människor i flykt är en utgångspunkt som får stå för Sten Andersson.
Herr talman! Påståendet om Vänsterpartisters referenser och deras dåliga förhållande avseende förmågan att bevaka och skydda mänskliga fri och rättigheter är vanligt från min sida. Men det är fortfarande sant. Det bevisar all historia. Men vi kan ha en debatt om det när vi får lite längre tid för det. Sedan undrar jag om det är hela Europa som gör fel och vi i Sverige som gör rätt. Jag har hört dessa tongångar tidigare. Det har inte alltid visat sig, när man har sett facit, att det varit svenska åsikter som har varit de rätta.
Herr talman! Sten Andersson pekar på en rad exempel inom invandrarpolitiken. Han har ett engagemang för dessa frågor och tar alltid upp dem. Jag delar inte Sten Anderssons slutåsikt. Sten Andersson säger att en flykting kostar 200 000 kr. Har inte Sten Andersson i sitt bostadsområde träffat invandrare och flyktingar? Jag har gjort det. Jag har träffat bosniska kvinnor som gråter därför att de inte får arbeta. Det är ju inte så att de inte vill arbeta. Frågan är varför inte Sten Anderssons partikamrater och deras stöd någon gång anställer de människor som kommer hit.
Herr talman! Det var någon här tidigare som sade att han inte visste vad han skulle svara därför att han inte hade sagt det som frågaren påstod. Jag har aldrig sagt att de här människorna inte vill arbeta. Jag har bara talat om vad det kostar om de inte kan eller får arbeta. Om man multiplicerar 200 000 kr med ett antal hundratusen, så når man astronomiska tal.
Herr talman! Sten Anderssons slutsats bygger ju på att det blir för dyrt för Sverige att ta hit dem. Men vi behöver all arbetskraft som vi kan få i Sverige. Vi behöver alla människor som vi har här. Vad jag uppmanar Sten Andersson till är att han ska arbeta för att hans kamrater, som stödjer hans parti, anställer dessa människor, så att de kan leva utan bidrag. Som någon pekade på här är det många gånger starka människor som har kommit hit. Se till att göra något åt situationen i stället för att alltid titta på det som är svårt. Gör det som ni är bra på! Ni känner ju hela näringslivet.
Herr talman! För att ta det sista först, brukar man ibland säga att storfinansen är Socialdemokraternas bästa vän, så där har kanske ni kontakter också. Det handlar om pengar. Det gör det ju. För det är dyrt. Ni kan tycka illa om det eller ej, men vi har alltså inga pengar som är öronmärkta för detta. Det innebär klockrent att vi faktiskt inte kan ge så mycket till annan verksamhet som vi kanske skulle vilja. Om det är så att vi har en grop, eller en kista, där vi har pengar som det bara står "flyktingpolitik" på och som stängs i alla andra sammanhang, då är det okej. Men så fungerar det inte. Och sedan: Jag kan väl inte tala om för ett företag att de ska anställa. Det viktiga är inte bara att de gör det. Det viktiga är att vi får en ekonomisk utveckling som gör att fler kan anställas.
Herr talman! Sten Andersson bygger upp sitt anförande på att vi, som han bedömer det, inte kommer att klara problematiken, som han säger, på vare sig kort eller lång sikt. Massmedierna kommer inte att ta upp hans anförande, TT kommer inte att göra det, alla partier har gjort fel osv. Jag uppfattade inte i Sten Anderssons anförande en enda signal gällande en tankegång om hur vi gör utifrån den situation som vi befinner oss i. Sverige är ett mångkulturellt land. Var åttonde person har utländsk bakgrund på ett eller annat sätt. Sten Andersson använder sig av uttryck som "när svenska folket får klart för sig". Tillhör inte människor med olika bakgrund svenska folket? Det är en fråga. En annan fråga gäller detta: Det var många människor som kom hit på 60 och 70-talen för att vi bad dem att komma hit. Vi behövde dem i svenskt näringsliv. Jag tror att de tar väldigt illa upp med tanke på de undertoner som jag i alla fall uppfattar att Sten Andersson ger uttryck för.
Herr talman! Jag kan garantera, med tanke på min bakgrund på Kockums varv och inom den bransch som också Olander har verkat i, att jag har många kontakter med 60 och 70-talets invandrare. De kastar varken tomater eller något annat på mig. Tvärtom har vi en mycket bra kommunikation. Tänk om jag skulle kunna komma på hur man ska lösa det här problemet som ingen annan i hela världen har kunnat lösa! Vi har pratat om en lyckad politik i 15 år. Hade jag kommit på lösningen så vore jag att anse som kandidat till någon form av nobelpris nästa år.
Herr talman! Jag tror inte att det är så som Sten Andersson ger uttryck för, att vi inte kan göra ett dugg. Vad återstår då? Ska vi stänga gränserna? Ska kontakter med andra människor upphöra? Sten Andersson kan när han så småningom själv läser protokollet tänka igenom vad det är han ger för uttryck för. Det finns andra bedömare, t.ex. det här FN organet som häromvecken gjorde en rapport om hur Europa ser ut vad gäller åldersstrukturen, demografin. Jag vet inte om deras påståenden är rätt är fel. Jag har mycket stor respekt för de politiker innan mig som har tagit ställning för att människor som flyr också får en fristad någonstans. Så är det, Sten Andersson. Jag tycker inte att det intryck som Sten Andersson försöker ge i fråga om invandrar och flyktingpolitik för frågan framåt i en positivt riktning. Tänk om Sten Andersson i stället kunde ha sagt: Vi skulle kunna göra så här eller så här. Människorna finns hos oss. Vi är alla att betrakta som det svenska folket. Det hade blivit ett helt annat sätt att ta en diskussion på.
Herr talman! Jag förstår att Ronny Olander inte vill att den här frågan ska diskuteras. 30, 40 eller 50 miljarder kronor om året är mycket pengar. Just för att vi har varit så eniga om den här politiken är det tystnad i dag. Men jag påstår att man skäms. Man skäms när man kommer ut till de här områdena och ser hur man har misslyckats. Till sist, herr talman, är det inte bara jag som är extrem.

Herr talman! Jag tycker att jag saknar en viktig utgångspunkt i Sten Anderssons anförande. Det är en tydlig deklaration om att Sverige ska fortsätta med sin inställning att ställa upp solidariskt och ta emot personer som på grund av politisk förföljelse, krig eller annat har drabbats, och drabbats mycket hårt. Den typen av fristad behövs, och många länder behövs i det arbetet. Den deklarationen skulle jag vilja höra. Sedan är det sant att det finns problem. Det finns framför allt problem med de personer som kommer hit och har skador på grund av tortyr, sönderslagna familjer osv. Det kan också vara barn utan föräldrar. Det är svårt att ge dem den hjälp de behöver. Det tar tid, och det kan kosta pengar. De behöver komma in i arbete så småningom, och de ska lära sig svenska. Jag håller med om att vi inte har lyckats fullt ut där. Men varför inte då försöka tänka över hur vi ska göra för att få den här situationen bättre? Hur får vi in invandrarna i arbete? Vilka förstärkningar av utbildningen i svenska kan vi göra? Vilka förstärkningar av sjukvård och psykisk hjälp när man har anlänt till Sverige kan vi inrätta? De vore bättre att få den delen av problematiken belyst av Sten Andersson.
Herr talman! Nu är det trots allt så, Gunnar Goude, att jag bestämmer själv vilket anförande jag vill hålla. Sedan kan man kommentera det. Det är fritt för var och en. Det finns en organisation som heter UNHCR, FN:s flyktingkommissariat. De menar, och har menat under många år nu, att det är en felaktig politik som Europa har bedrivit. Man skulle ha hjälpt de här människorna betydligt tidigare, och i deras närområden. Det stod t.o.m. i tidningarna under den senaste konflikten i f.d. Jugoslavien. Vi har alltså misslyckats. Sedan har jag ingenting emot att vi får föra den politik vi själva vill. Men vi ska också öppet våga stå för och redovisa vad den kostar och vad den innebär. Är det sedan så att det här får ett folkligt stöd så är det okej. Vi lever ju efter det. Men min uppfattning är att svenska politiker och medier har mörkat om framför allt effekterna och kostnaderna av den här politiken.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingenting alls emot att man har en öppen redovisning av kostnaderna för flyktingpolitiken. Men jag tror inte att det är där skon klämmer. Det jag sade var att jag saknade en del. Jag saknade ett klart uttryck från Sten Andersson när det gäller svenskt ansvar och den tradition som vi har i Sverige av att ta på oss ett ansvar, en solidaritet som inte bara gäller det svenska folket utan som har ett lite vidare perspektiv. Därmed inte sagt att jag ska försöka bestämma vad Sten Andersson säger, men svaret gör mig lite orolig. Avvisar Sten Andersson den här tanken? Var det alltså medvetet som han avstod från att deklarera den ståndpunkten?
Herr talman! Jag anser, som jag har sagt nu i snart sagt varje replik, att den politik som vi har fört har varit felaktig. Den har varit yvig och överskattat vår kompetens och vårt kunnande. Visst ska vi hjälpa folk. Det har vi gjort i många år. Men varför måste vi av det skälet föra en politik som inte ens antalsmässigt, per capita, finns i andra länder och där drivs av Miljöpartiet där de är representerade i beslutande församlingar? Vad är det för unika kunskaper och unik kompetens som just Sverige och svenskarna, och framför allt svenska politiker av alla, besitter och som alla andra saknar? Det skulle vara trevligt att få svar på den frågan.

Herr talman! När man kommer upp under rubriken Övriga frågor torde det vara möjligt att passera flera ämnesområden, och den chansen tänker jag ta. Jag ska börja med kultur, och jag vill peka på en fråga som så småningom kommer upp till riksdagsbehandling. Det gäller form och design i Sverige. Det är otvetydigt så att vi i Sverige är och har varit duktiga på det här området, och det gäller att vi behåller och utvecklar den positionen. Det har nyligen kommit ett delbetänkande med titeln Mötesplats för form och design, och mycket i det är bra och som jag hoppas kommer att genomföras. Bl.a. tar man upp ett förslag om att skapa en ny institution som ska främja form och designområdet. Innan jag går vidare vill jag dock flika in något om kultur i hela landet. Jag har tagit upp det här i kammaren några gånger tidigare, och jag kommer att fortsätta med det. När vi pratar om lokaliseringar, så är det helt klart att det ibland är svårt att flytta på befintliga verksamheter. Det har vi fått ett tydligt exempel på när det gäller ledningen för Sjöhistoriska museet. Nu är det fråga om ett nytt institut, en ny myndighet, och då är det lite förvånansvärt att utredaren utan vidare slår fast att lokaliseringen ska ske till Stockholm, inte minst mot bakgrund av att det i Göteborg redan finns en verksamhet som är både välrenommerad och har nätverksansvar inom design och konsthantverksområdet, nämligen Röhsska museet. Nog borde det vara bättre att som en inledning satsa på redan befintlig verksamhet och sedan, när vi har råd och möjlighet att bygga ut fler designcentrum, vilket kommer att behövas, återkomma till Malmö, I höstens kulturmotion från Folkpartiet tog vi också upp mer pengar till Göteborgsoperan. Tyvärr har våra farhågor då redan besannats, och det verkar som om man nu är tvungen att varsla personal om uppsägning. Jag ska inte återigen redovisa kontrasterna i bidrag exempelvis till Kungliga operan och Göteborgsoperan. Men en snedfördelning är okej med tanke på nationalscen etc., men det måste vara måtta på kantringen. Så vill jag ta upp en helt annan fråga. Jag har i och för sig interpellerat i frågan, men jag vill ändå beröra den här. Det kommer av och till rapporter om att myndigheter inte klarar av att se sina beslut ur perspektivet barnens bästa. På kort tid har jag läst om länsrätter som i ärenden som rör adoptionsfrågor kört över både kommunens familjerättshandläggare och socialnämnd. Det har gällt "äldre" par eller ensamstående som därmed fått tillstånd till internationell adoption. Onekligen får man tankarna att rätten mer ser till vuxnas önskan än till barnens bästa. Sedan kom i förrgår också Barnombudsmannen med kritik mot tingsrätterna om att de inte heller alltid ser till barnens bästa vid vårdnadstvister. Bakgrunden var den kritik som framförts i den allmänna debatten om att domstolar schablonmässigt förordnar om umgänge för små barn utan att ta hänsyn till dessa barns utveckling och behov. Slutsatsen av Barnombudsmannens undersökning visar dessvärre att domstolarna inte tar tillräcklig hänsyn till de yngsta barnens behov. Både i länsrätter och i tingsrätter handlar det troligen om att rättens ledamöter missar barnperspektivet. Jag anser därför att man måste se till att ledmaöter i domstolarna måste ha utbildning i FN:s barnkonvention och vad det innebär att se till barnens bästa, ett uttryck som jag återkommer till. Och om detta inte ger resultat, då tror jag att man måste överväga att inrätta särskilda familjedomstolar. Jag ska slutligen återgå till Västsverige ur en annan aspekt. I ett antal föredrag och artiklar som jag har hört under den senaste tiden om Sveriges förutsättningar framöver handlar det väldigt mycket om kunskap. Det är inte något som är främmande på något sätt för oss i Folkpartiet som betonat utbildningsfrågorna och kunskapsinhämtandet i hög grad. Det ska givetvis genomsyra både grundskola och gymnasium. Men det som nu framhålls är vikten av att satsa på universitet och högskolor. De måste ha resurser också för att hålla spetskompetens för att Sverige ska fortsätta att utvecklas och för att vi ska få behålla både företag och forskning i landet. Det är också viktigt att universitetsresurserna fördelas rimligt inom Sverige så att de olika delarna av landet får chansen att utvecklas. Liksom inom kulturen förefaller det då som om det finns ett rejält underskott i De senaste siffrorna som jag har tillgängliga visar på klart färre platser i västsvenska regioner i förhållande till alla övriga regioner. Det gäller platser på högskolor och universitet. Och det är inte rimligt med så stora skillnader. Vi är ganska många västsvenskar som motionerat om att förändra föhållandet, men det händer inget. Det är ju också så att antalet förstahandssökande per plats är klart större i Västsverige än i övriga Sverige. Och det kanske också säger en del om situationen. Jag hoppas och utgår faktiskt ifrån att man i det budgetarbete som rimligen redan satts i gång för 2001 och pågår i Regeringskansliet tar hänsyn till dessa faktorer. För övrigt, herr talman, anser jag att riksväg 40

Herr talman! Skönhet för alla - en demokratisk rättighet. Så uttryckte sig samhällsdebattören och författaren Ellen Key för 100 år sedan. Hon hävdade den estetiska fostrans betydelse som folkbildare under 1900-talet. De politiska kraven i början av 1900-talet är ganska lika många av dagens politiska krav, nämligen kortare arbetstid, högre lön, längre semester och bättre levnadsvillkor för de sämst ställda. Det är politiska krav vi känner igen, men skönhet för alla som en demokratisk rättighet får många att höja på ögonbrynen i dag. Då kan vi föreställa oss hur människor reagerade för 100 år sedan. För Ellen Key betydde allas rätt till skönhet inte enbart rätten att ha vackra sköna saker omkring sig. Hennes vision handlade om ett samhälle i harmoni och balans - människa, natur och ting i balans med varandra. Så här uttryckte hon sig: " - det vackra är alls icke här till livets överflöd, utan att man arbetar bättre, mår bättre, blir vänligare och gladare, ifall man i sitt hem möter vackra former och färger på de ting, med vilka man omger sig. Förstår man att uppsöka det sköna i konsten och naturen, då inser man av egen erfarenhet att skönheten ger hjälp och lyftning även under tyngsta arbetssläp." Hon ansåg att skönheten var försummad i industrisamhället. För industridesigner, pionjärerna på 30-talet och efter andra världskriget, var god design och massproduktion grundbultarna som skulle utveckla den demokratiska rättigheten. Herr talman! Har det då hänt något under 100 år? Har Ellen Keys krav på skönhet till alla tillgodosetts? Är miljön i våra miljonprogramområden estetiskt tilltalande? Jag tror inte det är så många som svarar ja på den frågan. Men det finns goda exempel i min region, Södertörnsregionen, och ute i landet där kommunerna tillsammans med Statens konstråd har gjort en upprustning av den yttre miljön genom konstnärlig utsmyckning. I folkhemmet skulle alla få en sund bostad och god vardagsmiljö. I den svenska modernismens budskap fanns framtidstron som byggde på att industrin, maskinerna, teknologiska innovationer och nya material skulle skapa ett bättre liv. Och visst har det skapats ett bättre liv. Men än saknas mycket för att vi ska uppnå den harmoni och balans som Ellen Key talade om. För att det inte ska bli en allt skönare värld för allt färre människor behövs kunskap. Våra barn måste tidigt få kunskap och bli medvetna för att kunna se och uppleva skönhet och utifrån sina egna behov ställa krav på sin demokratiska rättighet till skönhet. Skeppsholmen är två av de viktigaste arkitektoniska tillskotten i Sverige på 1900-talet. Regeringens arbete med arkitektur-, formgivnings och designfrågor inleddes med den kulturpolitiska propositionen 1996. handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. I propositionen föreslås mål för det fortsatta arbetet och införande av "skönhetsparagrafer" i lagstiftningen. Efter 100 år blir det alltså en demokratisk rättighet. Vi har redan sett resultat av lagstiftningen, framför allt när det gäller väg och bostadbyggandet. Jag ska nämna några av de mål som är uppställda för statens arbete på området. · Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling. · Kvalitet och skönhet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska lösningar. · Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och design ska stärkas och breddas. · Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete. Designen har betydelse för ett framgångsrikt näringsliv och bör ha en naturlig plats i en regional näringslivspolitik. Kommunerna har att utöver ansvaret för bygglovsprövning, planläggning m.m. också verka för en stads och landskapsmiljö som är estetiskt tilltalande. Det räcker inte att ett par eller tre politiker fungerar som kommunens skönhetsråd för att uppnå den målsättningen. Tyvärr är det så det ser ut i många av våra kommuner. I skönhetsråden bör det också finnas aktiva eteblerade konstnärer. Men för att vi ska få balans och harmoni i våra liv krävs det mer än en estetiskt tilltalande boendemiljö. Vi behöver en bostadspolitik som utgår från en helhetssyn på människan och medverkar till att tillfredsställa sociala, kulturella, fysiska och psykiska behov. Vi hört om detta också tidigare i dag. Bostadspolitiken ska bidra till integration och gemenskap mellan människor. I den kulturella mångfald som finns i vårt samhälle och i många av våra bostadsområden finns det skaparkraft och kreativ förmåga att utveckla vårt kulturliv och att ge oss goda erfarenheter som är nödvändiga för internationellt samarbete i en alltmer sammansatt värld. Avslutningsvis vill jag beröra konstnärernas villkor och hur vi ska få fler människor, unga och gamla, fattiga och rika, att bli delaktiga i vårt kulturliv. För att vi ska nå upp till de mål som staten har satt upp på form och designområdet krävs det särskilda insatser. Förutsättningarna för att hantera designområdet har avsevärt förbättrats sedan arkitektur och formgivning blev ett eget politikområde på Kulturdepartementet 1999. Sedan flera år tillbaka har önskemål framförts om skapande av en särskild museienhet för samtida konsthantverk och design i Stockholm. Före jul kom delbetänkandet Mötesplats för form och design, som Lennart Kollmats talade om. För att få en utveckling av svenskt konsthantverk och svensk design behövs det en samlingspunkt, en mötesplats. I kommittédirektiven står det att hög kvalitet i formgivning och design är en viktig välståndsfaktor. Den har betydelse för allas vårt dagliga liv på både det estetiska och praktiska planet och för hur vår miljö påverkas. Som jag tidigare nämnt satsar samhället på olika sätt för att främja en god utveckling inom svensk formgivning och design. Exempel på sådana satsningar är museiverksamheten vid Nationalmuseum i Men lika viktigt som det är med mötesplatser och utbildning är det också att våra etablerade konstnärer kan överleva på sitt skapande arbete och inte tvingas byta yrke. Vid utformande av trygghetssystem måste rimliga hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållanden. Regelverk får inte ställa upp sådana hinder att grunden för det fria kulturlivet, dvs. kulturarbetarna själva, upphör att existera. Om vi inte tar speciella hänsyn kommer vi inte att ha några konstnärer kvar och det blir ingen nyrekrytering av yngre förmågor. Och vilka ska då producera de vackra ting som vi behöver omkring oss i vårt dagliga liv? Ett samhälle som uttrycker en positiv syn på framtiden vinnlägger sig om att göra estetiskt väl utformade miljöer. Formgivare, konsthantverkare och arkitekter har ett utvecklat seende och en sensibilitet vad gäller form, proportioner, färger, material, rytm och rörelse. Denna talang måste vi vara varsamma om och bättre ta till vara för att estetiskt utformade miljöer ska bli allas rättighet.

Herr talman! Jag vill tacka Eva Arvidsson för hennes inlägg. För oss i Miljöpartiet var det mycket grönt, och det var mycket angelägna frågor som berördes. Jag vill ta upp två saker. Den ena gäller arkitekturens utveckling i Sverige, och den andra gäller skolan. Jag tycker att det är speciellt roligt att höra en socialdemokrat framföra de här synpunkterna. Vi har efter andra världskriget fått en stor utbyggnad av det svenska bostadsbeståndet, vilken har karakteriserats som ett slags lösning av Lubbe Nordströms problem, och ett ökat funktionellt välstånd när det gäller lägenheter och andra bostäder. Det har varit bra, men man har missat det estetiska. Det är alltså inte våra arkitekters fel att våra förstäder ser ut som de gör. Det saknas något i den svenska skolan. Den har inriktats mot att utbilda lönearbetare, kanske av goda skäl, men den estetiska verksamheten har kommit på undantag. Min fråga är om Eva Arvidsson i sitt parti finner gehör för de här frågorna, så att man kan få större utrymme för t.ex. estetisk verksamhet i grundskola och gymnasium.
Herr talman! Jag tycker nog att frågorna i dag diskuteras mer än tidigare och att man inser vikten av estetiskt tilltalande miljöer. Det finns många goda exempel på att förskolebarn och även skolbarn får möta konstnärer och själva får vara aktiva i det här arbetet. Om man börjar tidigt med förskolebarnen, så att de får ett behov av konst och konsthantverk, av kultur och det vackra, visar det sig att de också söker upp det när de blir äldre. Om de inte kommer i kontakt med detta blir den en värld som inte tillhör dem. Jag kan väl hålla med om att vi i vårt parti kanske inte har varit så jätteduktiga på att ta vara på den här möjligheten. Ska vi kunna omge oss med vackra saker, möta behoven och må bättre, måste vi, som jag sade i mitt anförande, se till att konstnärerna har en möjlighet att skapa sin konst.
Herr talman! Jag delar helt Eva Arvidssons grundinställning i den här frågan - helhetsperspektivet på människan och vikten av att man redan tidigt får del av estetiska värden och även aktivt får utöva estetisk verksamhet. Det är också en viktig del av det som skolan totalt syftar till. Den kreativa miljön och det konstnärliga sättet att se är viktigt även i de naturvetenskapliga ämnena. Det är en resurs som människan bör ha tillgång till oavsett om det gäller arbete som ingenjör eller som konstnär. Jag kan bara varmt instämma i denna uppfattning och hoppas också att vi i fortsättningen får en god samverkan för att utveckla detta i verkligheten.
Herr talman! Det gläder mig att Gunnar Goude och jag har helt samstämmiga uppfattningar. Vi får väl jobba vidare med dessa frågor, inte bara i kulturutskottet utan också i flera andra utskott.
Herr talman! Eva Arvidsson och jag är uppenbart helt eniga om vikten av skönhet i samhället. Det är kanske typiskt att vi får vänta till sist innan kulturen kommer upp i den allmänpolitiska debatten, men okej. Designen står för en del av skönheten. Det delbetänkande som Eva Arvidsson refererar till handlar ju inte om ett museum utan om ett centruminstitut för designfrågor. Det ska bl.a. använda sig av andra museers föremål. Den principiella fråga som jag har om detta nationella centrum är: Anser Eva Arvidsson att ett sådant nationellt centrum kan lokaliseras utanför Stockholmsområdet?
Herr talman! Det är klart att det skulle kunna ske. Man pekar i delbetänkandet också på att det finns många lämpliga ställen för detta, bl.a. Göteborg och Malmö. I de enkätsvar som har kommit in visar det sig dock att flertalet tycker att Stockholm är den bästa lokaliseringsorten. Det finns olika anledningar till detta. Bl.a. finns det flest institutioner i Stockholm, och vi saknar en sådan här arena just för design. Det gäller ett eftersatt behov. Man har länge talat om att man behöver den här mötesplatsen. Vi har inte minst flera utbildningar inom designområdet som saknar tillgång till åskådningsmaterial, alltså designutställningar. Detta är något av det som tas upp i delbetänkandet.
Herr talman! Jag är alltid rädd för att argumentet att det redan finns flest institutioner o.d. i Stockholm ska dyka upp. Med det kriteriet för lokalisering kan man inte placera någonting utanför Stockholm. Som Eva Arvidsson själv har nämnt finns Röhsska museet i Göteborg. Det ligger vägg i vägg med högskolorna för design och konsthantverk, och de har redan ett nätverksansvar för designområdet i Sverige. Därför vore det rimligt att det nationella centrumet placerades där. Vi vill ibland att kultur ska kunna placeras ut över hela landet. Eva Arvidsson vet av egen erfarenhet att trots att hon själv tar ställning för det både i kulturutskottet och i kammaren är det omöjligt att flytta det befintliga sjöhistoriska museet. Regeringen vill inte göra så som riksdagen uttalar. Det vore därför kanske lämpligt att förlägga ett nytt institut utanför Stockholm.
Herr talman! Det är ju meningen att den här institutionen ska vara en resurs inte bara för regionen utan för hela landet. Om det då finns många institutioner som är knutna till just designområdet i Stockholm så kan det ju vara en lämplig placering. Men jag vill säga till Lennart Kollmats: Vi får väl jobba för att det blir en bred satsning på designområdet i hela landet och att samordningsinstitutionen i Stockholm också kan verka för det. Vi får väl se var det hela landar, men med risk för att göra Lennart Kollmats besviken tycker jag väl att Claes Ljungh i det här delbetänkandet har dragit en slutsats som jag kan instämma i.

Herr talman! Jag ska avsluta den här allmänpolitiska debatten med en fråga som sällan diskuteras i samhället, varken av oss här i riksdagen eller ute i landstingen och kommunerna. Den gäller situationen för många i vårt samhälle. De finns överallt, mitt ibland oss, men vi hör dem sällan tala. Det är de kommunikationshandikappade, en undanskymd grupp. Herr talman! I Prioriteringsutredningen placeras talsvårigheter med rätta i den första prioriteringsgruppen. Stamning är ett svårt och ofta livslångt handikapp som försämrar livskvaliteten för den som drabbas. Att inte ha ett tal som flyter som hos andra människor leder ofta till frustration, förtvivlan och störda sociala relationer. Studier och yrkesliv påverkas, och den enskildes kapacitet kommer inte till sin rätt, vilket medför stora ekonomiska förluster för individen och för samhället. Många människor är drabbade. Det gäller faktiskt ca 60 000 personer i Sverige som lever med det här svåra handikappet, och det är så många som 4 % av barnen. Visst har man från samhällets sida satsat en del resurser på stamningshandikappet, men de har varit helt otillräckliga hitintills. Jag har tidigare tagit upp stamningshandikappet i en interpellation, och jag har också initierat en motion i ämnet, men frågan är alldeles för viktig för att släppas. Herr talman! Jag menar att regering och riksdag måste ta ett helhetsgrepp om stamningsproblematiken. Frågan berör flera departement och riksdagsutskott. Arbetet på en nationell handlingsplan för handikappolitik pågår just nu inom Socialdepartementet. I den handlingsplanen måste kommunikationshandikappen få tillräckligt utrymme och beaktas i relation till de handikappades stora svårigheter i samhället. Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och landsting måste också göras klar, och huvudmännen måste få tillräckliga resurser för att klara sina uppgifter. När det gäller staten måste man satsa ordentligt på forskning och metodutveckling. Det har varit svårt att intressera forskare och kvalificerade logopeder, eftersom området har varit så ekonomiskt eftersatt. Kommunerna har ansvaret för att stammande barn får ett bra bemötande i skolan och att lämpliga stödåtgärder sätts in. Landstingen svarar för barnavårdscentralerna och måste kunna erbjuda de rätta habiliteringsåtgärderna till både barn och vuxna. Ett stort problem är ju att det finns en svår kompetensbrist i både kommuner och landsting. Herr talman! För att vi ska komma till rätta med de här problemen behöver ett resurscentrum för stamning skapas som i samarbete med forskningsinstitutioner kan utveckla behandlingsmetoder och bygga upp en kunskapsbank. Kommuner och landsting kan då köpa tjänster och få hjälp med att bygga upp den egna kompetensen. Men för att detta ska vara praktiskt genomförbart krävs dock att staten bidrar ekonomiskt, dels till forskning vid universitetsinstitutionerna, dels till uppbyggnad av ett sådant resurscentrum. Herr talman! Själv har jag varit stammare i 75 år, och jag har under den tiden levt med den börda som det innebär att inte alltid i tal kunna ge uttryck åt sina tankar, att inte kunna svara på frågor, ja, kanske inte ens handla ett äpple, därför att just då får man inte fram ordet "äpple". Herr talman! Vi måste därför satsa helhjärtat på denna handikappgrupp som utan att höras har det mycket svårt.

Herr talman! Jag är glad att den här frågan kom upp, och i och med att detta var det sista anförandet betonas också vikten av den. Vi har nyligen här i riksdagen haft en proposition från regeringen som har antagits här i riksdagen som gäller stöd till funktionshinder och en omorganisation av verksamheten som sedan kommer att pågå under en rätt lång tid, bl.a. med bildningen av s.k. regioncentrum för uppbyggnaden och samordningen av kompetens i landet. Jag tror att det kan vara en väg att gå. Det är viktigt att det just nu påpekas att den här gruppen måste uppmärksammas särskilt. En annan pågående sak är lärarutbildningen.

Herr talman! Det är ju så det ligger till: Det här är ett problem i skolorna, därför att flertalet lärare, skulle jag vilja säga, inte har någon kunskap om det här handikappet. Vi vet ju att bemötande av människor som har ett talhandikapp är så oerhört viktigt. Som jag nämnde berör den här frågan flera departement: Socialdepartementet, Näringsdepartementet, eftersom det är fråga om att människor ska kunna få ett jobb, och Utbildningsdepartementet. Beträffande frågan om regionala centrum tror jag att det vore alldeles utmärkt, men kanske skulle man behöva en central resursenhet som kan samla ihop all den kunskap som förhoppningsvis kan komma fram på universitet och andra ställen.
Herr talman! Jag tror att det är just den typen av koncentration som behövs, i synnerhet i ett litet land som Sverige, där det är omöjligt att utveckla kompetens över hela landet i ett speciellt område. Däremot kan man kombinera det med andra typer av stödåtgärder. Vi har ett liknande problem när det gäller läs och skrivsvårigheter, dyslexi, som också är ett eftersatt område. Jag tror att vi faktiskt nu har fått en uppmärksamhet kring de här frågorna som gör att man i samverkan, när det här arbetet pågår, kan få ett stort steg framåt. Jag tycker att de här förslagen är väldigt viktiga och att frågan ska uppmärksammas. Jag ser fram emot en samverkan kring detta under de närmaste åren.
Herr talman! Tack för det! Det är tacknämligt ju flera kolleger i den här salen som kan få förståelse för de här svåra frågorna och att vi tillsammans kan medverka till att man kan satsa mera resurser på den här gruppen.

Fru talman! Kerstin-Maria Stalin har med anledning av en tidningsartikel angående förslag om förändring av villkoren för personer med tillfälliga uppehållstillstånd frågat mig hur regeringen avser verka för att garantera barn med tillfälliga uppehållstillstånd deras rätt till personlig utveckling, social trygghet samt grundskoleutbildning. Jag vill börja med att klargöra den ordning som i dag gäller för tidsbegränsade uppehållstillstånd i en massflyktsituation. Regeringen får med stöd av utlänningslagen meddela föreskrifter om att den som söker uppehållstillstånd och som bedöms ha ett tillfälligt behov av skydd här i landet får ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Dessa bestämmelser är avsedda att användas i en massflyktsituation, dvs. när ett stort antal människor hastigt lämnar sitt hemland på grund av en yttre omständighet som t.ex. en krigssituation eller en miljökatastrof. Utgångspunkten är att dessa personers behov av skydd är tillfälligt och att de ska kunna återvända till hemlandet när skyddsbehovet har upphört. Jag vill här erinra om att riksdagen redan år 1996, med anledning av regeringens proposition Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, inte hade någon erinran mot regeringens uttalande att de som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i en massflyktsituation inte fullt ut ska omfattas av de sociala rättigheter som gäller för dem som är mer permanent bosatta i landet. Denna grupp av utlänningar har i stället alltsedan den bestämmelsens tillkomst omfattats av bestämmelserna i lagen om mottagande av asylsökande . Enligt nuvarande ordning kan dock en sådan utlänning folkbokföras när det sammanlagda uppehållstillståndet uppgår till minst tolv månader. Detta innebär att det finns en motsättning i att denna grupp å ena sidan ska omfattas av de sociala förmåner som är knutna till LMA, å andra sidan kan folkbokföras och därmed, med vissa undantag som följer av LMA, i princip kunnat få sociala förmåner och rättigheter som i Sverige bosatta personer. Riksdagen förutsatte i sitt beslut att frågan hur denna motsättning ska lösas behövde utredas vidare. Beredningen som följde inom Regeringskansliet har varit tidskrävande på grund av frågans komplexitet. Regeringen har emellertid den 20 januari 2000 avgett proposition 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. Propositionen överlämnades i går till riksdagen, och jag vill därför ta tillfället i akt att något redovisa innebörden av de förslag som lämnas i propositionen. Propositionens förslag innebär att prövningen av en ansökan om asyl, dvs. flyktingstatus, från en utlänning som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i en massflyktsituation ska kunna skjutas upp så länge som det tidsbegränsade uppehållstillståndet gäller, dock högst två år. Därefter eller vid den tidigare tidpunkt när det tidsbegränsade uppehållstillståndet upphör att gälla är utlänningen oförhindrad att söka asyl. Jag kan i detta sammanhang nämna att det inom detta område har ägt rum en internationell utveckling under senare år. Inom EU har medlemsstaterna mot bakgrund av ett förslag från kommissionen förhandlat om införande av en EU-gemensam ordning för tillfälligt skydd i massflyktsituationer. En utgångspunkt i komissionens förslag har därvid bl.a. varit att det ska vara möjligt att kunna skjuta upp den individuella prövningen av asylskäl under en begränsad tid, en tid som varit längre än den tid som avses gälla i regeringens förslag. UNHCR har inte invänt mot införandet av en sådan ordning. Jag anser därför att det numera är möjligt att införa en regel med detta innehåll. Under den tid de tidsbegränsade uppehållstillstånden gäller, dock högst tre år ska, enligt propositionen, de utlänningar som tas emot i en massflyktsituation i princip erhålla sociala förmåner som följer av LMA. Däremot ska en utlänning som efter de första två åren erhåller en flyktingförklaring eller ett resedokument alltid folkbokföras. Därmed likställs de i många hänseenden med i Sverige bosatta personer, vilket förutsätts i Genèvekonventionen. Vidare kan nämnas att denna grupp, enligt redan gällande bestämmelser, ska erhålla hälso och sjukvård samt tandvård och utbildning enligt samma ordning som gäller för asylsökande. Barn och ungdomar som inte har fyllt 18 år har rätt till hälso och sjukvård enligt samma principer som alla andra barn som är bosatta i landet. I denna vård inbegrips naturligtvis även barnpsykiatrisk vård. Under den tid som den aktuella gruppen av utlänningar inte är folkbokförda är Statens invandrarverk huvudman. Jag ser det som en fördel med förslaget eftersom utgångspunkten är att ett återvändande ska ske när skälen till massflykten undanröjts. Det är viktigt att kommunernas arbete med flyktingar i första hand kan inriktas på integration. Att kommunerna därutöver skulle få uppgifter att ta emot stora grupper som folkbokförts även när utgångspunkten är att de inte ska stanna i Sverige vore olyckligt. Som jag tidigare nämnt i flera frågesvar till riksdagen ska Invandrarverket liksom alla andra myndigheter på statlig nivå, kommunal nivå och landstingsnivå sätta barnets bästa i främsta rummet. Detta innebär att i alla beslut som på något sätt rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Jag är dock medveten om att barn som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i en massflyktsituation enligt nu gällande regler inte har rätt till skolgång på samma villkor som i Sverige bosatta barn under den tid de inte är folkbokförda. Regeringen har därför i oktober 1999 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av de asylsökande barnens och ungdomarnas skolgång m.m. för att de ska kunna tillförsäkras skolgång utan diskriminering. Även förutsättningarna för att erbjuda asylsökande barn förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass ska utredas. Fru talman! Motivet till förslagen i propositionen är att regeringen vill kunna garantera möjligheten att tillfälligt ta emot ett större antal skyddsbehövande i en akut kris och massflyktsituation. Det är också viktigt att undanröja den brist på samstämmighet som i dag finns mellan LMA och folkbokföringslagen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till interpellationen var inte tidningsartikeln. Den uppmärksammade mig på vad som var på gång, och enligt min mening var det försämrade villkor för flyktingbarn. Jag tyckte att det rimmade illa med barnkonventionen. Jag hade nyss varit på en heldagskonferens, den 17 november, som handlade om barnkonventionen, och det var på grund av barnkonventionen som jag skrev interpellationen den Det har i dag kommit en proposition som handlar om de här frågorna, och jag återkommer till den vid ett annat tillfälle. Nu ska det handla om barnen. Även om statsrådet i interpellationssvaret vill låta påskina att det inte är någon försämring, är det ändå det för barnen. Det spelar en roll att tiden innan man blir folkbokförd förlängs och att man först då räknas som bosatt och får förmåner därefter. Under tiden ska man ha samma rätt som asylsökande. Man har alltså en längre tid med samma rätt som asylsökande, och det är den tiden som blir sämre för dessa barn. Statsrådet medger dock att vad gäller skolgången har asylsökande barn inte samma rättigheter som andra barn, men säger att det ska utredas. Även förutsättningar för att erbjuda asylsökande barn och motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass ska utredas. Jag förstår inte riktigt vad det är som ska utredas. Vi vet ju att det är så här. Om det ska utredas - man är kanske inte på det klara med hur det ser ut i olika kommuner - sker det i fel ordning. Jag tycker att det först ska göras en utredning om barnens skolgång, och inte om förlängd tid till folkbokföring, dvs. längre tid med sämre villkor. Det är riktigt, som sägs i svaret, att massflyktingbarn har samma rättigheter som asylsökande. Det innebär rätt till hälso och sjukvård, enligt samma principer som för alla andra barn som är bosatta i Sverige, och att all denna vård inbegriper barnpsykkontakter. I verkligheten blir det inte riktigt så här. Köerna till barnpsyk är långa, och det kan vara krångligt att kvalificera sig för att bli omhändertagen. Det behövs ofta påtryckningar från lärare, skolsköterska, skolpsykolog, dagispersonal och många fler. Är man diskriminerad vad gäller skola och daghem är man också diskriminerad vad gäller vägen in till barnpsyk. Det finns också familjer som inte bor på flyktingförläggning under den här tiden utan kanske hos bekanta. Det händer ibland att man i kommunerna inte ens vet att det finns barn som skulle behöva hjälp. Vad är integration? Statsrådet skriver: "Det är viktigt att kommunernas arbete med flyktingar i första hand kan inriktas på integration. Att kommunerna därutöver skulle få uppgifter att ta emot stora grupper som folkbokförts även när utgångspunkten är att de inte ska stanna i Sverige vore olyckligt." Då funderar jag: Ska de barn det handlar om här gå "integrationslösa" tills de får flyktingstatus? Är det farligt att under tiden - ett par, tre eller fyra år - känna sig välkommen i det nya landet? Finns det en rädsla för att de ska bli kvar här och inte vilja åka tillbaka? Är det inte lättare att åka tillbaka till sitt hemland om man under tiden haft det bra här och blivit bra omhändertagen?
Fru talman! Det är viktigt att understryka att den proposition som regeringen nu har förelagt riksdagen handlar om att reglera ett mycket speciellt förhållande, nämligen att klara ut de villkor som ska gälla vid en massflyktsituation. Vi har i dag en förordning, som har använts en enda gång, nämligen när vi fick några tusen flyktingar hit från Kosovo. Det här är en lagstiftning som vi anser behöver finnas för att öka våra möjligheter att snabbt ta emot stora mängder av flyktingar just i en situation som kanske har utlösts av krig eller en miljökatastrof av något slag. Det är mot den bakgrunden som man måste bedöma de här förslagen. Det vi vill göra är att i en sådan här situation ge dessa barn samma rättigheter som asylsökande barn. Det jag också understryker i svaret är att vi nu också tar ett väldigt brett grepp och ser över alla de olika stöd som vi tycker att det är rimligt att de asylsökande barnen ska ha rätt till. I dag har de rätt till fullständig hälso och sjukvård, men vi vill också garantera dem en fullständig skolgång. Många kommuner klarar det i dag, dock inte alla. Vi vill också i den här genomgången titta på dagis och fritis. I dag har de barn som har behov av särskilt stöd möjlighet att få en daghemsplacering, men det gäller långtifrån alla. I det här stora greppet är det Utbildningsdepartementet som är ansvarigt för arbetsgruppens arbete. Tanken är att de ska bli klara under våren. Förslaget ska också ut på remiss.
Fru talman! Jag vet att det rör sig om massflyktsituationer och att det gäller att snabbt ta emot stora grupper. Samtidigt är det viktigt att den här gruppen barn har det bra under tiden de går och väntar. Det är just det som är så allvarligt, att man begränsar omhändertagandet under den här tiden och föreslår att den tiden ska bli längre. Jag har svårt att förstå hur barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd - det kan bli upp till tre år - ska kunna hållas utanför den vanliga skolan utan att det uppfattas som en diskriminering. Alla som arbetar med barn som har kommit hit, på flykt undan krig och elände, vet att dessa barn har extra mycket behov av stöd och hjälp. Vi kan nästan inte tänka oss de oerhörda händelser som de har varit med om. Jag behöver en förklaring till att man inte genast säger att dessa barn måste tas upp i kommunernas arbete. Detsamma gäller de äldre barnen, som står utanför gymnasieutbildningen. Precis som jag sade tidigare, är det många som genom skola eller dagis kommer i kontakt med den hjälp som de behöver. De kan inte prata svenska, och föräldrarna kanske inte pratar svenska, och de vet ofta inte vilken hjälp de har rätt till. Även om det finns rättigheter inom hälso och sjukvården vet de många gånger inte vilka rättigheter de har. I stället för att skjuta upp den här tiden och ha den begränsade omvårdnaden, menar jag att det behövs ännu mer just i det här fallet.
Fru talman! Jag tror att Kerstin-Maria Stalin och jag är väldigt överens om att det här är barn som har stora behov. Det är därför så viktigt att vi har fört in barnkonventionen i utlänningslagen, att andan i barnkonventionen genomsyrar hela asylprocessen och att barnets bästa ska finnas med i hela processen i de olika delarna. Det är naturligtvis skälet till att vi från regeringens sida nu gör översynen av skolgången men också av andra viktiga åtgärder för att stödja barnen. När det sedan gäller frågan om försämrade villkor, som Kerstin-Maria Stalin tog upp i sitt första inlägg, vill jag på nytt understryka att detta är en ny lagstiftning. Det är en lagreglering för att vi ska kunna vara beredda att ta emot stora mängder flyktingar i en akut situation. Avsikten är att ge dem ett tillfälligt skydd. Det handlar ju om flyktingar som, när förhållandena har förändrats och stabiliserats, ska kunna återvända. Det är därför som vi säger att staten ska vara huvudman under de första två åren och inte kommunen. Sedan kan man naturligtvis få ett uppehållstillstånd under de första två åren, t.ex. på grund av anknytning eller av humanitära skäl. När denna tid har gått ut har man alla möjligheter att få sitt individuella skyddsbehov bedömt - man har rätt att söka asyl och få en individuell bedömning.
Fru talman! Det är viktigt med barnkonventionen och att vi är överens om den. Men det är väl inte bra att ha den som skäl för att vi ska kunna ta emot fler och sedan inte ögonblickligen kunna ge dem som vi tar emot all den vård som de behöver. Jag är, och har varit, lite tjatig på den här punkten. Jag har ställt en interpellation tidigare till dåvarande integrationsministern, Pierre Schori. Då frågade jag hur man skulle planera vården för särskilt utsatta barn. Jag fick svaret att man skulle rikta särskild uppmärksamhet på den vård som ges till barn som varit utsatta för tortyr eller andra trauman. Jag skulle vilja höra lite hur planerna för den vården ser ut. Jag fick också i det svaret veta att särskilda projektmedel var avsatta till landstingen för detta ändamål. Jag undrar vad det finns för planering när det gäller dessa projektpengar och hur man har följt upp utvecklingen, för vi vet ju att landstingen inte har obegränsade medel. Vi vet också att det är många som står i kö för att få hjälp. Jag ser alltså fram emot att få höra lite om dessa planeringar.

Fru talman! Det jag gärna vill förmedla till Kerstin-Maria Stalin är att det faktiskt sker väldigt mycket i dag. Detta att barnkonventionen numera finns med som en viktig del i utlänningslagen har naturligtvis haft en stor betydelse. På Invandrarverket har man startat ett projekt just om barn i asyl och tillståndsprocessen. Alla delar av asylprocessen ska gås igenom, alltifrån mottagning till utredning, boende, skola, hälso och sjukvård samt samarbete med socialtjänsten. Här finns naturligtvis en rad detaljer att nämna, men jag vill bara kort berätta att en viktig del i barnprojektet är att förbättra de asylutredningar som rör barn. T.ex. ingår att formulera tydliga riktlinjer för när och hur barn ska höras i asylärenden men också att höja barnkompetensen bland Invandrarverkets handläggare och att formulera tydligare riktlinjer för att så tidigt som möjligt i den här processen upptäcka de barn som har extra stora behov, som far illa fysiskt och psykiskt, och också se till att dessa barn får den hjälp de behöver. Det gäller inte minst inom hälso och sjukvårdens ram, då dessa barn är berättigade till en fullständig hälso och sjukvård.

Fru talman! Henrik S Järrel har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att skapa klarare och mer entydiga rutiner för berörda myndigheter i utlänningsärenden i syfte att minimera de sökandes lidande på grund av ovisshet och myndigheternas valhänthet. Henrik S Järrel utgår i sin interpellation från ett enskilt utlänningsärende, där personen i fråga beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd i stället för ett permanent sådant. Låt mig inledningsvis redogöra kort för grunderna för beviljande av uppehållstillstånd i Sverige. Ett uppehållstillstånd kan enligt utlänningslagen vara tidsbegränsat eller permanent. Den ordning i fråga om uppehållstillstånd som nu gäller tillkom 1985. Innan dess gällde att en utlänning som fick tillstånd att stanna i Sverige till en början fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vanligen gällande i ett år. När utlänningen hade haft uppehållstillstånd under ett års tid kunde denne, om han eller hon var fast bosatt i Sverige, i allmänhet få ett permanent uppehållstillstånd. Den 1 januari 1985 ändrades ordningen på så sätt, att det permanenta uppehållstillståndet ska beviljas utlänningen redan från början. Om en utlänning har för avsikt att mera varaktigt bosätta sig i Sverige och han eller hon får uppehållstillstånd, är alltså huvudregeln att utlänningen redan från början får ett permanent tillstånd. Jag menar att denna huvudregel är klar och tydlig och att den tillämpas på ett riktigt sätt av ansvariga myndigheter. Samtidigt är det viktigt att det finns möjligheter att välja att utfärda ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till en utlänning som avser och även tillåts att bosätta sig här, vilket är en princip som har fastslagits av riksdagen. Ett skäl till detta kan vara att det råder tveksamhet om utlänningens vandel och ett annat att vistelsen här i landet avses bli begränsad till viss tid. Även tillfälliga hinder att verkställa ett avvisningseller utvisningsbeslut kan motivera tidsbegränsade uppehållstillstånd. I praxis tillämpas också sedan länge en ordning med s.k. uppskjuten invandringsprövning när utlänningen varit gift eller sammanboende en kort tid. Det innebär att flera tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljas innan sökanden tillåts bosätta sig permanent här i landet. Här kan man tala om en slags prövotid rörande förhållandets seriositet. Ytterligare en kategori av ärenden där det kan bli fråga om att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd är utlänningsärenden där skäl av säkerhetskaraktär finns med i bilden, s.k. säkerhetsärenden. Det ärende som Henrik S Järrel hänvisar till i sin interpellation är just ett sådant ärende. Av naturliga skäl kan jag inte diskutera detta enskilda ärende, men jag vill ändå försöka ge en bild av de mycket svåra överväganden som måste göras i fall som dessa. Ett säkerhetsärende synes ofta inledningsvis vara ett helt vanligt utlänningsärende, där utlänningen ansöker om asyl eller uppehållstillstånd av andra skäl. Under utredningens gång framkommer emellertid uppgifter som föranleder Säkerhetspolisen att se närmare på ärendet. I ett mindre antal ärenden per år anser Säkerhetspolisen att det finns skäl av säkerhetskaraktär som talar mot att utlänningen i fråga ska tillåtas stanna i Sverige. Efter att ha fått del av Säkerhetspolisens yttrande överlämnar handläggande myndighet många gånger dessa ärenden till regeringen för avgörande. Skäl av säkerhetskaraktär kan enligt utlänningslagen utgöra en grund för överlämnande av ett ärende till regeringen. Jag vill understryka att regeringen inte själv kan begära att ett ärende överlämnas för avgörande, utan att detta endast kan ske på myndigheternas eget initiativ. Utgångspunkten i dessa säkerhetsärenden är många gånger att berörda personer inte är önskvärda i Sverige då de utgör en säkerhetsrisk av något slag, och att de därför ska avvisas eller utvisas från landet. Till detta kommer emellertid att vi enligt svensk lag och internationella konventioner är förhindrade att avvisa eller utvisa en person till ett land där denne riskerar dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling. Detta förbud är absolut och gäller för alla personer. Även den faktiska anknytningen till Sverige genom lång vistelsetid, och framför allt om det finns barn i familjen, kan få betydelse vid bedömningen. För det fall en utlänning som bedömts utgöra en säkerhetsrisk av nämnda skäl inte kan avvisas eller utvisas från Sverige måste uppehållstillstånd beviljas. Det innebär inte att personen i fråga inte längre skulle vara att anse som en säkerhetsrisk, utan det är på grund av det absoluta förbudet att återsända någon till ett land där denna riskerar tortyr, dödsstraff eller liknande som tillstånd ändå beviljas. Regeringen har valt att i dessa fall bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd. Om förhållandena i utlänningens hemland förändras till det bättre är utgångspunkten att personen ska återvända hem efter att tillståndet löpt ut. Om förhållandena i hemlandet är oförändrade bör tillståndet förlängas, vilket görs av Invandrarverket. Säkerhetspolisens synpunkter ska även fortsättningsvis inhämtas i ärendet. Av det sagda framgår att jag anser att reglerna rörande beviljande av uppehållstillstånd är klara och tydliga och att dessa tillämpas på ett tillfredsställande sätt av våra myndigheter. Som huvudregel ska permanent uppehållstillstånd beviljas då en utlänning har för avsikt att mera varaktigt bosätta sig i Sverige och han bedöms kunna få uppehållstillstånd här i landet. Så sker också i det stora flertalet ärenden. Att personen i fråga är högskattebetalare, vilket Henrik S Järrel lyft fram i sin interpellation, saknar betydelse vid denna typ av tillståndsprövning. Att som Henrik S Järrel utgå från ett enskilt ärende som representerar en mycket speciell ärendekategori, och som dessutom rör ett mycket begränsat antal personer per år, ger inte en rättvisande bild av hur tillståndspraxis ser ut i
Fru talman! Jag vill först och främst tacka statsrådet för svaret på denna interpellation. Jag vill samtidigt konstatera något som inte alla gånger framkommer när man läser om hur dessa ärenden behandlas i våra organ, nämligen Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden. Man tar inte vederbörlig hänsyn till att det trots allt handlar om enskilda människor av kött och blod med känslor, många gånger med utomordentligt traumatiska upplevelser bakom sig. Det är svårt att resonera kring sådana här frågor, invandrarministern, med mindre än att man får ta utgångspunkt i enskilda fall. Därför har jag varit tvungen att hålla fram ett ärende som för övrigt har vunnit stor uppmärksamhet tidigare i vårt land. Mannen har varit föremål för många stödinsatser, inte minst från sina kolleger från Karolinska sjukhuset - professorer, läkare och andra - som har velat inskrida till doktor Al-Dabbaghs försvar och hjälpa honom att få ett permanent uppehållstillstånd här. Vi måste nog också framöver i debatten beröra honom, även om jag vet att ministern av konstiutionella skäl är förhindrad att yttra sig.
Även riksdagens ledamöter är av konstitutionella skäl förhindrade att diskutera enskilda ärenden.
Fru talman! Vi måste ändå ta utgångspunkt i relaterandet av vissa enskilda ärenden för att kunna få en uppfattning om hur rutinerna handläggs i våra myndigheter. Jag ville alltså få invandrarministern att försöka belysa vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att skapa klarare och mer entydiga rutiner för berörda myndigheter i utlänningsärenden i syfte att minimera de sökandes lidanden på grund av ovisshet och myndigheternas valhänthet. Fru talman! Jag tror att man måste vara ganska döv och blind om man inte i medierna har upptäckt och slagits av hur människor får sitta emellan i behandlingen av enskilda ärenden. Jag ska i mitt första inlägg lyfta fram en artikel som var publicerad i Dagens Nyheter den 8 januari. I den framträder två personer: en flyktingadvokat - Christa Nyblom - och förutvarande chefs-JO Per-Erik Nilsson, som båda har arbetat för och hos Invandrarverket med flyktingoch asylärenden. De menar att rättssäkerheten brister, att det finns ett utrymme för fördomar och godtycke och att detta är alldeles för stort när dessa myndigheter fattar beslut. De har ju sett ärendenas handläggning från insidan. Christa Nyblom hävdar att varken Invandrarverket eller Utlänningsnämnden redovisar alla skäl för sin beslut utan motiverar dem med standardiserade gummiformuleringar som kan betyda i stort sett vad som helst. Nilsson hävdar att Utlänningsnämnden och Invandrarverket ofta ifrågasätter den asylsökandes trovärdighet utan förklaring och rimliga motiv. Utlänningsnämndens chef Göran Håkansson hävdar att det är sant att många asylsökande blir omänskligt behandlade. Det vitsordar han. Det finns inget särskilt stort utrymme för humanitet i ordets normala mening, säger han också i samma tidningsartikel. Håkansson erkänner också att Utlänningsnämnden alltför ofta motiverar sina beslut med schablonartade formuleringar och att det är ett dilemma med tanke på rättssäkerheten och att vissa delar av nämndens beslutsunderlag måste hållas hemliga. Tycker inte invandrarministern att detta är i sig oroväckande uttryck?
Fru talman! Avvägningar, bedömningar och beslut när det gäller enskilda ärenden rymmer alltid svårigheter. Jag vill ändå hävda att våra myndigheter - Invandrarverket och Utlänningsnämnden - följer den lagstiftning som Sveriges riksdag har beslutat. Jag hävdar också att rutinerna som jag redovisade i mitt svar är helt klara. Men självklart är det så att det när det gäller instans och processordning - när det handlar om legitimitet och rättssäkerhet - pågår en diskussion i samhället. Vi har också haft en kommitté som har sett över dessa mycket grannlaga frågor. Det här är ett ärende som nu är under beredning i Regeringskansliet - på Utrikesdepartementet. Vi har tillsatt en intern arbetsgrupp för att ytterligare penetrera bl.a. fallet med specialdomstol. Här pågår nu ett arbete för att stärka legitimiteten och öka rättssäkerheten i själva processen. Det grundläggande är ett tvåpartsförfarande. Hur vi än organiserar själva myndighetsstrukturen är tvåpartsförfarandet ett huvudinslag i det som jag ser som det framtida sättet att klara av en bra process för den enskilde.
Fru talman! Jag konstaterar att det var mycket bra att regeringen tillsatte utredningen NIPU. Den tillkom också mycket till följd av att riksdagens partier var tämligen ense om att man behövde en bättre tingens ordning på detta område. När utredningens förslag föreligger - ett ganska enigt förslag, vill jag påstå - föreslår man att Utlänningsnämnden avskaffas och att uppgifterna ska överföras till de allmänna domstolarna. Det var en mycket bra tanke. Det skulle öppna möjligheten för just den tvåpartsprocess som är så viktig och för möjligheten till muntlig förhandling, som i och för sig redan i dag existerar men som i yttersta undantag används. Den möjligheten finns - jag vill understryka det - men den tas väldigt sällan till vara.

Fru talman! I samma artikel, den här DN-artikeln från den 8 januari, konstaterar Invandrarverkets chef Lena Häll Eriksson att de långa väntetiderna slår mot rättssäkerheten. Hon beklagar också att en del av verkets beslutunderlag är hemligt och enligt hennes bedömning måste så vara. Sedan hävdar hon att i tveksamma fall blir det hellre ja än nej till asyl och uppehållstillstånd. Men det visar sig inte i prövningarna vad jag har kunnat finna. Det gäller i synnerhet fallet Al-Dabbagh. Det är ett mycket speciellt ärende. Jag vidhåller gärna det och delar den uppfattning som Maj-Inger Klingvall för fram här. Det är ett mycket speciellt ärende. Men det är å andra sidan mycket anmärkningsvärt att han inte har fått ett permanent tillstånd. Det finns inga anmärkningar från säpo och han har en mycket stark anknytning till Sverige. Han är också en i allra högsta grad samhällsnyttig samhällsmedborgare. Det här att han är en högskattebetalare menar jag inte betyder så mycket i sammanhanget för just den här bedömningen. Men det är ju viktigt när det gäller de människor som kommer hit, som är utlänningar och som många gånger är utomordentligt väl utbildade och högt kompetenta att deras kompetens och möjligheter tas till vara mer än vad som är fallet i dag. Det är viktigt att de får en möjlighet att inordna sig svenskt samhällsliv. De vill ju inget hellre än att sköta sig, ta hand som sina familjer och göra goda yrkesprestationer. Det gäller i högsta grad denne man, doktor Al-Dabbagh. Jag måste säga att jag är lite bekymrad över att invandrarministern tycks vara så döv för påpekandena från dem som arbetar med det här och som har sett det dokumenteras att det finns klara och uppenbara brister. Jag har andra fall som jag skulle kunna lyfta fram här med asylsökande som inte får sin rätt prövad och som inte godkänns som asylsökande trots att de enligt Genèvekonventionen uppfyller alla krav på en sådan. De har varit utsatta för tortyr och liknande men blir ändå inte - trots en kanske tioårig kamp i Sverige - erkända som flyktingfall med asylliknande skäl. Här finns alltså utan tvekan, invandrarministern, mycket att göra för att förbättra rutinerna - och framför allt för att förmänskliga rutinerna. Det är människor av kött och blod det handlar om.
Fru talman! Låt mig bara först understryka att det exempel som Henrik S Järrel har valt som jag har sagt i mitt svar är mycket speciellt. Det är mycket få fall. Man kanske kan säga att det handlar om ett tjugotal sådana ärenden per år. Det ska jämföras med de 10 000-13 000 som det senaste åren har fått uppehållstillstånd i vårt land. Det är alltså väldigt få ärenden, och Henrik S Järrel har valt ett av dessa som ett exempel. Jag tycker ändå är det är viktigt att det framkommer i debatten. Det som hände i fråga om NIPU var ju faktiskt att remissinstanserna var splittrade när man svarade på utredningen. Det var också så att man enligt direktiven till utredningen skulle titta på alternativet specialdomstol. Det valde man att inte göra, men det är ett krav som har återkommit i remissinstansernas svar på utredningen. Då tycker vi från regeringens sida att det är rimligt att också det alternativet belyses. Vi gör också i det sammanhanget en ekonomisk analys av de olika alternativen för att helt enkelt ha ett bättre beslutsunderlag. Samtidigt är det viktigt att understryka att det här nu ska tas fram. Jag vill se ett resultat av det här arbetet. Det har efterfrågats av riksdagen. Därför är det viktigt att vi så snabbt som möjligt kan lägga fram ett förslag när det gäller ny instans och processordning. Tvåpartsförfarande är som vi bedömer det ett sätt att stärka både rättssäkerhet och legitimitet. Långa väntetider tycker jag naturligtvis inte om. Det tror jag inte att någon tycker om. Vi vet att det medför lidande, osäkerhet och otrygghet. Därför är det viktigt att vi i årets budget kan ge både Invandrarverket och Utlänningsnämnden ytterligare resurser för att korta handläggningstiderna men också för att utveckla IT-stödet. Det är också ett sätt att effektivisera handläggningen och få ned tiderna. Det tror jag att vi alla har ett stort intresse av.

Fru talman! Ja, just det här fallet med doktor Al Dabbagh är ett mycket speciellt fall. Det håller jag gärna med invandrarministern om. Men det är ett mycket upprörande fall. Varför är det det? Jo, därför att här visar det sig .
Fru talman! Nej, just det. Men vi måste ju ändå kunna vara oförhindrade att med utgångspunkt från enskilda ärenden tala om principerna för och rutinerna vid hanteringen. Det är det vi gör. Där hävdar jag fortfarande att våra myndigheter i dag lämnar oerhört mycket övrigt att önska när det gäller en human behandling av människor som kommer hit och som har fått möjlighet att komma hit. Vi har i och för sig själva försatt oss i en lite besvärlig situation med dessa köer genom att vi har tagit emot så många. Det har vi gjort i humanitetens intresse. Det har vi gjort mer än t.ex. många av våra nordiska grannländer som i och för sig skulle ha kunnat ta emot fler. Men nu sitter vi i den här situationen, och då gäller det att försöka laga efter bästa läge. Jag menar att vi behöver förskaffa oss en bättre, mer human syn på dessa människors situation. Och våra myndigheter måste i sin tillämpning få ett humanare synsätt. Det får inte bara vara ett stelt, byråkratiskt paragrafrytteri, utan det måste kunna vara möjligt att förmänskliga den här processen i dess helhet. Jag skulle önska att Maj-Inger Klingvall med den position hon har som invandrarminister gick i bräschen för en sådan utveckling och gärna tog de nödvändiga initiativ som ändå erfordras för att skapa en sådan ordning.
Fru talman! Avslutningvis vill jag säga något om exemplen på hur de här ärendena hanteras. Jag vill först säga att det finns en långtgående strävan efter öppenhet i de här ärendena. Det gäller även säkerhetsärendena så långt det går med beaktande av sekretessen. Sedan är det ju så att även om man utgör en säkerhetsrisk finns det ett absolut förbud mot att återsända någon som riskerar tortyr, dödsstraff eller liknande. Det är också så när det gäller säkerhetsärendena att man blir beviljad ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om just det fallet inträffar att det helt enkelt inte går att skicka tillbaka personen. Men även i de fallen blir det ju till slut ohållbart med tidsbegränsade uppehållstillstånd. På sikt kan det bli aktuellt att även de här personerna, just av det skälet att vår flyktingpolitik vilar på humanitetens grund, får ett permanent uppehållstillstånd. Det måste naturligtvis då också föregås av förnyade kontakter med säpo. Det här tycker jag är tre exempel på humanitet som även visar sig i hanteringen av s.k. säkerhetsärenden.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att uppmärksamma de s.k. tjejtidningarna på deras ansvar som stilbildare när det gäller alkoholvanor samt hur arbetsmaterial och konferenser om Motbilder kommer att följas upp och utvärderas. Regeringen konstaterar med oro att attityden i samhället till användning av droger har blivit alltmer positiv. Det är en attityd som förmedlas både genom vissa av de livsstilar som sprids via medier och Internet och genom musik och reklam riktad till ungdom. Det är självklart att de s.k. tjejtidningarna har ett stort ansvar som förmedlare av attityder och värderingar. Men de attityder och värderingar som tidningarna i Sverige sprider varken ska eller bör vara en fråga för diskussion mellan regeringen och enskilda tidningar. Tryckfrihetsförordningen är mycket tydlig på den punkten. Några ändringar av grundlagsskyddet i det avseendet är inte aktuella. Det innebär naturligtvis inte att regeringen är neutral i frågor om livsstil och värderingar. Tvärtom anser regeringen, mot bakgrund av de mer eller mindre drogliberala budskap som sprids på olika sätt, att det är viktigt att stärka ungdomars vilja och förmåga att avstå från droger. Det gör vi på många olika sätt. Ungdomar själva är en av de viktigaste resurserna i kampen mot alkohol och andra droger, och flera av regeringens initiativ utgår från att ungdomar både kan och vill arbeta förebyggande mot bl.a. alkohol och droger. Ulla-Britt Hagström nämner konferensen Motbilder. Den konferensen är ett av flera exempel på regeringens åtgärder för att aktivt lyfta fram livsstils och värderingsfrågor. Syftet med konferensen var att öka medvetenheten om allas ansvar för att barn och ungdomar får en jämlik och jämställd syn på kärlek och sexualitet. Som uppföljning av konferensen inbjöds samtliga länsstyrelser att söka medel till regionala uppföljningskonferenser. Den 23 september 1999 beslutade regeringen att fördela sammanlagt 1 miljon kronor till de 13 länsstyrelser som sökt stöd. De länsstyrelser som fått stöd ska senast den 30 juni år 2000 lämna en redogörelse för projektet till regeringen. Ett annat exempel på hur regeringen stöder motbilder är skolans värdegrundsprojekt. Projektet startade på initiativ av skolminister Ingegerd Wärnersson för att stimulera och stödja skolans lokala verksamhet med värdegrunden i skolan under år 1999. Ytterligare ett exempel är den nationella ledningsgrupp för alkohol och narkotikaförebyggande insatser som finns inom Socialdepartementet. Den nationella ledningsgruppen har exempelvis tagit initiativ till webbsidan Drugsmart med möjlighet till information och kommunikation om alkohol och narkotika ur ett livsstilsperspektiv. Ett annat positivt exempel är ungdomsprojektet Motståndskraft, ett projekt i 25 kommuner där man prövar olika metoder för hur unga kan stödja andra unga i valet av en drogfri livsstil. Under de senaste tre åren har dessutom sammanlagt 30 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden ställts till Folkhälsoinstitutets förfogande för stöd till ideella organisationers barn och ungdomsprojekt som ligger i linje med den nationella handlingsplanen för alkohol och drogförebyggande arbete. Sverige har också tagit initiativ till en europeisk WHO-konferens på ministernivå år 2000 om alkohol och unga människor i Europa. Förhoppningsvis kan en Stockholmsdeklaration om ungdomar och alkohol utgöra en viktig plattform för det alkoholpreventiva arbetet i det nya millenniet. Dessa insatser från regeringen bidrar alla till att stärka ungdomars vilja och förmåga att avstå från droger och ta avstånd från de negativa och drogliberala livsstilar som ibland förmedlas via medierna och av andra. Det är min förhoppning att alla - framför allt vi vuxna - tar ställning och aktivt motverkar utvecklingen av en drogliberal kultur och drogliberala värderingar.
Fru talman! Jag vill tacka ungdomsminister Ulrica Messing för svaret på min interpellation. När jag skrev den var jag mycket väl medveten om att regeringen inte kan styra enskilda tidningar och att tryckfrihetsförordningen är viktig. Men jag tror ändå på påverkan. Jag tycker faktiskt själv att Vecko Revyn har blivit bättre på det här, men fortfarande finns det glamour och alkoholreklam. Jag kan ju visa ett uppslag för ungdomsministern. Det är s. 38-39 i I interpellationen har jag också lyft fram genomgången av Ungdomens Nykterhetsförbund om hur tjejtidningarna Vecko Revyn, Frida och Solo skildrar alkohol och narkotika. Uppföljningen visar att alkoholkonsumtionen beskrivs som en självklarhet och att de s.k. tjejtidningarna mer eller mindre ger en positiv bild av alkoholen. Den här uppföljningen, "Det är ju fest" - ungdomstidningars skildring av droger, UNF I samma uppföljning redovisas att 62 % tror att de påverkas lite grann. 25 % tror att de påverkas mycket. 9 % tror att de inte påverkas alls. Fler flickor än pojkar tror att de påverkas. I någon av tidningarna lyfts frågan om att få dricka t.o.m. fram som en jämställdhetsfråga. Problemet är att den positiva inställningen till alkohol smygs in på ett så sofistikerat sätt. Tjejtidningarnas påverkan har framför allt tidigare uppmärksammats när det gäller kroppsfixering som kan skapa ätstörningsproblem hos unga flickor. Det är viktigt att de här tidningarna ökar medvetenheten om sitt ansvar som stilbildare för unga flickor. Jag har fått många idéer och svar från Ulrica Messing som är väldigt positiva, men problemet är att de största tjej och killtidningarna läses av ungdomar som är flera år yngre än dem som redaktionerna säger sig skriva för. Målgruppen för Vecko Revyn är t.ex. 13-15 år läser också tidningen. Jag vet inte om ungdomsministern har sett tidningen Slitz kalender för år 2000. Det är en grabbtidning. Enligt redaktionen är tidningens snittläsare 27 år, men hela 20 % som läser den här tidningen är 13-15-åriga pojkar. Det är inte lätt för en tjej som har en figur som avviker från detta mönster att få vara som hon är. Slitz är alltså en tidning som köps av män i alla åldrar, med många avklädda tjejer på och i tidningen. Det här är lite skrämmande med tanke på den kvinnobild och de mansideal som unga grabbar ska få. Jag har själv arbetat som lärare i 30 år. Mina första mål har varit att medverka till att ungdomar kan bygga upp ett ökat självförtroende. De här tidningarna visar inte att man duger som man är. Statsrådet Ulrica Messing har pekat på flera områden och arbetar med frågor runt problemet. Jag har inte något emot något av detta; jag är mycket tacksam för allt som görs. Jag har stora förhoppningar på skolans värdegrundsarbete; det tycker jag att Ingegerd Wärnersson ska ha en eloge för. Men alltför mycket ansvar läggs på skolans axlar vad gäller fostran. Jag har noterat att föräldrar inte nämns i Ulrica Messings svar. Jag tror att många föräldrar inte riktigt vet vad som står i dessa tidningar. Skulle man inte kunna ange en lämplig åldersgräns i tidningarna, som på videofilmer, och försöka initiera något, så att föräldrar går studiecirklar?
Fru talman! Jag tror att jag nämnde alla vuxna i mitt svar. Med alla vuxna menar jag också föräldrar. Självfallet kan inte skolan själv bära ansvaret för att sprida värderingar och ge människor utbildning i jämställdhet eller i andra frågor. Det finns många personer i ett samhälle som bär ett ansvar för att förmedla de budskap och de värderingar som vi vill ska vara grunden för vårt gemensamma samhälle. Just när det gäller arbetet med unga människor tror jag att det är oerhört viktigt med positiva förebilder, människor som de kan se upp till, som de litar på, som de gärna vill förlika sig med och som de vill vara lite lika. Jag tror att det är viktigt att de killar och tjejer som i dag är positiva förebilder tar tydlig ställning och tar avstånd från negativa könsroller och drogliberala reklamer. Jag vill t.ex. som en motbild till de artiklar som Vecko Revyn ge ett gott exempel från samma tidning, från ett decembernummer. En ledamot i regeringens ungdomsdelegation, nämligen Alice Bah fick tillfälle att själv göra ett nummer för tidningen Vecko Revyn. Jag vet inte hur stort genomslag ett enskilt nummer får. Men jag välkomnar att tidningen är så lyhörd för de signaler som finns i det övriga samhället att man ändå är beredd att lyssna, vara självkritisk och ta in också andra som kritiserar den syn på könsroller som tidningen ofta förmedlar. Jag tror att man måste göra mycket - och vi måste göra det på bred front i hela samhället - för att påverka unga människors syn på alkohol, droger och inte minst könsroller. Och jag tror att vi måste göra det här på olika sätt. När vi vänder oss mot tjejer tror jag att det handlar mycket om att stötta dem, så att de vågar säga ifrån, sätta gränser och lita till att de duger. På samma sätt ska vi stötta killar, så att också de kan lita på att de duger. Killar ska också få arbeta mera med jämställdhetsfrågor som tjejer oftast gör på ett mera naturligt sätt. Vi måste också fortsätta att stötta olika organisationer och föreningar som arbetar med könsroller och drogförebyggande verksamhet. Vi gör det på olika sätt, bl.a. genom Arvsfonden, som finns på Regeringskansliet. Man kan göra det genom att bojkotta tidningar. Man kan göra det genom att hitta roliga och häftiga alternativ som lockar nya läsare, och som inte får en töntstämpel på sig för att de speglar en annan bild av ungdomar och ungdomskultur. Vi gör det självklart också genom att ha en ständig debatt och dialog om vilka gränser som ska gälla i vårt land. Det kräver, återigen, att vi som vuxna är tydliga, vågar säga ifrån och vågar ifrågasätta och att vi också talar om könsroller, tar avstånd från droger och aldrig bortförklarar handlingar med t.ex. alkohol eller annat.
Fru talman! Tack, Ulrica Messing! Det var bra att Ulrica Messing uttalade sig om vuxna och att också föräldrar var inbegripna. Jag tror på föräldrakampanjer. Jag ser själv att flera artiklar är väldigt bra och upplysande för ungdomar. Det finns lärorika artiklar som varnar för narkotika. Men samtidigt finns ett dubbelspel med glorifiering och mycket smörja. Det skulle egentligen vara väldigt bra om tidningarna satte en åldersgräns, som finns på videofilm, osv. Då skulle föräldrar veta att en viss tidning inte lämplig för en trettonåring. När det gäller alkoholglorifieringen har berusningsfrekvensen bland flickor ökat under 90-talet. I redovisar CAN att 8 % av pojkarna och 10 % av flickorna i årskurs 9 har haft oskyddat sex när de har druckit. Det är därför jag kopplar dessa konferenser med motbilder till glorifieringen. De måste få genomslag i ungdomsvärlden. Jag tycker att man i Västra Götaland jobbar bra med detta. Jag vet inte om Ulrica Messing vet om fler regioner arbetar på samma sätt. Här gör man ingående undersökningar och tar reda på drogvanor och livsmönster för alla ungdomar i årskurs 9. Det är väldigt bra för skolorna att kunna följa upp det år efter år och se vad man behöver hjälpa till med. Jag har en hel del exempel. Jag vet inte om jag har tid att läsa upp dem här. Den 22 december 1999 står följande i en tidning - jag ska inte namnge tidningen för att inte svärta någon extra: "Årets bubblare! Vi bjöd in tre festliga kändisar för att testa nyårsbubbel. Festfixaren si och så, Fröken Sverige och agenten si och så provsmakade tio olika mousserande viner och champagner. Ju dyrare, desto bättre, eller?" Det är påverkan. "Hitta din favorit - 48 millennieblåsor!" Jag tror att Ulrica Messing förstår hur de millennieblåsorna såg ut och att inte alla tjejer skulle kunna få en millennieblåsa. I september 1999 står i en tidning: "Vinprovarskola! Aggressivt vin, flackt vin, grovt vin, köttigt vin, oljigt vin, stjälkliknande vin, träigt vin, vattnigt vin." Det är sådant vi vuxna knappast har hört talas om. "Vita drömmen" är ett recept på hur man blandar ingredienserna med mixerstav och häller i ett drinkglas, osv. "Sätt i ett sugrör, drick!" Problemet är att det är så fjärran från det som vi tycker är väldigt allvarligt med vitmaktmusik, nazistisk propaganda och annat att det verkar ofarligt. Jag tycker att det vore bra om ungdomens nykterhetsförbund kunde få hjälp av forskarvärlden med bättre resurser. Min undran är om Ulrica Messing skulle kunna tänka sig att initiera en forskning runt tidningarnas stilbildande uppgift för att gå vidare med dessa frågor. De leder på sikt till en livsstilsbildning som vi inte riktigt förstår och som inte är så ofarlig. Jag försöker att studera en del av dessa tidningar så att jag lite grann vet vad jag talar om.
Fru talman! Ibland tror jag på kampanjer, men man ska använda kampanjer med måtta. Det finns en risk att det blir lika mörkt igen när kampanjen är slut. Det är bara roligt och glittrigt så länge den varar. Men de är också bra. Jag själv är resultatet av en sådan kampanj. När jag gick både på mellanstadiet och på högstadiet hade vi regelbundna informationsträffar om rökning. Alla som inte rökte förärades en ful knapp, skulle jag kunna säga efteråt. Det var en vit bakgrund med en grön groda på där det stod: Kiss me, I don t smoke. Men den var viktig. Det var lite symbolik i att bära den knappen. Och framför allt var det symbolik i vem man fick knappen ifrån. Det var kändisar ute på skolorna och talade om rökning, och vi ville gärna kunna identifiera oss lite med dem och bli lite lik dem. Vi hade uppnått något när vi fick bära samma typ av knapp som dem. På det sättet kan kampanjer spela en roll. Det finns utbildningar för föräldrar där de kan få mer kunskap om droger och föräldrarollen över huvud taget. Hur länge ska barnen egentligen vara ute, och vad får alla andra göra som mina barn tycker att de inte får, osv? Skolan har en del sådana informationskvällar och utbildningar, och polisen har det också. Framför allt har många föräldraorganisationer själva sådana. Jag vet också fler län som har arbetsplaner för sitt drogförebyggande arbete. Jag välkomnar att ännu fler börjar arbeta konkret inte bara i länet utan också i kommunerna och involverar frivilligorganisationer, föräldrar och skolorna i det arbetet. Det är inte alltid så lätt att vara ung i dag. Jag tycker att man ser två tydliga utvecklingar. Å ena sidan är vi unga allt längre. Vi studerar allt längre. Vi bor hemma allt längre. Vi lever allt längre, och vi ser att livet innebär många möjligheter. Men å andra sidan blir vi också vuxna och medvetna allt snabbare. Vi kan se det alltifrån klädstilar till könsroller och alkoholvanor. På många sätt tycker jag att den utvecklingen är negativ. Men det finns också positiva drag i utvecklingen. Unga människor blir alltmer medvetna och tar för sig på ett annat sätt. Det kan vi t.ex. se när man diskuterar samhällsfrågor och politik med unga. De är oerhört engagerade i den tid och den värld de lever i. Jag tror att vi ska fånga upp det engagemanget och använda ungdomsorganisationerna än mer i ett förebyggande arbete. Unga förebilder når andra unga betydligt bättre än vad vuxna gör. Vi får inte underskatta vikten av att kunna indentifiera sig med någon som man tror på och som man vill likna. När det sedan gäller forskning kring mediernas roll och kring mediefrågor ber jag att få ta med mig den frågan till ansvarig minister för just mediefrågorna.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Ulrica Messing för att hon tar med sig frågan om forskning. Vi har diskuterat många goda idéer. Jag tror egentligen att vi tycker och tänker ganska lika. Vi lägger trots det fortfarande mycket ansvar på skolan. Tyvärr är det väldigt många lärare som har svårt att tränga in i den här kulturen. Jag fick själv en gång "sura påskägget" av Vecko-Revyn, men det var faktiskt elever som kom och tackade mig och sade att det var bra att vuxna vågar säga någonting. Jag blev inte så trakasserad som jag trodde. Det här är inte så enkelt. Skolorna har tyvärr i dag inte resurser som de kan använda till de kampanjer som Ulrica Messing talar om. Man får kämpa ganska mycket för att få resurser för att satsa. Därför har jag ännu en fråga obesvarad. Kan Ulrica Messing tänka sig att man ändå försöker få tidningarna till att sätta en åldersgräns för att markera vilka åldrar de är till för? Det är så mycket som kommer i utvecklingen framöver. CD-branchen har redan i dag en stor konkurrens. I dag "bränner" ungdomar ned musiken själva från Internet ganska mycket. Föräldrar och lärare har inte längre en riktig chans att hänga med. Tidskrifter som handlar om hur män och kvinnor är och bör vara både till utseende och beteende - och det mesta skildrat genom kändisar - har redan tagit över idealbildningen hos många ungdomar. Det är de rika, de vackra och de framgångsrika som mejslar fram kvinno och mansidealet för våra tonåringar. Samtidigt som jämställdhetskampanjen med pågår s.k. mainstreaming inom alla områden tillåter vuxenvärlden att jämställdhetsbilden raseras av tidningar som t.ex. Slitz i den almanackan jag visade tidigare.
Fru talman! När det gäller tidningarnas jämställdhetsplaner kan man bara granska den arbetsplats där tidningarna produceras, och det är JämO som gör den granskningen utifrån jämställdhetslagen. Det tror jag att vi båda är medvetna om. Det ligger självfallet i tidningarnas intresse att vända sig mot den målgrupp som man försöker fånga upp. Då borde det också ligga i tidningarnas eget intresse att fundera över att sätta en rekommenderad åldersgräns på tidningen. Det är ju också en signal till föräldrarna. Jag menar att som ansvarig utgivare för en tidning som jag vill ska nå en viss grupp människor, ligger det i mitt eget intresse att själv skriva det på tidningens omslag. Sedan är jag övertygad om att de allra flesta av oss kan göra mycket mer i det dagliga arbetet för att påverka attityder, värderingar och negativa trender. Alla är inte självlärda och inte insatta i frågorna av eget intresse. Då måste det offentliga Sverige ibland hjälpa till att utbilda t.ex. lärare som inte alltid tycker att könsroller eller alkohol är en enkel fråga att diskutera eller debattera med elever. Det ansvaret ligger bl.a. på oss inom Regeringskansliet och på våra myndigheter, och det ansvaret tar vi. Det är min övertygelse och förväntan att det ska ge resultat tillsammans med de övriga satsningar som vi gör.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig på vilket sätt jag avser uppmärksamma kommuners och länsstyrelsers bristande intresse för alkoholuppföljning och om jag ämnar vidta åtgärder för en lagstiftning för tidigare stängning av krogar. Regeringen har inrättat en nationell ledningsgrupp för alkohol och narkotikaförebyggande insatser under min ledning. Ledningsgruppen ska fortlöpande följa, stämma av och samordna de olika insatser av nationell karaktär som olika statliga eller andra aktörer har att fullgöra samt stimulera och stödja en lokal och regional mobilisering för ökade insatser inom det alkohol och drogförebyggande arbetet, inte bara på myndighetsnivå utan också inom den ideella sektorn. Ledningsgruppens arbete handlar bl.a. om att i ökad utsträckning utveckla hållbara lokala strategier och uppföljningar på alkoholområdet som också innebär ett ökat lokalt och regionalt ansvarstagande i de här frågorna. Som grund för det förstärkta alkohol och drogförebyggande arbetet som regeringen beslutade om 1995 låg den nationella handlingsplanen som Folkhälsoinstitutet och den dåvarande nationella ledningsgruppen arbetat fram. Handlingsplanen, som innehöll en långsiktig strategi samt ett konkret mer kortsiktigt åtgärdsprogram, behöver nu revideras. Inom ramen för den nuvarande ledningsgruppen har en revidering av handlingsplanen inletts. Denna revidering sker i nära samarbete med bl.a. kommunerna. Nationella ledningsgruppen har t.ex. tillställt Svenska Kommunförbundet medel för att utveckla en kommunal handbok i drogskadeförebyggande verksamhet. Ett trettiotal kommuner har engagerats i arbetet med att utveckla det drogskadeförebyggande arbetet i kommunerna. Arbetet utgår ifrån ett kommunalt perspektiv som innebär att varje kommun ska göra en analys av läget i kommunen och sedan formulera lokala mål för det drogförebyggande arbetet med utgångspunkt från befintliga resurser. De trettio kommunernas utvecklingsarbete i kombination med tillgänglig teoretisk kunskap ska sedan ligga till grund för den handbok som ska kunna användas av alla intresserade kommuner i landet. Handboken ska vara ett verktyg för kommunerna i arbetet med att ta fram nya metoder och arbetssätt som är lokalt anpassade. Detta arbete ska sedan ligga till grund för en reviderad nationell handlingsplan på alkoholområdet där naturligtvis kommunernas och länsstyrelsernas roll på alkoholområdet kommer att uppmärksammas. När det gäller frågan om restaurangernas öppethållandetider vill jag informera om Alkoholutredningens uppdrag att bl.a. utvärdera effekterna av de sena serveringstiderna till kl. 05.00. Utredningen ska överlämna sitt slutbetänkande senast den 31 mars 2000 och först efter remissbehandling och normal beredning i Regeringskansliet är jag beredd att ta ställning till frågan om eventuella lagstiftningsåtgärder när det gäller restaurangernas öppethållandetider.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det är bra att regeringen har inrättat en nationell ledningsgrupp för alkohol och narkotikaförebyggande insatser. Det behövs ökade insatser inom det alkohol och drogförebyggande arbetet, inte bara på myndighetsnivå utan också inom den ideella sektorn. Speciellt den ideella sektorn behöver få bekräftelse på att arbetet är viktigt. Varje år dör mer än 5 000 människor på grund av sjukdomar eller skador i samband med alkoholdrickande. All tillgänglig forskning visar att det finns ett starkt samband mellan tillgänglighet och alkoholskador. Attitydförändringar, begränsad tillgänglighet, försäljningsmonopol och prispolitik är viktiga instrument. Jag har läst ett pressmeddelande om att Lars Engqvist begär ett nytt alkoholundantag. Det är lovvärt. Engqvist säger här själv att det finns forskare som tror att den alkoholrelaterade dödligheten kan öka med upp till 1 000 fall per år om EU-reglerna införs i Sverige. Det vore rimligt att göra liknande uttalanden om krogars öppettider. Engqvist vill här avvakta utredningen och remissyttrandena, men Lars Engqvist måste väl ändå ha vissa direktiv för utredningen? Den sker väl inte förutsättningslöst? Fru talman! Många kommuner brister i handläggningen av ärenden enligt alkohollagen. Det har inte Lars Engqvist kommenterat annat än genom att nämna handboken. Endast 62 av landets 288 kommuner fick förra året besök av länsstyrelsen för tillsyn. 4 av landets 21 länsstyrelser gjorde inte ett enda besök i någon kommun förra året. Mycket våld sker på grund av att krogar håller öppet till fem på morgonen. Det underlag som utredningstjänsten har tagit fram åt mig, och som berör bedömning av om längre serveringstider för krogar påverkar brottsligheten, härrör från remissvar med anledning av Stockholms kommuns beslut den 16 november 1999 om ett reviderat alkoholpolitiskt program. Polismyndigheten i Stockholm har inkommit med synpunkter som talar för att det finns ett samband mellan krogarnas öppettider och brottsbenägenheten. De räknar tre brottstyper till den krog och nöjesrelaterade brottsligheten. Det är misshandel utomhus mot personer över 14 år. Det är rån mot privatpersoner med eller utan skjutvapen, och det är brott mot allmän verksamhet, våld, hot eller förgripelse mot tjänsteman.
Fru talman! Jag ska kanske erinra Ulla-Britt Hagström om att vi för inte alltför länge sedan hade en omfattande alkoholpolitisk debatt här i Sveriges riksdag med anledning av förslaget till ny alkoholpolitik. En del av frågeställningarna kan väl sägas alldeles nyss ha avhandlats här i kammaren. Det Ulla-Britt Hagström funderar på är den svåra balansgången mellan restriktioner och tillgänglighet å ena sidan och en folklig acceptans för samma restriktioner å andra sidan. När det gäller alkoholpolitiken kan man väl säga att Sverige relativt framgångsrikt har lyckats balansera restriktioner och begränsad tillgänglighet å ena sidan och en folklig respekt för just dessa restriktioner å andra sidan. Man kan säga att vi genom historien ibland har gått för långt i restriktioner och folk har varit tveksamma, men överlag har vi lyckats ganska väl. Nu har vi presenterat och fattat beslut om en ny alkoholpolitik. Den bygger på att vi ska upprätta en sådan balans. Vi tycker att ökade restriktioner, genom t.ex. kriminalisering av illegal alkohol, ska kunna mötas med att vi samtidigt erbjuder en större tillgänglighet och en större öppenhet i systembutikerna för att nå just den här balansen. Jag vill påpeka det. Det är inte den här riksdagens uppfattning att vi ska förbjuda alkohol totalt i samhället. Det skulle möjligen, åtminstone teoretiskt, vara en framgångsrik väg. Det gäller alltså att bekämpa missbruket, bekämpa alkoholskadorna, skapa en respekt för alkoholen och totalt sett minska alkoholkonsumtionen. När det gäller öppettiderna på restaurangerna är problemställningen ungefär densamma. Det gäller att å ena sidan se till att man inte skapar en ny alkoholkultur bland unga människor som innebär att man dricker alkohol till tidiga morgnar och å andra sidan inte hänvisar ungdomar till andra restauranger, svarta restauranger och svarta klubbar, som erbjuder den här möjligheten. Många som försvarar senare öppettider och utskänkningstillstånd fram till kl. 5 på morgonen har sagt att just detta är en möjlighet att hålla tillbaka illegal utskänkning. Jag är inte säker på att de har rätt. Jag är mycket kritisk till att man har gett alldeles för många tillstånd till den här typen av utskänkning, men jag har ändå velat redovisa hur resonemangen har gått. Vi kommer att få möjlighet att diskutera detta när Alkoholutredningen kommer med sitt förslag - och det sker som sagt var redan under våren - för att då ta ställning till i vilken mån vi ska inskränka utskänkningstillstånden och införa större restriktioner. Men jag är inte beredd att säga hur det ska gå till förrän jag har sett utredningens förslag.
Tack, fru talman, och tack, Lars Engqvist! Jag vill också ha en balansgång och en folklig acceptans. Sverige har haft en bra alkoholpolitik, det tycker även jag. Jag är själv egentligen för restriktivt fostrad vad gäller alkohol, men jag tycker ändå att det här med krogar öppna till kl. 5 går alldeles för långt. Det finns diagram från Polismyndigheten i Stockholms län, citys polismästardistrikt, som visar att brottsligheten tenderar att förskjutas till allt senare på nätterna. Man säger att det som lockar de flesta människor att vara kvar i de centrala delarna av Stockholm långt efter midnatt då de flesta krog och nöjesrelaterade brott begås måste vara restauranger. De människor som av olika skäl är på tillfällig genomresa t.ex. till och från sitt arbete kan normalt inte sättas i samband med någon större brottslighet. Med den utgångspunkten antar man att antalet brott skulle minska avsevärt om samtliga restauranger skulle stängas. Det kan också göras gällande att det finns ett klart samband mellan restauranger och den typ av brottslighet som brukar kallas krog och nöjesrelaterad. Från Polismyndighetens sida vill man inte ha ett stängt och öde Stockholm, utan man förordar en medelväg som tillvaratar så väl den enskildes intresse av att gå ut på kvällen som både den enskildes och myndigheternas intresse av att det ska kunna ske under lugna och säkra förhållanden. Polismyndighetens erfarenheter av ställen med sena tider är att de ofta blir samlingsplatser för personer med kriminellt förflutet. Man säger att det även verkar som om restauranger med serveringstider till kl. 3 på morgonen har mindre bråk än de som har öppet till kl. 5. Sedan framhåller man att s.k. vanliga människor inte i normalfallet vistas ute under aktuell tid på dygnet, delvis beroende på de tilltagande våldstendenserna men också på försämrade kommunikationer och svårigheter att komma hem. Då finns det enligt Polismyndighetens mening anledning att befara att ett ökat antal restauranger med sena serveringstider skulle innebära en ytterligare förskjutning. Vad avser de brott som sker sent på nätterna är de mer resurskrävande, bl.a. på grund av att alltmer tilltagande berusning och människors förändrade beteende i samband med ökat alkoholintag visar detta. Kvinnomisshandel skulle man också kunna ha en lång diskussion om här. Polismyndigheten har svårt att besvara frågorna, att förutse brottsligheten och hur nuvarande brottslighet kommer att sprida sig över dygnets timmar osv. Men man säger att för att kunna upprätthålla en god säkerhet för medborgarna måste detta sättas i samband med polisiära resurser. Bemanningen vid närpolisområdena är sådan att den inte räcker till för att fördelas över dygnets alla tider och för att få erforderlig kontakt med och tillsyn av restauranger, trots att bemanningen är högre fredagar och lördagar. Övriga nätter går det inte att upprätthålla den nivån. Skulle det då bli en permanent utökning av restaurangernas serveringstid till kl. 5 under veckans alla dagar skulle polisen inte ha möjligheter. Därför vill jag ställa en motfråga till socialminister Lars Engqvist: Innebär det här resonemanget att man också kopplar detta till polisens resurser? Ser man till att man förordar fler poliser om man inte vill stänga krogarna tidigare?
Fru talman! Tanken med att tillsätta en utredning är väl att man vill komplettera den kunskap man har och i alla fall kan tänka tanken att utredningen kommer med uppgifter som vi hittills inte riktigt har förfogat över. Om det vore omvänt, att vi alla redan visste hur det är, så skulle man naturligtvis kunna fatta beslut utan utredning. Alkoholutredningen ska se över effekterna av serveringstiderna. Med effekterna menas de samlade effekterna, dvs. hur man kan bedöma vad det har betytt för brottslighet och andra problem, kriminalitet, stökighet på stan och allt detta, men också vad det betyder för alkoholkonsumtionen. Innan utredningen presenteras är det svårt att ha en bestämd uppfattning om vilka effekter det har. Men vi kommer ju relativt snart att få denna kunskap och kan då diskutera vilka åtgärder vi behöver vidta.
Fru talman! Jag tycker att det är lång tid att vänta på kunskapen. Jag tycker att det är ganska självklart: ju större tillgänglighet, desto mer alkoholdrickande, ju längre öppet till sena morgonen, desto mer alkoholdrickande och desto större brottslighet. Kvinnovåldet trappas upp och mycket våld sker ute på gatorna, det vet vi ju. Därför tycker jag att vi egentligen inte ska vänta så länge, utan vi bör uppmana alla att den här inriktningen måste det bli. Vi måste hitta en lagstiftning. Jag tycker att kl. 2 är väldigt sent, men nog måste vi kunna stänga restaurangerna kl. 2. Jag vet inte vad det finns för vits med att man har tillgänglighet till drickande ute på stan mellan kl. 2 och kl. 5 på natten. Det är min klara uppfattning, och jag tror inte att någon utredning kan ändra den. Jag tycker att vi ska arbeta vidare för detta mål och att restauratörer och andra ska vänja sig vid den tanken så att de kan planera inför framtiden för hur de ska ha det med sina öppettider.
Fru talman! Bara en sista kort kommentar. Jag har sagt att jag är tveksam till dem som argumenterar för att långa öppettider innebär att man ersätter en illegal restaurangverksamhet. Jag tror inte att den är så omfattande, och jag tror inte att det får den effekten. Men innan jag definitivt bestämmer mig vill jag faktiskt se att någon tittar på det lite noggrannare. Jag vill än en gång påpeka att den 31 mars ska utredningen komma med sitt förslag. Jag tror att även den som är lika övertygad som Ulla-Britt Hagström är om hur det ser ut kan må väl av att komplettera sin kunskap.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att forskningen om kvinnor och alkohol ska intensifieras och för att socialtjänstens kunskaper om alkoholskador bättre ska kunna tas till vara. På Socialdepartementets initiativ har Centrum för alkohol och narkotikaforskning vid Stockholms universitet tillkommit och är nu under uppbyggnad. En föreståndarprofessur har nyligen tillsatts och en särskild professur i behandlingsforskning knuten till centret är under tillsättning. Ytterligare professurer och forskare med anknytning till alkohol och drogforskning kommer att anställas och syftet är att utveckla och samla forskarkompetens på området så att en kreativ och vetenskaplig miljö kan skapas som kan fungera som ett nationellt tvärvetenskapligt centrum på alkohol och drogområdet. I den av riksdagen nyligen antagna alkoholpolitiska propositionen påpekas att det finns behov att bl.a. utveckla och stimulera forskning när det gäller t.ex. trender och mönster i alkohol och droganvändningen i Sverige och även forskningsmässigt få belyst förändringar i svenskarnas konsumtionsmönster. En sådan förändring som enligt min mening forskningsmässigt bör belysas är just konsekvenserna av kvinnornas ökade alkoholkonsumtion. I de diskussioner som nu pågår med centret om medel för olika forskningsprojekt är forskning om kvinnor och alkohol ett område som bl.a. diskuteras. Vidare har Socialstyrelsen nyligen fått i uppdrag att utforma ett förslag till program för nationellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Syftet är att skapa en struktur för systematisk kunskapsuppbyggnad och effektiv informationsspridning så att socialtjänstens insatser i större utsträckning kan baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag utgår från att detta program kan vara ett sätt att bättre ta till vara socialtjänstens kunskaper om alkoholskador. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september i år. Dessutom har Socialdepartementet genom den nationella ledningsgruppen för alkohol och drogförebyggande insatser givit Svenska Kommunförbundet medel för att utveckla en kommunal handbok, såsom jag redan har nämnt, i alkohol och drogskadeförebyggande verksamhet. Handboken ska vara ett verktyg för bl.a. kommunernas socialtjänst när det t.ex. gäller att ta fram nya metoder och arbetssätt på alkohol och drogområdet men också för att effektivisera arbetet så att socialtjänstens kunskaper om alkoholskador bättre ska kunna tas till vara. Arbetet ska redovisas i mars år 2001.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag tar så mycket av ministerns tid här i kammaren i anspråk, men detta är viktiga frågor och jag håller mig till de regler som finns. Jag tackar för svaret på interpellationen. Jag tycker att Centrum för alkohol och narkotikaforskning är angeläget och att forskarkompetens behövs, inte minst vad gäller kvinnor och alkohol. Jag är därför glad att socialminister Lars Engqvist pekar på vikten av att forskningsmässigt belysa konsekvenserna av kvinnornas ökade alkoholkonsumtion. Vården och rehabiliteringen måste ha bättre kunskap om skillnader mellan manliga och kvinnliga alkoholister så att vård och behandling kan anpassas till kvinnors behov. 35 %, och knappt 26 % för de frivilligt vårdade. Det är en enorm ökning jämfört med mitten av 60-talet, då man räknade med en kvinnlig alkoholist på 23 Kvinnor med missbruksproblem blir dessutom ofta utsatta för våld. Jag blev förvånad då jag från CAN-biblioteket fick låna den litteratur som samlats om forskning kring kvinnor och alkohol och fann att en mycket liten del bestod av svensk forskning. Eftersom Sverige i många sammanhang ses som ett föregångsland vad gäller alkoholpolitik är detta ännu mer förvånande. Vi skulle helt enkelt sakna underlag om vi ville lyfta fram denna fråga som viktig under Sveriges ordförandeskap i EU. Och det är egentligen denna typ av frågor vi bör lyfta under ordförandeskapet. Jag vill därför fråga socialministern om praktiska förberedelser pågår inför ordförandeskapet i EU med tanke på alkoholområdet. Sedan vill jag peka på att Maria ungdomsenhet i Stockholm möter alltmer drogmissbrukande flickor. Under 1998 hade Maria ungdom kontakt med sammanlagt 1 251 unga från Stockholms län. Den yngsta var bara nio år gammal. De flesta tonåringar, 702 stycken, kom till mottagningen efter att ha druckit stora mängder alkohol. Av materialet framgår att flickors missbruk närmar sig pojkars. Vad som är Lars Engqvists ord eller ej i boken Alkoholkultur vet jag inte. Där framhålls dock folkhälsan som ett viktigt perspektiv på alkoholdrickandet. I Hälsa på lika villkor menar man också att den totala genomsnittliga alkoholkonsumtionen bör minska med 25 %, från åtta till sex liter 100-procentig alkohol per person. Här påvisas också att dödligheten ökat för kvinnorna bland tjänstemännen och minskat något bland arbetare jämfört med hur situationen var på 80 När det gäller dödlighet i alkoholism, alkoholpsykos och alkoholförgiftning har de kvinnliga arbetarna fortfarande en högre dödlighet än samtliga tjänstemannagrupper. Detta gäller särskilt jämfört med tjänstemän på mellannivå men även jämfört med dem på högre nivå. De kvinnliga företagarna intar en särställning med en betydligt högre risknivå än andra förvärvsarbetande kvinnor. Dödligheten är allra högst bland icke yrkesverksamma kvinnor. Kvinnor och män påverkas olika, fysiskt sett, av konsumtion av alkoholdrycker. Detta har hittills i stor utsträckning förbisetts av alkoholforskare och av dem som ska syssla med information kring alkoholfrågor.
Fru talman! Ett av de mer dystra resultaten av den ökade jämställdheten tycks vara att vi blir mer jämställda också när det gäller hållningen till droger. Vi kan på tobakens område konstatera att unga flickor börjar röka i tidig ålder och att detta är en utveckling som går på tvärs mot vad som gäller för befolkningen i övrigt. Också när det gäller attityderna till alkohol och därav följande missbruksproblem tycks problemet växa bland kvinnor. Detta uppmärksammas dock - det är ett viktigt påpekande - t.ex. i det program som jag redan har redovisat när det gäller det nya centrumet för alkoholoch narkotikaforskning, där just problemet med kvinnor och alkohol kommer att uppmärksammas. Det uppmärksammas också när det gäller den allmänna upplysningsverksamheten. Väldigt mycket av denna, inte bara när det gäller alkohol utan också när det gäller tobak och andra droger, har sin udd riktad mot kvinnor, helt enkelt för att visa vilka risker som faktiskt finns. Det är säkert så att man också ska lägga in ett könsperspektiv när det gäller att utveckla informationsmetoder och att få en bättre kommunikation. Jag tror att informationen fungerar olika - man är mer eller mindre mottaglig för informationen, och man arbetar i olika miljöer. Det är viktigt att vi i framtiden inser att kvinnornas ökade alkoholkonsumtion är ett växande problem och att den ökar mer än vad den gör för männen.

Fru talman! Jag ska nöja mig med detta anförande, eftersom jag förstår att fler interpellanter väntar. Jag har försökt att följa t.ex. Fredrik Spak från Göteborg, som arbetar med ett longitudinellt forskningsprojekt om kvinnors alkoholvanor och alkoholproblem enligt speciella teorier som har utvecklats just kring kvinnors alkoholmissbruk. Det är väldigt bra med sådana här långsiktiga uppföljningar. Faktorer som här betonas mer för kvinnor än män är betydelsen av partnern och familjen, uppkomst och upplösning av högkonsumtion och missbruk, skilda ärftlighetsmönster, betydelsen av gynekologiska problem, sexualitet, sexuella övergrepp, psykiatriska störningar samt arbete i miljö dominerad av det andra könet. Det finns väldigt många olika saker som påverkar det här. Det finns också en studie i Göteborg av en läkare, Annika Rosengren, som visar att klasskillnaderna slår igenom tydligare bland kvinnorna än bland männen. Alkoholforskaren Håkan Leifman har kommit fram till att ökad utbildning hos kvinnor ger högre konsumtion och större andel högkonsumenter. Det borde ju egentligen vara tvärtom, eftersom informationskampanjer mest påverkar de högutbildade. Men forskningen är inte färdig. Karin Helmersson Bergmark visar att medan män får problem genom sin alkoholkonsumtion anses kvinnor självmedicinera tillstånd som ångest, oro och depressivitet med alkohol. Det är kanske detta att kvinnorna inte söker hjälp på samma sätt utan försöker lösa problemen själva som gör att man inte har forskat så mycket. Folkhälsokommittén har nu arbetat med frågan och ställt upp sju mål och strategier. Jag skulle vilja fråga socialministern om han ställer sig bakom dessa sju mål och tänker därför läsa upp dem.

Fru talman! Jag kan ge ett mycket kort svar, därför att just dessa sju mål har varit vägledande när det gäller den alkoholpolitiska propositionen. Det är just den hållningen som ska prägla alkoholpolitiken framöver. Och det är intressant därför att den bygger just på en strävan att acceptera förekomsten av alkohol men attackera missbruket, se till att vi blir medvetna om skadeverkningarna, se till att vi skapar alkoholfria miljöer, att vi höjer debutåldern, att vi ser till att uppväxten blir alkoholfri, osv. Det är en klok beskrivning av svensk alkoholpolitik. Jag ställer mig bakom den.

Fru talman! Kerstin Heinemann och Leif Carlson har i två interpellationer frågat mig om jag har för avsikt att vidta sådana åtgärder att Sveriges beredskap mot spridningen av smittsamma sjukdomar kan vidmakthållas. I jämförelse med många andra länder är läget i Sverige gott beträffande flertalet av de allvarliga smittsamma sjukdomarna. Positiva förändringar har ägt rum genom olika åtgärder som medfört en markant minskning av antalet smittsamma sjukdomar. Ett flertal av de samhällsfarliga sjukdomarna, t.ex. polio och difteri, har under den senaste tioårsperioden förekommit endast som något enstaka fall. Vidare har antalet anmälda fall av hivinfektion hållit sig på en relativt konstant nivå sedan flera år. En jämförelse mellan de nordiska länderna visar även att den allmänna smittskyddssituationen i Norge, Danmark, Finland och Sverige ser relativt likartad ut. Trots den generellt sett höga nivån på smittskyddet i Sverige har nya problem tillkommit under den senaste tioårsperioden. Ett sådant problem är förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Vidare är Sverige i dag mer utsatt för smittsamma sjukdomar genom det ökade utbytet med omvärlden. För att det ska finns en beredskap för att möta dessa nya infektionsproblem och för att vidmakthålla försvaret för de kända sjukdomsalstrarna är det, enligt min mening, nödvändigt att bibehålla en hög nivå på smittskyddet i 1996 års Smittskyddskommitté presenterade i mars 1999 sitt slutbetänkande som bl.a. innehåller en utvärdering av det svenska smittskyddet med tonvikt på smittskyddslagen och övriga författningar som hör till smittskyddet. Betänkandet har under 1999 remissbehandlats, och regeringen avser att återkomma med en proposition i frågan under detta år. Smittskyddsinstitutet har som central förvaltningsmyndighet inom smittskyddet till uppgift att bl.a. bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor nationellt och internationellt och aktivt medverka till att skyddet mot sådana sjukdomar upprätthålls och förstärks. Ansvaret för att vidta behövliga smittskyddsåtgärder vilar emellertid enligt smittskyddslagen på landstingen och de smittskyddsläkare som ska finnas samt på miljö och hälsoskyddsnämnderna i kommunerna. Frågan om Smittskyddsinstitutets resursbehov för år 2000 aktualiserades i samband med att myndigheten den 1 mars 1999 inkom med ett budgetunderlag för perioden 2000-2002. Mot bakgrund av de resursbehov som då framkom föreslog regeringen i budgetpropositionen för budgetåret 2000 att Smittskyddsinstitutet skulle få en ramförstärkning motsvarande 15 Den första prognos för utfallet för 1999 som presenterades av Smittskyddsinstitutet i april 1999 indikerade ett underskott i verksamheten för 1999 på 8,5 miljoner kronor. Regeringen har därefter fört en kontinuerlig dialog med Smittskyddsinstitutet om utfallet för 1999. Mot bakgrund av det väntade underskottet för 1999 föreslog regeringen på tilläggsbudget 2 att miljoner kronor under 1999 för att täcka extraordinära kostnader i samband med flytten till Karolinska institutets område. Regeringen har dessutom beslutat att höja myndighetens anslagskredit till 5 % för att klara verksamheten under 1999. Smittskyddsinstitutet har under 1999 vidtagit en rad åtgärder för att myndighetens ekonomi ska komma i balans. Bl.a. har en verksamhetsöversyn genomförts i syfte att ta fram nödvändiga prioriteringar inför planeringen av verksamheten under år 2000. I syfte att få en samlad genomlysning av Smittskyddsinstitutets situation har regeringen gett myndigheten i uppdrag att senast den 15 februari i år redovisa vilka åtgärder som fordras för att myndighetens ekonomi ska komma i balans samt att analysera vilka konsekvenser dessa åtgärder får för verksamheten. I uppdraget ingår även att redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller avser att vidta för att utveckla kostnads och intäktskontrollen samt styrningen av verksamheten. Mot bakgrund av den uppkomna ekonomiska situationen inkom Smittskyddsinstitutet i november 1999 med en hemställan om extra anslag för verksamheten år 2000 på 15 miljoner kronor för att verksamheten ska kunna upprätthållas på 1998 års nivå. Regeringen har gjort bedömningen att det inte är möjligt att ta ställning till denna hemställan förrän Smittskyddsinstitutet har redovisat sitt uppdrag den Sammanfattningsvis vill jag framhålla att det är mycket angeläget att försvaret mot de kända smittsamma sjukdomarna vidmakthålls och att det finns en beredskap för att möta nya infektionsproblem. I detta sammanhang kommer den tidigare nämnda propositionen om smittskydd att utgöra ett viktigt bidrag. När det gäller Smittskyddsinstitutets situation kan jag inte göra en bedömning i den frågan förrän Smittskyddsinstitutet har redovisat sitt uppdrag.
Fru talman! Jag ber att få tacka för interpellationssvaret. I svaret säger socialministern att han anser att det är nödvändigt att bibehålla en hög nivå på smittskyddet i Sverige. Det anser även jag, och det är det som är anledningen till interpellationen. Smittskyddsinstitutet är ju för närvarande i en bekymmersam situation som också oroar personalen, både när det gäller deras egen situation och när det gäller institutets framtid. Regeringen har ju tillskjutit medel under 1999, och det senaste tillskottet var i form av en kredit. Problemet är ju nu i första hand ekonomiskt. Men osäkerheten inför framtiden innebär ju också att det finns risk att kompetens försvinner. De anställda vid Smittskyddsinstitutet har en sådan kompetens att det inte är något större problem för dem att få andra arbeten. Det är riktigt som socialministern säger att Sverige i jämförelse med många andra länder har ett gott läge beträffande flertalet av de allvarliga smittsamma sjukdomarna. Men samtidigt vet vi inte vad som kan komma. Situationen kan faktiskt jämföras med försvarets. Hotbilden kan förändras, och då måste det finnas beredskap för att möta det nya hotet. Tuberkulosen och antibiotikaresistenta bakterier är sådana hot. Även det utökade utbytet med omvärlden ger oss nya problem. Tuberkulosen som för ett par år sedan ansågs som utrotad i Sverige sprider sig i hela världen, inte minst oroande är de totalresistenta tuberkulosbakterierna som nu bl.a. uppträder i Baltikum. WHO har i december förra året gått ut med en uppmaning till medlemsstaterna om att öka tuberkuloskontrollen och att säkerställa att nationella resurser finns för att stoppa utbredningen. Det behövs enligt WHO också ett internationellt samarbete. Nu ska ju Smittskyddsinstitutet till den 15 februari redovisa vilka åtgärder som fordras för att myndighetens ekonomi ska komma i balans och även analysera vilka konsekvenser som dessa åtgärder får för verksamheten. Det är bra. Men det behövs också en långsiktig plan om avsikten är att säkerställa att Sverige även i framtiden ska ha en väl fungerande smittskyddsverksamhet och kanske också återta positionen som föregångsland på smittskyddsområdet som man tidigare har haft. Socialministern hänvisar till den proposition som ska komma till hösten, men beslut kommer ju inte att fattas i riksdagen förrän nästa år. De beslut som fattas kan ju också påverka Smittskyddsinstitutets verksamhet. Jag tänker bl.a. på överföringen av utredningarna till kommunerna där kompetensen i dag inte finns, men där man kanske behöver ett stort stöd från Smittskyddsinstitutet, åtminstone i inledningsskedet. Därför vill jag avslutningsvis fråga socialministern om han är beredd att efter det att Smittskyddsinstitutet har kommit in med sin redovisning och har haft möjlighet att titta på den kan komma med någonting som gör att man kan börja planera vidare så att arbetsron på Smittskyddsinstitutet kan återställas.
Fru talman! Jag vill också tacka statsrådet för svaret. Vi tycks ju dela uppfattningen att det är nödvändigt att bibehålla en hög nivå på smittskyddet, och det gläder mig. Vi är också överens om att läget i Sverige fortfarande är relativt gott men också om att nya hot har uppkommit. Jag tror att statsrådet delar min uppfattning att Sverige behöver ett smittskyddsinstitut med både en nationell och en internationell överblick och med kapacitet att delta i det internationella samarbetet. Fru talman! Det märkliga är ju att avrustningen av just denna förmåga har fått pågå när vi vet att problemen är i växande sedan flera år tillbaka, precis som statsrådet sade. Hiv, ebola, marburg, rotavirus, legionella, hantavirus och hepatit E, F och G är nyupptäckta smittorganismer. Bara sedan 1994 har 30 nya virus upptäckts, och vi kan räkna med många fler nya upptäckter. Prionerna hade ingen förutsett. Sådana här överraskningar som vi inte alls kan tänka oss kan alltså dyka upp när som helst. Även "gamla godingar" som kolera dyker upp i en ny aggressiv form som är hotande. Många forskare liksom WHO och Centers for Disease Control har nu vid ingången till det nya årtusendet uppfattningen att både nya och gamla infektionssjukdomar kommer att vara de för framtiden absolut svåraste hälsproblemen. Betydelse har också att resandet ökar. Speciellt medför den ökande andelen invandrare som besöker sina gamla hemländer risker att infektioner följer med till Sverige som objudna gäster. Det är nämligen vanligt att man inte besöker vaccinationscentraler före resan, utan man åker hem ovaccinerad och tänker inte på att man nu lever under andra förhållanden. Det gör att det finns en stor risk för ett utbyte genom resande till hemländer. Det kan inte vara klokt att rusta ned vårt smittskydd när problemen väntas öka - inte minska. Statsrådet har naturligtvis rätt i att ansvaret för behövliga smittskyddsåtgärder vilar på landstingen och smittskyddsläkarna, liksom på kommunerna. Men dessa kan inte ta ansvar för det ovana och för det överraskande och kanske helt nya. Sverige har ca 35 bakteriologiska och virologiska laboratorier. Vart och ett av dessa kan inte bygga upp kompetens för diagnostik av samtliga smittämnen. Det skulle bli fullständigt ohanterbart ekonomiskt och det skulle bli mycket värre än det är i dag därför att det vore så oekonomiskt. Fåtalsdiagnostik måste koncentreras och landstingslaboratorierna måste utföra rutindiagnostiken. En av Smittskyddsinstitutets huvuduppgifter är att vara ett referenslaboratorium dit övriga laboratorier kan vända sig. Minskar man resurserna för det kan man inte stödja landstingslaboratorierna och smittskyddsläkarna i den uppgift som de enligt lag är ansvariga för. Man har helt enkelt sänkt garden. Det kan inte vara klokt att sänka garden när problemen ökar, utan man bör väl hålla garden uppe. Nu sägs det att det skulle kosta runt 25 miljoner att uppfylla dagens krav på smittskydd; detta enligt den konsekvensutredning som Smittskyddsinstitutets personalorganisationer har gjort. Institutets ledning har begärt 15 miljoner. Det kan i och för sig inte anses vara stora pengar med tanke på konsekvenserna om skyddet fallerar men det är naturligtvis viktigt att man utreder ordentligt. Med tanke på vikten av att behålla kompetent personal tycker jag att det är bråttom med besked; det går inte att vänta. En bra signal nu, fru talman, vore kanske att här klart säga att det, även om statsrådet inte kan ta ställning till de exakta åtgärderna innan det uppdrag som institutet fått har redovisats, är statsrådets alldeles klara avsikt att tillförsäkra Sverige ett smittskydd som kan möta nya problem som vi ställs inför och att göra det möjligt att delta i det internationella samarbetet så att vi inte får tacka nej till väsentliga uppgifter för allas vår säkerhet. Kan statsrådet ge en deklaration av den arten?
Fru talman och socialministern! Jag delar Kerstin Heinemanns och Leif Carlsons oro över den situation som Smittskyddsinstitutet har hamnat i. Smittskyddsinstitutet har en mycket stor betydelse för det förebyggande arbetet. Det är just på det förebyggande arbetet som vi kanske måste satsa mer i framtiden. De måste därför tillförsäkras sådana resurser att de kan utföra ett bra arbete och behålla viktig och kompetent personal. Efter kontakter vet jag att de är tacksamma för att det händer något i frågan - för att de fått sin anslagskredit höjd till 5 % och för att regeringen lovat att återkomma med besked om eventuellt ytterligare resurser till verksamheten. Men de tycker att det är oroande att det sker först i februari. Vad som nu behövs är ett tydligt budskap från socialministern så att de vet att deras verksamhet inte åderlåts. De behöver få ett besked så att de kan lugna ned sig - de är rätt oroliga just nu - och så att det vet att personalen kan vara kvar. Oron vid Smittskyddsinstitutet är motiverad eftersom eftertraktad personal redan lämnat verksamheten för andra arbeten. Risken är uppenbar att ytterligare personal flyr Smittskyddsinstitutet om beskeden inte är tillräckligt tydliga.
Fru talman! Som svar på Leif Carlsons fråga kan jag säga att regeringen naturligtvis kommer att se till att vi har ett fungerande smittskydd som lever upp till de krav som gäller både nationellt och internationellt. Problemet är emellertid följande - detta gör oss i regeringen och faktiskt alla som sitter i riksdagen lite konfunderade. I sitt anslagsäskande för 2000 begärde Smittskyddsinstitutet 129,7 miljoner kronor. Man måste utgå från att det var en beräkning av vad som faktiskt behövs för att hålla ett fungerande smittskydd. Även om jag antar att ledningen för Smittskyddsinstitutet allmänt vet vilka krav som ställs på statliga institutioner är det rimligt att tro att man menade att man skulle kunna hålla en verksamhet som kunde klara de krav som riksdag och regering ställer. I budgetpropositionen tilldelades Smittskyddsinstitutet 15 miljoner kronor mer än tidigare. Sammantaget fick man alltså 125 miljoner kronor. Skillnaden mellan de begärda 129,7 miljonerna och de 125 miljonerna var att regeringen sade nej till en del ambitionshöjningar som hade redovisats. Dessutom ansåg inte regeringen att man kunde ställa upp på detta nu. Det motsvarade 3 miljoner kronor. I praktiken innebär det att i förhållande till vad man faktiskt begärde, och fick, var skillnaden 1,5 miljoner kronor. Detta är situationen. Senare anmälde Smittskyddsinstitutet - från ledningens sida - att man i själva verket behöver 15 miljoner kronor mer än det som anslagits för att klara verksamheten under år 2000. Personalen gör bedömningen att det behövs 25 miljoner kronor. Vi har tittat lite grann på personalens ansökan. Det finns ett och annat uppenbart fel i beräkningen men det är tydligt att olika bedömningar görs. Som Leif Carlson framhåller är det, apropå belopp för statliga myndigheter, inte så stora belopp som det handlar om. Problemet är helt enkelt att vi har haft att hantera skilda bedömningar och framför allt att Smittskyddsinstitutets ledning gjorde en annan bedömning i november än man gjorde förra våren. Enda möjligheten för oss att hantera frågan är att be Smittskyddsinstitutet att med hjälp av Ekonomistyrningsverket gå igenom verksamheten och tala om på vilket sätt vi ska försäkra oss om att få tydligare, bättre, underlag för våra bedömningar. Det kan ju vara så att man förra våren gjorde felaktiga bedömningar eller att man var för optimistisk om vissa saker när det gäller kostnadsutveckling eller intäkter - uppfattningar som man senare har tvingats revidera. Oavsett vilket så är det ett krav som vi har från regeringens sida och som rimligtvis måste stödjas av riksdagen att vi får ett fungerande underlag för våra bedömningar av medlen till våra statliga institutioner. Jag vill inte ta ställning till var felet ligger eller hur det kan förklaras att man gör en så skild bedömning, utan vi väntar tills vi får materialet den 15 februari. Det är trots allt bara något mer än två veckor till dess. Däremot kan jag ännu en gång svara att vår uppfattning naturligtvis är att vi ska se till att vi har ett smittskydd som fungerar och att vi måste fatta de beslut som krävs för att också i det avseendet lugna personalen.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att socialministern här gör klart att vi ska ha ett fungerande smittskydd. Jag har full förståelse för att man måste titta igenom vad det är som är orsaken till att man inte har klarat ekonomin och behöver tillskott. Samtidigt måste man verkligen se över vad det är som vi ska syssla med. Jag kan gott vänta tills utredningen är klar och man på departementet har tittat på detta. Men det skulle vara väldigt bra med vissa signaler så snart som möjligt efter det, så att man på Smittskyddsinstitutet slipper vänta ytterligare ungefär ett år innan man vet hur det ska se ut i framtiden.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att socialministern tar tag i problemet. Det finns självklart många orsaker till ökade kostnader. Det är flytt, det är ökad hyra och det är byggnationer. Men det är också alldeles uppenbart att det inte räcker som förklaring. Det måste självklart skapas en klar bild av den ekonomiska situationen så att man kan vidta korrekta åtgärder. Jag tror att vi är helt ense om detta, liksom att smittskyddet med tanke på framtida risker måste vara av hög klass. Nu är det, som har sagts här, bara tre veckor kvar ungefär tills Smittskyddsinstitutets interna utredning ska redovisas. Jag hoppas att man i varje fall då snabbt kan fatta de beslut som så att säga behövs genast. En sak som Smittskyddsutredningen kommer med har mycket att göra med tvångslagstiftning, mänskliga rättigheter, den ställning hiv har i förhållande till andra smittsamma sjukdomar m.m. Men det här är en sak som vi måste göra. Det får inte fallera under tiden. Risken om man inte gör något är att förfallet går väldigt fort och mycket längre än man hade tänkt sig. Det beror på att när personalen känner att det är osäkert börjar den röra sig. Det är personal med speciell kompetens som har lätt att få arbete inom andra medicinska branscher. Det kan alltså gå väldigt fort utför. Har personalen väl flyttat och sökt ett nytt jobb är det mycket kostsammare och svårare att återrekrytera och få tillbaka kompetensen än att snabbt se om huset medan den är kvar och känner sitt ansvar gentemot institutet, som jag upplever att man gör i väldigt hög grad. Därför tror jag, herr statsråd, att vi inte har så lång tid att vinka på om det här ska gå, utan vissa beslut behövs väldigt fort efter den 15 februari. Det skulle, tycker jag, kännas förödande om vi inte heller har någon möjlighet att på ett fullgott sätt delta i internationellt samarbete, i Östersjösamarbetet som vi i viss mån bundit upp oss till och som är väsentligt. Men jag förväntar mig, efter det statsrådet har sagt, att vissa av delarna i smittskyddet kommer att tas om hand väldigt fort.
Fru talman! Att ledningen vid Smittskyddsinstitutet har gjort felaktiga beräkningar måste i så fall få konsekvenser för ledningen. Det får inte påverka det förebyggande och nödvändiga arbetet inom institutionen. När socialministern säger att vi måste ha ett smittskydd som fungerar, undrar jag om det innebär att vi ska bibehålla nivån. Ett fungerande smittskydd kan ligga på olika nivåer. Jag hoppas att det handlar om att vi ska bibehålla den nivå vi har.
Fru talman! Min ambition är att vi ska behålla ett smittskydd på den nivå som vi har bestämt oss för. Jag ska också säga att min ambition naturligtvis är att kunna ge ett besked så snart vi har fått en klar bild från Smittskyddsinstitutet. Jag är inte beredd att kommentera om ledningen har skött sig eller inte eller vad som förorsakat den aktuella situationen. Jag vill vänta med att ge sådana kommentarer tills vi har fått denna bild. Men så fort vi har fått det är det min avsikt att ge besked om vad som händer. Men ambitionen, och det kan man ge besked om redan nu, är att vi ska behålla ett smittskydd på en god nivå, även en god internationell nivå.
Fru talman! Birgitta Carlsson har ställt följande frågor till statsrådet Ingela Thalén om socialtjänstens handläggning av ärenden rörande barn. Avser regeringen vidta åtgärder så att barnperspektivet får genomslag i socialtjänstens arbete? Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att stärka kunskapen om barnutredningar hos blivande socionomer? Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att förbättra barnens trygghet vid familjehemsplaceringar. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna. Vad gäller den första frågan är jag helt överens med Birgitta Carlsson om att det är viktigt att bestämmelserna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i socialtjänstlagen får fullt genomslag i det vardagliga sociala arbetet. De nya bestämmelserna i socialtjänstlagen som syftade till att stärka barnets ställning trädde i kraft den 1 januari 1998. I samband därmed fick Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att följa upp och utvärdera dessa ändringar. En delrapport med titeln Ändringar i socialtjänstlagen som rör barn och unga överlämnades till regeringen den 30 juni 1999. I rapportens sammanfattning skriver Socialstyrelsen att kommunerna överlag ser mycket positivt på lagändringarna och att de ses som en viktig bekräftelse på att socialtjänsten arbetar i rätt riktning. Uppföljningen bygger på en enkät till landets alla kommuner samt telefonintervjuer med ansvariga för individ och familjeomsorgens arbete med barn och unga i 27 En svårighet i uppföljningsarbetet har varit att kommunerna för statistik över arbetet med barn och ungdomar på olika sätt och ibland bristfälligt. Ett område där detta blivit tydligt är redovisningen av antalet anmälningar till socialtjänsten enligt 71 § SoL. Endast ett fåtal kommuner för statistik över dessa. Socialstyrelsen kommer att genomföra fördjupade jämförelser mellan kommuner med få respektive många anmälningar. En ytterligare rapport kommer att lämnas till regeringen årsskiftet 2000/2001. Den andra frågan Birgitta Carlsson ställer handlar om kunskaper om barnutredningar hos blivande socionomer. När det gäller socionomutbildningen vill jag börja med att konstatera att den är en generalistutbildning för personer som kommer att arbeta med socialt arbete inom ett mycket brett fält i stat, landsting och kommuner samt inom den privata sektorn. Det är också viktigt att komma ihåg arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling av personalen. Innehållet i olika högskoleexamina regleras i Högskoleförordningens examensförordning, där socionomexamen behandlas bland yrkesexamina. Vad som utöver det som sägs i examensförordningen ska ingå i socionomexamen är en fråga för respektive utbildningsanordnare. Speciella kurser med direkt inriktning på kunskap om socialt arbete med barn finns inom socionomprogrammet på ett par av grundutbildningarna. Kurser med specialinriktning på barn ges också som påbyggnadsutbildning och kräver då yrkeserfarenhet efter grundexamen. Regeringen avser inte att för närvarande vidta några åtgärder vad gäller regleringen av socionomutbildningen. Den 3 juni 1999 beslutade regeringen om direktiv gällande en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga m.m. I denna översyn ingår bl.a. att bedöma behovet av lagändringar och utvecklingsarbete inom socialtjänsten för att minska osäkerheten i tillvaron för de barn som vistas i familjehem under lång tid. Uppdraget ska redovisas senast den
Fru talman! Allra först vill jag tacka socialministern för svaret. Anledningen till att jag ställde de här frågorna var att vi i den tvärpolitiska barngruppen som finns här i riksdagen hade en träff med fem olika organisationer. När vi träffade de här organisationerna och de berättade vilka frågor de tyckte att det var viktigt att vi arbetade med här i riksdagen, frågor som de tyckte att det var viktigt att vi lyfte fram på olika sätt, upptäckte jag att de problem som jag själv upplevde i början av 80-talet fortfarande finns kvar. Jag har erfarenhet av att ha tonårsflickor som på grund av att de inte hade fått uppleva den trygghet i livet som man kan förvänta sig att unga människor ska få rycktes ifrån sin invanda miljö och placerades i ett fosterhem, i vårt hem. Man känner att det ändå har gått så pass lång tid, och problem som fortfarande kvarstår är det viktigt att vi gör något åt. De här olika organisationerna representerar föräldrarnas, fosterhemmens, barnens och socionomernas föreningar på fosterbarnsvårdområdet. De har lyft fram fem olika punkter. Jag läser upp dem, även om det inte är exakt det jag har frågat om. 1. Det ska finnas specialiserade socionomer. De behövs för skötsel av kommunernas fosterbarnsvård. 2. Barnavårdsutredningen bör bättre än nu lyfta fram barnens historia, situation och behov. 3. Fosterfamiljerna behöver garanteras grundutbildning för sina uppdrag och handledning och fortbildning under den tid dessa pågår. 4. Framgent behöver stödet till de fosterhemsplacerade barnens föräldrar i deras föräldraskap förbättras. 5. Avslutningarna av uppdragen och utslussningen av barnen och ungdomarna från fosterbarnsvården behöver förbättras. Socialministern svarade nu mycket positivt på min första fråga. Vad avser min andra fråga, som handlade om socionomernas utbildning vad gäller barnavårdsutredningar, är det oerhört viktigt att det är en hög kvalitet på barnavårdsutredningar som ligger till grund för beslut om vård. Det är nödvändigt för förutsättningarna att få goda resultat av fosterbarnsvården. På landets socialhögskolor får de blivande socionomerna fortfarande inte lära sig den komplicerade och svåra konsten att göra en social utredning avseende ett barn som riskerar att fara illa. Att göra en barnavårdsutredning på ett bra sätt är kanske den allra svåraste uppgift som en socionom ställs inför. Eftersom det också är en uppgift som många socionomer någon gång under sin yrkesverksamma tid ställs inför, är det förvånande att utredningsmetodik inte utgör en större obligatorisk del av socionomutbildningen. Det är nödvändigt att socialhögskolorna utbildar de blivande socionomerna i utredningsteknik avseende barnavårdsutredningar. Socialministern hänvisade till att man kan förfara på olika sätt på de olika socialhögskolorna, men i högskolelagen anges olika punkter som man ska ha förvärvat kunskap om. Jag vill särskilt peka på en punkt där det handlar om att man ska ha förvärvat kännedom om sådana samhälls och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser. Jag tycker att det är märkligt att det inte någonstans i paragraferna och i det material som jag har kunnat ta fram om detta nämns någonting om barn. Jag vet att de ingår i begreppet "individ och annat", men minst lika viktigt som det är att vi pekar på kvinnors och mäns livsbetingelser tycker jag att det är att vi verkligen ser till att de socionomer som handhar de här frågorna har en relevant utbildning för detta ändamål.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Birgitta Carlsson har ställt de här frågorna. Det är nödvändigt att vi återkommande får en diskussion om de här spörsmålen, så att de inte kommer i skymundan. Vad gäller fråga 2, om att stärka kunskapen om barnutredningar hos blivande socionomer, delar jag uppfattningen att det behövs en förbättring. Jag har under mina fem år i riksdagen fått många signaler om socialutredningar som görs på ett oacceptabelt sätt, t.ex. att utredaren tar upp det som talar mot klienten och utelämnar det som är till klientens fördel. Polisutredningar om brottmål styrs t.ex. av rättegångsbalken. Jag anser att vi när det gäller utredningar inom socialtjänsten inom det här området borde ha en liknande lagstiftning. Det gäller trots allt utredningar som drastiskt kan förändra människors hela liv. Även från socionomer har kritik uttalats mot de brister som finns i utbildningen när det gäller sociala utredningar. Jag hoppas trots allt att det kommer förbättringar på det här området ganska snart. När det gäller fråga 3, om förbättring av barnens trygghet vid familjehemsplaceringar, anser jag att i första hand släktingsplacering ska övervägas och att syskon ska placeras i samma familjehem eller så nära att de kan umgås på ett så normalt sätt som möjligt liksom att barns rätt att få träffa sina anhöriga måste garanteras, om det inte finns mycket speciella skäl som talar däremot. Familjehemsbarn måste ha samma rätt som andra barn att få träffa sina anhöriga. Delar socialministern min uppfattning om att barn har rätt till en bra kontakt med sina anhöriga och med sina rötter?
Fru talman! Det här är en fråga som rör oss alla. Vi vet också att den är av känslig natur. Jag har själv suttit i en socialnämnd och vet vilka svåra avväganden man där måste göra. Jag tror att vi alla är överens på den punkten. Eftersom frågan är ganska känslig är det viktigt att den inte får en politisk vinkling. Det vinner ingen på - tvärtom. Problemet är att sådana här beslut för de berörda får stora konsekvenser, som också kommer att bli bestående framöver. Det är väldigt svårt att rätta till något som har blivit fel från början. Mot den bakgrunden tycker jag också att det är viktigt att Birgitta Carlsson här tar upp kompetensen hos dem som handlägger ärendena. Thomas Julin tog upp att det också har förekommit brister i neutraliteten. Jag skrev i våras till socialministern om detta och fick ett mycket fint svar, som jag tackar för. Jag är intresserad av att man från regeringens sida ser till att det också förs ut till kommunerna. Det får inte bli så att man säger bra saker utan att sedan någonting händer. Jag vore därför intresserad av att få besked om socialministerns syn på vad man kan göra för att förbättra kommunernas kompetens i detta avseende. Det kan vara dels en kommunal fråga, dels en utbildningsfråga. Något som är ännu allvarligare är när det i kommuner fattas politiska beslut som inte följer gällande regler, dvs. att man inte tar hänsyn till de lagar och bestämmelser som finns på detta område. Socialutskottet har till kammaren klart uttalat att det vill att man i första hand ska undersöka om placering hos närstående är möjlig. Detta har i vissa fall faktiskt inte skett, och det beklagar jag djupt. Jag undrar om socialministern kan ge oss besked om att han tänker se till att man följer de lagar som gäller. Jag vet att detta delvis tangerar justitieministerns område, men jag skulle gärna vilja få ett klarläggande från socialministern.
Fru talman! Vi rör oss över ett ganska vitt fält. Å ena sidan gäller det vilka kompetenskrav som vi ska ställa i högskoleutbildningen, å andra sidan gäller det kompetensutvecklingen i den pågende verksamheten. Jag förklarade att regeringen inte har några planer på att ytterligare agera vad gäller socionomutbildningen. Ett av de motiv som jag redovisade i svaret till Birgitta Carlsson var att vi måste förvänta oss ett större ansvar från arbetsgivarna när det gäller kompetensutvecklingen. Jag vill därvidlag peka på ett initiativ som regeringen har tagit, nämligen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att presentera ett program för kunskapsstöd till socialtjänsten. I en mycket uppmärksammad artikel skrev generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin Wigzell om bristen på kunskap om de metoder som socialtjänsten arbetar med, och det gäller över hela fältet. Hon har konstaterat att vi inom socialtjänsten till skillnad mot exempelvis inom sjukvården saknar en exakt kunskap om vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi behöver bygga upp en bättre kunskap och sedan förmedla denna kunskap inom socialtjänsten. På många områden tycks det vara så att vi genom årtiondena har sökt oss fram utan att förmedla kunskap till varandra om vilka behandlings och utredningsmetoder som är lämpliga och hur man ska hantera utredningar, exempelvis när det gäller just barn. Jag tror väldigt mycket på att en utveckling av socialtjänsten handlar om att i större utsträckning utveckla kompetensen hos dem som arbetar inom denna. Det gäller att ge dem stöd och att se till att de ständigt får del av ny kunskap och får en fortbildning under arbetets gång. Det blir ett ansvar för kommunalpolitikerna likaväl som för oss att ge personalen det stödet. Den behöver stöd för att kunna veta vilken arbetsmetodik den ska använda och hur utredningsverksamheten ska gå till liksom för att leva upp till de fem krav som Birgitta Carlsson redovisade. Det ligger i stor utsträckning på utvecklingen inom socialtjänsten, där kommunerna har ett ansvar. Vi ska se till att de får stöd för den kompetensutveckling som behövs.
Fru talman! Jag delar helt socialministerns synsätt att vi från statens sida har ett ansvar för att se till att kommunerna får möjlighet att ta del av och följa upp den erfarenhet som ändå finns inom många kommuner, där man har löst de här problemen på lite olika sätt. Allt det här handlar ju om barns trygghet, och det är oerhört viktigt att vi tar det här på allvar. Det handlar kanske inte om så många barn, men för dem som inte behandlas på ett korrekt och riktigt sätt är konsekvenserna förödande. Ingen familj är den andra lik. Jag lyfte i min interpellation fram en fråga till, nämligen bestämmelserna om anmälan enligt 71 § SoL. Det heter där att var och en som får kännedom om att en underårig utsätts för misshandel eller annars för fara för hans hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden. Myndigheter inom hälsooch sjukvården vars verksamhet berör barn och ungdomar och anställda hos dessa myndigheter har skyldighet att till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden bör ingripa. Nu vet vi från undersökningar att trots att det har skett anmälningar har dessa inte utretts. Det känns skrämmande att när någon befarar att ett barn har farit illa och gör en anmälan att det finns socialtjänster som inte utreder och tar reda på om det verkligen har skett något. Ett sådant barn kan inte känna trygghet i sin livssituation. Jag vill lyfta fram frågan om stöd till fosterföräldrarna. Det är också oerhört viktigt. Även om det ligger på kommunernas ansvar är det oerhört viktigt att man från statens sida ser till att detta sköts på ett korrekt sätt. De barn som har varit placerade i fosterhem ska också få en bra avslutning på placeringen. Man ska stötta och uppmuntra fosterhemmen att även i fortsättningen vara ett nätverk, en vuxenkontakt för barnen - som många gånger har brister i sin relation till kanske den egna familjen eller släktingarna på grund av att någonting i livet har gått snett. Det är oerhört viktigt att vi från statens sida har ett övergripande ansvar. Socialministern svarar att det ska finnas direktiv till den utredning som nu görs vad gäller LVU, att bedöma behovet av lagändringar och utvidgningsarbetet inom socialtjänsten för att minska osäkerheten i tillvaron för barn som vistas i familjehem under lång tid. Jag ser fram emot det uppdrag som ska redovisas i slutet av augusti i år. Jag hoppas verkligen att det kommer att mynna ut i förslag som förbättrar villkoren för dessa barn och ungdomar.
Fru talman! Jag anser, trots allt, att det vore riktigt att socionomer redan i sin grundutbildning får en bra utbildning som utredare. Utredningen ska vara basen i deras arbete, och det fordras en bra utbildning och en bra utredning för rättssäkerheten. Det kan inte överlåtas åt kompetensutveckling på arbetsplatsen i kommunen. Socialstyrelsen har vid besök i socialutskottet redovisat brister när det gäller socialutredningar vid omhändertagande av barn. Det får inte finnas brister på ett sådant område. Därför hoppas jag verkligen att ni tänker om och gör en förändring på området.
Fru talman! Först ett svar till Thomas Julin. Jag menar inte att socionomutbildningen inte skulle innehålla en utbildning om utredningar. Frågan var följden kring Birgitta Carlssons fundering kring kunskapen i den speciella frågan om utredning av barn. Det finns några skolor som ger en sådan utbildning, men alla gör det inte. Det är möjligt att fler skolor borde göra det, men det är upp till skolorna själva att bestämma i de frågorna. Jag försökte peka på att vad som kan ses som brister i socialtjänsten i hög utsträckning är brist på kompetensutveckling. Personalen ges inte möjlighet att utveckla sig, möta varandra och utbyta kunskap. Den typen av kunskapsinhämtning har inte funnits inom socialtjänsten som t.ex. har funnits inom sjukvården. Det är viktigt att skapa detta, och det uppdraget har getts till Socialstyrelsen. Man ska redovisa ett sådant program. Det kommer att leda fram till att socialarbetare i framtiden med större säkerhet kan genomföra sitt arbete och veta hur deras kompetensutveckling kommer att se ut. Det utesluter inte att det inom socionomutbildningen ska finnas en utbildning om utredningar. Men i den mer specifika frågan om utredningar av speciellt barnen tror jag mer på kompetensutveckling.
Fru talman! Jag kommer att följa upp frågan ytterligare. Jag har tyvärr inte haft tillfälle att läsa igenom den utredning som har gjorts. Jag ska skaffa den. Jag hoppas verkligen att vi kan hjälpas åt att se till att kommunerna verkligen har den kompetens som krävs. Vi vet att det finns många små kommuner i vårt land. Det är inte alltid så enkelt för dessa kommuner - med bristande ekonomi - att inom alla områden åta sig att skaffa den kompetens som behövs för den personal som arbetar med frågorna. Därför är det ett stort ansvar för oss på denna nivå att se till att det hela fungerar. Det är möjligt att jag återkommer med frågan. Men jag tror att man redan på socialhögskolorna ska lägga större vikt vid att ställa högre krav på de personer som ska jobba med utredningar kring barn. Det är så pass komplicerade utredningar som ska göras - med de tuffa krav som ställs i samhället. Det är ett samhälle med många familjer som har stora problem. Då krävs det oerhört mycket av personalen. Jag hoppas fortfarande att socialministern fortsätter att följa frågan och vidtar de åtgärder som kan behöva göras.
Fru talman! Med tanke på hur vi upprörs när massmedierna tar upp något som har gått fel borde denna kammare knappast vara så här tom. Det borde ingå som en naturlig del från kommunens sida att det finns kompetens för att handlägga ärendena. Handläggarna kan behöva gå vid sidan om för att få erfarenheter. Det handlar ofta om mycket komplicerade ärenden med långa historier som ligger bakom. Det är bra med kompetens för de ärenden som ska handläggas. Det är också bra att vi vågar ta upp dessa ärenden i kammaren. Det är viktigt att vi vågar gå lite närmare in på den enskilde medborgarens vardag. Ibland är det lättare med siffror och kalkyler - "Hurra vad vi är bra!" Jag hoppas att socialministern kommer att fortsätta att ha frågan under uppsikt framöver. Risken är att det finns fler som kommer att få handlägga dessa problemställningar i kommunerna. Vi vet att det är större belastning i vissa områden. Därför kan kompetensen svikta eftersom situationen i kommunerna inte ser likadan ut runtom i landet - även om kommunernas ekonomi borde bli mindre dålig efterhand som ekonomin växer till. Jag önskar socialministern tack för i dag.

Fru talman! Per-Richard Molén har frågat näringsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att påskynda övergången till UMTS. Bakgrunden till frågan är att det finns en risk att Sveriges försprång vad gäller användning av mobiltelefoner och Internet går förlorat. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringen anser att det är viktigt att konkurrensen på telemarknaden stimuleras så att abonnenterna ges bättre och effektivare telekommunikationer men också att marknaden öppnas för nya tjänster och system. Europaparlamentet och rådet har beslutat om ett samordnat införande av ett system för mobil och trådlös kommunikation - UMTS - av tredje generationen inom gemenskapen. Syftet med beslutet är att underlätta ett snabbt och samordnat införande av kompatibla UMTS-nät och UMTS-tjänster på grundval av principerna för den inre marknaden och i enlighet med kommersiell efterfrågan. Enligt beslutet ska medlemsstaterna möjliggöra ett samordnat och gradvis införande av UMTS-tjänsterna på sitt område senast den 1 januari 2002 och inrätta ett auktorisationsförfarande för UMTS senast den 1 januari 2000. Med den målsättning som regeringen har är det givetvis angeläget att denna tidplan inte överskrids. Tillsynsmyndigheten, Post och telestyrelsen, ansvarar för frekvenstilldelningen och har också upprättat en tidplan för hur licensieringen ska genomföras med hänsyn tagen till både beslutet och vår egen nationella lagstiftning. Det sista är inte minst viktigt eftersom tillståndsgivningen måste ske med klara och tydliga villkor för vad som gäller för UMTS-användningen. Det är viktigt att regelverket är klart och tydligt innan licensieringen av UMTS sker. Om inte aktörerna är säkra på vilka regler som sedan kommer att gälla kan detta hämma utvecklingen och införandet av tredje generationens mobiltelefoni. Regeringen har i december i fjol överlämnat en lagrådsremiss om ökad konkurrens på mobiltelemarknaden till Lagrådet. Förslaget, som regeringen på torsdag har för avsikt att förelägga riksdagen, innebär att de nätoperatörer som innehar ett eget mobilt telenät är skyldiga att upplåta nätkapacitet för mobila teletjänster. Förslaget syftar till att främja konkurrensen och mångfalden på mobiltelemarknaden. Givetvis har detta betydelse för introduktionen av UMTS. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 Post och telestyrelsen arbetar för närvarande med att förbereda licensieringen, och man räknar med att påbörja inbjudningsförfarandet i april. Mot bakgrund av det anförda anser jag att det inte finns någon anledning att vidta ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. När den här interpellationen väcktes under första hälften av november var frågan kanske betydligt mera aktuell och brännbar än vad den nu är någon vecka innan propositionen kommer att läggas fram. Jag tycker ändå att det finns anledning att med lite grann historia föra fram en del synpunkter. Det här var en fråga som man kunde möta redan när riksdagen samlades efter valet 1998. Man hade en diskussion om det var riktigt att så ändra telelagen, att man skulle tvinga de aktiva nätoperatörerna att förändra sina tillstånd på ett sådant sätt att man öppnade deras nät för andra operatörer. Den här diskussionen har pågått månad efter månad, och man borde, tycker jag, ändå från regeringens sida ha handlat betydligt snabbare än vad man har gjort. De nätbolag vi har har investerat betydande miljarder i sina nät. Man behöver bara gå till sig själv. Om man har investerat betydande belopp, ser man då med glädje på att det tillstånd man fick 1993/94 och som skulle gälla i tio år ett tu tre ändras så att man ska släppa in konkurrenter på sina nät?

Nu har statsrådet, som jag vet och som man också kunnat följa i debatten, i samband med den presskonferens där lagrådsremissen presenterades sagt att dessa aktörer redan har fått en acceptabel avkastning på sina miljardinvesteringar och att det skulle motivera att näten öppnades även för andra. Det skulle vara rätt värdefullt om statsrådet på något sätt ville utveckla när man som investerare i ett projekt anses ha fått en avkastning som är nödvändig för att man mer eller mindre ska betraktas som bortspelad eller utagerad när det gäller att driva verksamheten ensam eller i ett oligopol, som förut. Spanien, England och inte minst Finland ligger före. Vi tappar tid. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vad kommer det här att leda till? Kommer vi ändock inte att på något sätt tappa det försprång som vi har genom att olika aktörer inte kan vara med och testa mycket av nya tjänster i ett nät som vi inte har?